Fru talman! Den rödgröna statsbudget vi behandlar i dag lägger en god ekonomisk grund för Sveriges inträde i ett nytt årtusende. Den visar att det i Sveriges riksdag finns en stabil majoritet för balanserade statsfinanser, och det är en bra och nödvändig bas för att kunna ta itu med arbetslösheten, miljöproblemen och de sociala orättvisorna i samhället. Och vi är på rätt väg. Arbetslösheten minskar - målet om 4 % öppen arbetslöshet nästa år ligger inom räckhåll - skatten sänks med särskild inriktning på låg och medelinkomsttagare och barnbidraget höjs. Genom Miljöpartiets aktiva medverkan i budgetarbetet kommer nu miljöanslagen de närmaste åren att successivt ökas. Det gäller såväl inköp av skyddsvärd skog, biotopskydd och marksanering som kalkning och miljöforskning. Som ett av de första länderna i världen redovisade vi i vårbudgeten gröna nyckeltal. De följs nu upp i statsbudgeten. Gröna nyckeltal är ett värdefullt instrument för att följa upp målen på det miljöpolitiska området, och de är avsedda att användas som vägledning för politiska beslut och som underlag för samhällsdebatten på samma sätt som de ekonomiska nyckeltalen. Vi anser från Miljöpartiets sida att Sverige under sin kommande tid som ordförandeland i EU ska verka för att systemet med gröna nyckeltal införs även på EU-nivå, så att det blir lättare att se de ekologiska konsekvenserna av den ekonomiska politik som förs. Om man granskar de gröna nyckeltalen och deras utveckling ser man att utsläppen av koldioxid ökat under 90-talet, och att vi därför måste göra mer för att klara våra åtaganden att minska koldioxidutsläppen. Man kan också se av nyckeltalen att bensenhalten i luft i och för sig har minskat, men att den vintertid fortfarande ligger på nivåer över lågrisknivån i flertalet tätorter. Man kan också se att tillförseln av fosfor och kväve till haven minskade för tio år sedan men nu har börjat öka igen. Den här utvecklingen måste brytas för framtidens skull. Därför behövs Miljöpartiet i Sveriges riksdag, och därför kommer vi att fortsätta att kämpa för en bättre miljöpolitik, för en fortsatt grön skatteväxling och för en fortsatt miljörelatering av skattesystemet. När det gäller vår skattepolitik kommer Yvonne Ruwaida senare att redogöra mer i detalj för den. Med den här redovisningen av miljörelevant statistik sitter vi inte nöjda. Vi är inte nöjda med att de gröna nyckeltalen införts. Det har ofta framförts, och förtjänar att framföras igen, att BNP-måttet är alltför trubbigt, och direkt missvisande om det används som välfärdsindex. Det behöver därför kompletteras, och det finns sedan flera år tillbaka ett användbart kompletterande mått, ett index för uthållig ekonomisk välfärd, som kallas Index of Sustainable Economic Welfare, förkortat ISEW. Vid framräknandet av ISEW utgår man från BNP, men drar av kostnader för bl.a. bilolyckor, pendling, föroreningar och förluster i miljökapital. Dessutom väger man in sociala effekter av inkomstfördelningen i samhället. och gröna nyckeltal i statsbudgeten skulle en årlig redovisning av ISEW för Sverige bidra till att ge en mer rättvisande bild av den samhällsekonomiska utvecklingen. Vi har därför motionerat om att regeringen bör ges i uppdrag att fr.o.m. nästa års statsbudget redovisa ISEW bland de ekonomiska nyckeltalen i finansplanen. Tyvärr har vi inte fått gehör för det i utskottet, och därför yrkar jag bifall till reservation nr 11. Fru talman! De senaste dagarna har EMU-frågan hamnat i fokus sedan statsministern deklarerat att vi inte har något val när det gäller EMU-anslutningen och att vi inte kan säga nej utan bara ja nu eller ja senare. Det är både sorgligt och upprörande med denna defaitism hos en ledande politiker. Det är klart att vi har ett val! Förnekar vi möjligheten att träffa politiska val kan vi lika gärna lämna över till kamrerer och marknadsaktörer, en önskan man ibland kan spåra i moderat antipolitisk retorik, men blir förvånad att höra från en socialdemokratisk statsminister. Jag förutsätter, och Miljöpartiet förutsätter, att det i en kommande folkomröstning om EMU inte kommer att bli en upprepning av sveket i kärnkraftsomröstningen med två ja-linjer, utan att statsministerns tal om det nödvändiga ja-sägandet bara är ett försök att domptera internt rytande i s-leden, vilket i och för sig är illa nog. Frågan om medlemskap i valutaunionen är ett av de viktigaste besluten inför framtiden. Ett medlemskap i valutaunionen skulle innebära ett stort steg mot ett Europas förenta stater, med en centraliserad ekonomisk politik långt bort från medborgarnas och de folkvaldas inflytande. Trots att Sveriges officiella linje har varit att vänta och se har riksdagen anpassat den ekonomiska politiken till de krav som en framtida låsning av kronan till euron kräver. En del av dessa krav sympatiserar vi visserligen med, men vi tycker att det är otillfredsställande att Sverige successivt anpassas till EMU utan att medborgarna fått möjlighet att ta ställning till den avgörande frågan, dvs. om vi ska gå med eller inte. För Miljöpartiet är det självklart att ett beslut om en svensk anslutning till EMU ska föregås av en folkomröstning, och vi anser att denna folkomröstning bör komma till stånd så snart som möjligt. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 7. Gunnar Hökmark efterlyste i sitt anförande en redovisning av den rödgröna majoritetens inställning till EMU, och jag ska redovisa min och Miljöpartiets inställning genom att ta upp och bemöta några av favoritargumenten för EMU. Det sägs ofta att en EMU-anslutning ger oss lägre ränta. Men i själva verket beror räntenivån i huvudsak på inflationsförväntningarna, och en trovärdig penningpolitik inriktad på låg inflation kan vi fortsätta att föra själva, fristående från EMU. Det sägs ofta att euron är en stabil och stark valuta, medan kronan, om vi väljer att stå fria från EMU, blir svag och instabil. Men med en fast penningpolitik inriktad på låg inflation finns det ingen som helst anledning att tro att kronan skulle bli svagare än euron. Sedan EMU-starten den 1 januari i år har kronan också stärkts väsentligt gentemot euron. Det sägs ofta att arbetslösheten minskar om vi går med i EMU, men arbetslösheten beror i huvudsak på hur arbetsmarknaden fungerar vad gäller sådant som lönebildning, arbetslöshetsunderstöd, bidragssystem och arbetsmarknadspolitik, dvs. sådant som inte direkt påverkas av EMU. Det mesta talar för att om EMU påverkar arbetslösheten på något sätt så är det genom att öka den. Det sägs ofta att vi måste föra samma politik i alla fall, oberoende om vi går med i EMU eller inte, och att vi därför bör vara med och ha inflytande; sitta vid beslutsbordet, som Alf Svensson sade i någon morgontidning härom dagen. Men det finns inget beslutsbord där Alf Svensson eller någon annan kristdemokrat kan sitta med. Det är centralbankens tjänstemän som beslutar, och vi måste inse att det som blir avgörande för den europeiska centralbankens penningpolitik blir konjunkturläget i de stora länderna på kontinenten, t.ex. Tyskland och Frankrike. Sveriges vikt i EMU blir så liten att vår ekonomiska situation inte kommer att påverka besluten om euroräntans nivå. Nej, bättre då att stå fri och ha ett handlingsutrymme för en egen ekonomisk politik. Fördelen med att stå fri och ha en flytande växelkurs är att Riksbanken genom att påverka ränta och växelkurs kan stimulera eller kyla av ekonomin beroende på konjunkturläge och inflationsförväntningar. En nationell penningpolitik är ett bra instrument för en stabil ekonomisk utveckling med låg inflation och låga räntor. Om vi går med i EMU förlorar vi den möjligheten. I vulgärdebatten framställs Miljöpartiet ofta som motståndare till samarbete med andra länder, men inget kan vara mera fel. Vi vill ha ett utvidgat samarbete med andra länder t.ex. i frågor som rör den globala ekonomins utveckling. Bl.a. anser vi att initiativ bör tas på skatteområdet. En synbar effekt av globaliseringen under senare år är tendensen att alltfler nationer har låga skatter på kapital och företag för att locka till sig utlandsinvesteringar. Genom låg skatt på energi och miljöfarlig produktion kan visa länder också locka till sig miljöfarlig produktion från länder med en mer progressiv miljöpolitik. Miljöpartiet menar att regeringen i internationella organisationer bör verka för åtgärder för att minska skadlig skattekonkurrens och för minimiskattenivåer på kapital och energi. Erfarenheter under de senaste åren visar att det globala finansiella systemet fungerar dåligt eller kanske för bra. De internationella finansmarknaderna är väl designade för kortsiktig privatekonomisk effektivitet, och det avreglerade spekulativa kapitalflödet hotar ekonomins stabilitet. Systemet bör förändras så att spekulationskarusellerna under 80 och 90-talen inte kan upprepas. Ett sätt är att minska omsättningen på valutamarknaden, dvs. kasta lite grus i maskineriet genom att införa en global omsättningsskatt på valutatransaktioner. Jag är medveten om svårigheterna med att införa en internationell täckande skatt, men regeringen bör ändå ges i uppdrag att i internationella institutioner och organisationer driva frågan om en global skatt på valutatransaktioner. Men eftersom utskottsmajoriteten inte lyssnade på det örat yrkar jag härmed bifall till reservation nr 15. Herr talman! I natt kunde man beskåda himlafenomenet Leoniderna - en kometsvans bestående av en mängd partiklar som när de kommer i kontakt med jordens atmosfär fattar eld och går upp i rök. På samma sätt förhåller det sig med flera av de borgerliga partiernas budgetförslag. De blänker till för ett ögonblick men går upp i rök när de konfronteras med verkligheten. Ta t.ex. det moderata förslaget om att ersätta dagens högkostnadsskydd med en frivillig läkemedelsförsäkring. I förslaget räknar moderaterna med att av befolkningen över 65 år ska ansluta sig till försäkringen. Frågan är varför så många skulle göra det. Under 1998 var det bara 8,5 % av befolkningen mellan 18 och 65 som nådde den övre beloppsgränsen. Varför skulle då mer än tre gånger så många betala en försäkringspremie på 1 200 kr? Varför skulle 80 % av landets pensionärer betala denna försäkringspremie när det bara är 30 % av dem som kommer upp i den övre beloppsgränsen och skulle tjäna på en sådan lösning? Herr talman! Moderaternas förslag överlever inte en konfrontation med verkligheten. Det troliga resultatet skulle, snällt räknat, bli att hälften så många som moderaterna räknat med för att få det hela att gå ihop skulle ansluta sig. Det skulle bli ett underskott på närmare 2 miljarder. Detta är inte det enda irrblosset i moderaternas budget. Ännu värre än de lätt förångade budgetförslagen är den nya moderata sockerretoriken. Det var bara stråkarna som saknades för att Gunnar Hökmarks inledande anförande skulle bli en riktig tårdrypare. Barnfamiljerna har inte råd att köpa vantar, men med moderat politik skulle de minsann få det. Vi moderater vill sänka de skatter som betyder mest för låginkomsttagarna, sade Gunnar Hökmark. Men var finns de förslagen? I Moderaternas, Kristdemokraternas och Folkpartiets gemensamma reservation - den som Gunnar Hökmark yrkade bifall till - finns förslag om sänkt skatt för fåmansbolag, avskaffad dubbelbeskattning på aktier, sänkt skatt på hushållsnära tjänster, avskaffad förmögenhetsbeskattning och avskaffad särskild löneskatt på vinstandelar. Vissa skulle nog kunna köpa många vantar efter de skatteförändringarna, men för låginkomsttagarna kommer inte den moderata tomten med mjuka paket. Det blir hårda bandage i stället. Vill man verkligen sänka de skatter som betyder mest för låginkomsttagarna och öka möjligheten till vantinköp ska man göra det som den rödgröna majoriteten föreslår: permanenta den särskilda skattereduktionen för låginkomsttagare, kompensera för egenavgifter och höja barnbidragen. Avslutningsvis vill jag säga att jag delar Mats Odells uppfattning i två frågor. Det gäller att sambeskattningen av äkta makar bör slopas och att maxtaxans fördelningspolitiska effekter är oacceptabla.

Herr talman! Miljöpartiets företrädare Matz Hammarström pratar om gröna nyckeltal. Jag tycker som centerpartist att det är väldigt bra att ekonomin också skärskådas ur miljösynpunkt. Men för en tid sedan begärde Miljöpartiet en extra debatt om barnkonventionen och barnens rättigheter i samhället - en väldigt viktig debatt. Under de tio år som barnkonventionen har gällt här i Sverige har kravet på en barnbilaga i budgeten också framförts bl.a. av företrädare från Miljöpartiet. Är den frågan bortglömd, eller är det någonting som ni fortfarande driver? Sedan talar Matz Hammarström om skatteväxling. Det är väldigt bra med en äkta skatteväxling - en äkta skatteväxling som har raka rör mellan höjda miljöskatter och sänkta arbetsgivaravgifter. En äkta skatteväxling har inte genomförts i Sverige sedan den 1 januari 1997, när Centerpartiet drev igenom sänkta arbetsgivaravgifter som motsvarades av höjda miljöskatter - raka rör. Högkostnadsskyddet pratar Matz Hammarström väldigt mycket om. Vi tycker att högkostnadsskyddet är viktigt. Den åsikten delar vi. Men vi tycker att det ska vara ett riktigt skydd. Miljöpartiet har varit med och höjt gränsen för högkostnadsskyddet från 1 300 kr till 1 800 kr - någonting som drabbar precis de svaga grupper som Miljöpartiets företrädare säger sig värna väldigt mycket om. För mig hänger inte detta ihop.
Herr talman! Det var tre frågor på en gång. När det gäller den första frågan, om barnkonsekvensanalyser, kan jag säga att det inte alls är en fråga som vi har släppt. Den jobbar vi vidare med. Det är bra att Lena Ek tar upp frågan igen. Jag hoppas att vi till nästa budget ska kunna ha sådana i skrift. Man kan diskutera om det är Centerpartiet som ska ha tolkningsföreträde när det gäller hur man definierar äkta skatteväxling. För oss är det tveklöst så att budgeten innehåller en skatteväxling. Skatten på arbetsinkomster sänks avsevärt. Skatten på olika miljöstörande verksamheter höjs. Det är frågan om en skatteväxling, Lena Ek. I det läge vi befann oss när vi var tvungna att göra någonting för att klara budgettaket, som också Lena Ek och Centerpartiet har ställt sig bakom, valde vi att höja högkostnadsskyddet från 1 300 kr till 1 800 kr. Det var inget lätt beslut, men för att ta ansvar för landets totala ekonomi var vi tvungna att göra detta. Det jag talade om i mitt anförande var en kritik mot det moderata alternativet till detta.
Herr talman! Jag är väldigt glad att vi i alla fall om Miljöpartiet och Centerpartiet får bestämma kommer att ha barnkonsekvensbeskrivningar i fortsättningen, för det tror jag är mycket viktigt. Definitionen av skatteväxling har gjorts i enighet av en parlamentarisk utredning. Det tycker jag är en bra grund för definitioner av saker och ting. När det gäller högkostnadsskyddet finns det väldigt mycket annat att göra än att just höja gränsen. Jag kan bara nämna att 20 % av läkarbesöken beror på felmedicineringar. Det skulle ge en väsentligt större effekt om man inriktade sig på åtgärder som förbättrar problemet från den ingången i stället.
Herr talman! Vad gäller äkta skatteväxling ska det vara höjda miljöskatter och sänkt skatt på arbete. Men sänkningen av skatten på arbete gäller såvitt jag kan se dels inkomstskatter, dels arbetsgivaravgifter. Här har vi sänkt inkomstskatterna. Det finns också, som Lena Ek är medveten om, i förslaget om kompetensutvecklingskonton ett inslag av sänkt arbetsgivaravgift.
Herr talman! Jag tänkte uppehålla mig rätt så mycket vid det internationella samarbetet. Sverige har ju en liten, öppen ekonomi. Vi bygger vårt välstånd på internationell handel och internationell samverkan. Men Matz Hammarström säger här att i Miljöpartiets perspektiv beror jobben bara på vilken arbetsmarknadspolitik man bedriver och hur hög a-kassa man har. Låt mig ställa några mycket konkreta frågor. Finns det inget samband mellan jobben i Sverige och huruvida det finns några företag här? Om det finns ett samband mellan att det finns ett företag och att man kan få ett jobb - betyder då inte villkoren för företagen här i Sverige i relation till villkoren i andra länder någonting? Och i så fall, Matz Hammarström, om det är bra för företag som handlar med andra länder att ha samma valuta - och det är väl ändå väldigt svårt att säga emot - vilka andra fördelar för företagen vill ni i Miljöpartiet erbjuda om ni säger nej till fördelen av en gemensam valuta? Handlar det om ännu mer sänkta skatter - mer än vad Folkpartiet föreslår? Eller handlar det om några andra fördelar för företagen - det som ni brukar kalla för stora nackdelar? När genomskinligheten enligt allas bedömningar kommer att betyda att konsumentpriserna, dvs. det som vi betalar när vi är ute och handlar, blir lägre med en gemensam valuta - vilka andra fördelar tänker Miljöpartiet föreslå för oss konsumenter när vi ska betala mer på grund av att Miljöpartiet inte vill att Sverige ska vara med i valutasamarbetet? På vilket sätt tänker ni i Miljöpartiet se till att man i Europasamarbetet verkligen kan genomföra bättre miljöskatter osv.? Ni vill ju egentligen helt och hållet gå ur Europasamarbetet, men framför allt se till att Sveriges inflytande inte alls blir så stort som det skulle kunna bli om Sverige var med och samarbetade fullt ut. Hur får vi företag? Hur får vi bättre villkor för konsumenterna? Hur får vi inflytande?
Herr talman! När det gäller att gynna företagandet i Sverige delar jag Karin Pilsäters uppfattning att sänkt arbetsgivaravgift är en viktig del i detta arbete. Vi kommer att fortsätta driva frågan om detta liksom vi har gjort tidigare. Det återstår att se om det verkligen blir lägre priser genom en EMU-anslutning. Sveriges export går ju åtminstone till hälften till länder utanför EMU-området, så en valutarisk finns ju fortfarande kvar. Vi i Miljöpartiet vill driva ett miljösamarbete. Så länge Sverige är med i EU är vi aktiva och pådrivande i den gröna gruppen där för ett gott miljösamarbete. Vi anser i och för sig att Sverige också som en fristående stat utanför EU ska kunna driva ett miljösamarbete i olika internationella sammanhang.
Herr talman! Vi är många som är nyfikna på vilka andra organisationer Miljöpartiet vill bedriva samarbetet i. Men det kanske är en annan fråga. Jag vet inte om det är Nato, Amnesty International eller vilka internationella organisationer det är som ska bedriva det arbete som i dag bedrivs inom EU. Sverige kommer att tappa inflytande i EU. Om 15 stycken sitter runt ett bord och en av dem alltid säger "vi vill inte vara med på det och det" bryr man sig självfallet inte så där överdrivet mycket om vad den säger på de punkter där den faktiskt vill vara med. Det är väl ändå rätt uppenbart att Sverige kommer att få ett minskat inflytande generellt sett om vi alltid håller på att vara nejsägare. Matz Hammarström säger att Miljöpartiet vill fortsätta med sänkta skatter. Men om det nu är så att vi kan få en fördel för jobb, företagande och konsumenter genom att vara med och ni vill välja bort den fördelen - hur mycket mer tänker Miljöpartiet då sänka skatterna än vad vi liberaler vill göra för att kompensera för detta? Vilken social välfärd är det då som ni vill rasera? Ni anser ju att vi redan nu sänker skatterna för mycket, men ni vill uppenbarligen sänka skatterna ännu mer. Eller vad har ni i Miljöpartiet för recept för att erbjuda företag och konsumenter de fördelar som ni kastar bort genom att säga nej till valutasamarbetet? När det gäller valutakursrisken vill jag säga att inom en mycket kort tid kommer 75 %, tre fjärdedelar, av Sveriges handel in och ut att ske just med euroländer. Det är en otroligt stor marknad. Företagen kan välja mellan att lokalisera sig på ett ställe som ligger inom eller utom euroområdet. De vill då ha andra fördelar. Jag vill inte behöva bjuda under när det gäller miljöregler, arbetsrätt eller andra sådana saker för att locka företagen, utan jag säger ja till valutasamarbetet.
Herr talman! Karin Pilsäter vill att jag ska redovisa vad jag vill kompensera företagen med för att de inte kan dra nytta av de fördelar som hon påstår att en EMU-anslutning skulle innebära. Jag delar inte den uppfattningen, så jag tycker inte att jag är skyldig att redovisa kompensation för fördelar som jag inte anser är reella. När det gäller sänkta skatter så delar jag Karin Pilsäters uppfattning om arbetsgivaravgiften. Det finns andra typer av skattesänkningar, t.ex. detta återkommande tal om avskaffad dubbelbeskattning på aktier, som däremot är något som vi inte anser är viktigt i sammanhanget.
Herr talman! Sakläget är det att Miljöpartiet, liksom i och för sig Vänsterpartiet, har varit emot alla de grundläggande förändringar som lett till att det går bra för svensk ekonomi i dag. Det gäller oberoende riksbank, saneringspolitik, avregleringar och privatiseringar, dvs. de reformer som har gett förutsättningar för att det ska kunna gå bra i dag. Av samma skäl är de emot att man fortsätter på reformspåret. Det är därför Matz Hammarström är emot att Sverige ska ta del i det gemensamma valutasamarbetet fullt ut. Detta innebär också att ni ställer svenska småföretag utanför en rättvis möjlighet att konkurrera på hela den europeiska marknaden. Alla de stora företagen kommer att klara sig. Men de små - den tekniska verkstaden, det avancerade dataföretaget - alla dem som finner att den svenska marknaden är för liten vill ni i praktiken försvåra för. Jag säger inte att ni gör det omöjligt, men ni försvårar för dem. Detta har sin grund i att ni är emot hela detta Europasamarbete som nu tar plats. Det är bara att komma ihåg en sak: Hade ni och era likatyckande runt om i Europa fått igenom er uppfattning så hade det inte funnits någon europeisk miljöpolitik. Det hade inte funnits ett politiskt samarbete som ger säkerhet och trygghet för de nya demokratierna i Central och Östeuropa. I all dess inskränkthet ser man konsekvensen av er politik i den delen. Det intressanta i den här kammaren i dag är att socialdemokratin och regeringen är beroende av ert stöd. Det är därför det ser mörkare ut för framtiden än vad det ser ut just nu i svensk ekonomi i dag.
Herr talman! Moderaterna har ett problem. Den här gången kan de inte påstå att det ser mörkt ut i dag, utan de måste påstå att det kommer att se mörkt ut snart - att framtiden ser dyster ut. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att läget vi har i dag visar att vi kan föra, och att vi för, en kraftfull politik utanför EMU. Att påstå att vi för att kunna bedriva ett samarbete i t.ex. miljöpolitiska frågor måste ingå som en del i en europeisk union stämmer inte heller. Jag förutsätter att t.ex. Norge också är med och diskuterar internationella miljöfrågor och europeisk miljö. Gunnar Hökmark talar om de små företagen. I diskussionen om företagsklimatet var det väl framför allt de små teknikintensiva företagen, IT-företagen, som inte alls delade den borgerliga oppositionens syn på att företagsklimatet i Sverige var så dåligt. De flesta företrädarna för de små IT-företagen tyckte att vi har ett bra företagsklimat i Sverige. Jag har inte hört något uttalat krav från de företag som Hökmark nämner på att Sverige måste gå med i EMU - annars går det illa.

Herr talman! Matz Hammarström och Miljöpartiet vill inte gå med i eurosamarbetet av just det skäl som är så avslöjande, nämligen att ni vill kunna använda kronans värde genom att devalvera och därigenom göra svenska folket fattigare för att undvika att ta tag i de riktiga problemen i ekonomin. Det är just detta som är skälet. Tryggheten med ett fast valutasamarbete innebär att medborgarna i de olika länderna vet hur mycket pengarna är värda och vet att de kan användas överallt. Man kan konstatera en sak: Ni miljöpartister står gärna och talar om internationellt samarbete - men det konkreta samarbete som finns i vår närhet och som betyder oerhört mycket för Europas folk är ni emot. Ni är för det samarbete som inte finns, och ni är emot det samarbete som finns. Till sist vill jag bara säga en sak angående skatterna. Uttryck det inte så cyniskt att skattesänkningar bara är någonting som gäller företag! Våra skattesänkningar för företag syftar till att företag ska stanna, utvecklas och växa i Sverige. Jag tror inte att någon i denna kammare är ovetande om vad som sker just nu. Dessutom borde Matz Hammarström läsa på bättre. Vi föreslår sänkningar av just de skatter som betyder mest för låg och medelinkomsttagare genom förvärvsavdrag, genom grundavdrag per barn och genom att vi också ser till att kommunalskatterna kan sänkas utan att det påverkar kommunernas ekonomi i övrigt. Jag skulle vilja ställa en fråga till Matz Hammarström, som ju ändå har en replik kvar. Om man inte gör de här sänkningarna för låg och medelinkomsttagarna, vad ska de då avstå ifrån i sin hushållsbudget? Tala om vilka kostnader som är överflödiga och som de ska skära bort! Vi sparar på statens och kommunernas utgifter. Ni vill spara på människornas utgifter.
Herr talman! Därmed är vi tillbaka i Leoniderna igen. Det här sista var ett regn av irrbloss. Moderaterna påstår att de kan sänka skatten för företag, för kapitalägare, för låg och medelinkomsttagare samt kommunalskatten utan att det på något sätt påverkar kvaliteten på den kommunala servicen eller någonting annat. Detta är grundproblemet i den moderata politiken. Det går inte ihop. Det är ett sockersött satsande på sådant som låter bra, men det fungerar tyvärr inte när det konfronteras med verkligheten.
Herr talman! Först vill jag tacka Matz Hammarström för hans stöd när det gäller min och Kristdemokraternas kritik mot sambeskattningen av äkta makar i förmögenhetsbeskattningen och den uppochnedvända fördelningseffekten av maxtaxan. Sedan frågar han var förslagen om sänkt inkomstskatt för låg och medelinkomsttagare finns. Jag vet inte om Matz Hammarström verkligen har studerat vår motion. Vi satsar nämligen 17 miljarder kronor på att öka grundavdraget. Det här gäller ju just de medborgare som har de sämsta inkomsterna. Det är de som gynnas av detta. I dag kan man tjäna ungefär Med vårt höjda grundavdrag kan man tjäna 18 300 kr innan man börjar betala kommunalskatt. Genom att vi har valt grundavdraget som princip satsar vi dessutom, Matz Hammarström, på att pensionärerna också ska få del av den förbättrade ekonomi som vi nu upplever i Sverige. Det skulle vara intressant att veta vad Miljöpartiet sätter mot Kristdemokraternas förslag om att höja pensionstillskottet med 200 kr under nästa år. Med vårt förslag får pensionärerna ungefär 350 kr mer per månad, dvs. 4 200 kr mer per år, när den nya garantipensionen är genomförd. Hur kan Matz Hammarström och Miljöpartiet motivera att pensionärerna, som varit med och byggt upp välfärden, inte ska få del av de förbättrade resurserna när nu ekonomin blir bättre i Sverige?
Herr talman! Ett höjt grundavdrag gynnar väl inte särskilt låginkomsttagarna, Mats Odell? Ett höjt grundavdrag gynnar väl alla? Om man särskilt ska gynna låginkomsttagarna sker det genom det vi vill göra, nämligen att permanenta den särskilda skattereduktionen som riktar sig direkt till låginkomsttagarna. För några år sedan kom det statistik från SCB över välståndsutvecklingen under det senaste årtiondet. Den visade att de grupper som hade förlorat var barnfamiljer och ungdomar. De stora förlorarna var inte pensionärerna. Därför har vi valt den här prioritetsordningen nu. Med de knappa resurser som finns nu, har vi valt att prioritera barnfamiljerna genom ett höjt barnbidrag. Vi får återkomma till pensionärerna. Just nu finns det inte utrymme att öka för dem.
Herr talman! Det är klart att man kan säga att ett grundavdrag gynnar alla. Det tycker vi är positivt. Miljöpartiet och majoriteten bygger in nya marginaleffekter, nya fattigdomsfällor, i skattesystemet. För en ensamstående lönar det sig inte att ta ett heltidsarbete om man får den möjligheten, eftersom inkomster då faller bort genom att man plötsligt får en marginaleffekt i skatteskalan. Jag tror att Miljöpartiet borde tänka över detta. Man måste få ett gott utbyte för att förbättra sin ekonomiska situation. Det är alldeles riktigt att regeringen satsar en del på barnfamiljerna, men det sker på ett felaktigt sätt. Jag tyckte att Matz Hammarström gav mig rätt i att det ni nu föreslår, nämligen en maxtaxa, verkligen gynnar dem som redan har höga inkomster. De får enorma köpkraftstillskott genom den här maxtaxan. Vi kristdemokrater föreslår i stället en familjepolitik som skapar valfrihet och inte försöker styra in enbart till den kommunala barnomsorgen. Vi vill att föräldrarna själva ska få välja om de vill ha mer tid med barnen. Maxtaxan verkar ju i motsatt riktning. Den verkar i riktning mot mindre tid med barnen och mer tid på dagis. Det tycker vi att politikerna inte ska styra mot. Familjerna ska själva fatta beslut om detta. Därför har vi lagt fram en valfrihetsreform. Jag uppfattade tidigare att Matz Hammarström kritiserade den politik han själv står bakom. Hur går detta ihop?
Herr talman! Det är mycket enkelt, Mats Odell. Vi föreslår inte maxtaxa. Nu diskuterar vi statsbudgeten för nästa år. Där finns inte något förslag om maxtaxa. Det enda som finns med är att det står att det finns ett ekonomiskt utrymme reserverat för ett stegvis införande av maxtaxa och allmän förskola. Vi tycker att det är en bra idé med allmän förskola. De förslag till maxtaxa som vi hittills har sett från Socialdemokraterna tycker vi inte är någon bra idé. Där delar jag

Herr talman! Kommer våra barn och barnbarn att få andas frisk luft och ha rent vatten? Kommer de att få leva i en rik natur och en giftfri miljö? Förutsättningarna finns. Om vi vill, kan vi ta på oss det politiska uppdraget att överlämna ett miljövänligt och hållbart Sverige till nästa generation. Experterna är ganska eniga om att det går att lösa Sveriges stora miljöproblem på en generation, dvs. på ca 20 år. Men då måste vi bli mycket effektivare när vi använder energi och råvaror. Då måste vi värna och vårda den biologiska mångfalden. Då måste vi med bestämda steg fortsätta att gå från det gamla avloppssamhället till det nya kretsloppssamhället. Detta är en fråga om rättvisa mellan generationerna. Vi har ingen rätt att misshushålla med dagens resurser så att vi förstör levnadsvillkoren för kommande generationer. Låt oss i stället möta utmaningen att göra Sverige till ett föregångsland i omställningen till ett hållbart samhälle! Vi måste se till att kampen för miljön får gå hand i hand med kampen för arbete, rättvisa och välfärd. En annan stor utmaning är att se till att den äldre generationen kan leva ett rikt och aktivt liv, ett tryggt och gott liv där det finns bra vård och omsorg åt alla som behöver. Vi måste klara en rättvis och solidarisk finansiering av pensioner, vård och omsorg. Detta är att möta de goda tidernas utmaning. Svenska folket blir friskare och lever längre och längre. Det blir alltfler mycket gamla människor i Sverige. Det är en stor framgång. Det är kanske det allra bästa tecknet på att vi i grunden har ett gott samhälle som utvecklar sig åt rätt håll. Men visst är det en stor utmaning att klara en rättvis och solidarisk finansiering av pensionerna, vården och omsorgen, så att alla blir delaktiga i välfärden - alla, inte bara några. Sverige hör till de länder som har den absolut lägsta spädbarnsdödligheten i världen. USA har dubbelt så hög spädbarnsdödlighet, trots att man per invånare har minst lika stora läkarresurser som vi har. Att så många barn dör i USA beror framför allt på att den amerikanska hälso och sjukvården inte är till för alla på samma sätt som den är i Sverige. Moderaterna upprepar ständigt sin besvärjelse om att Sverige inte har världens bästa välfärd. Det finns många brister. Jag frågade Bo Lundgren: Vilket annat land vill ni hålla upp som föredöme när det gäller välfärden? Han svarade: Schweiz. Visst finns det en hel del som är bra i Schweiz, det ska erkännas.

Vi ska också veta att när FN presenterar sina mätningar av den mänskliga utvecklingen i olika länder hamnar Schweiz ofta långt efter oss. Mot socialdemokraternas syn på välfärd och solidaritet står framför allt moderaternas. Moderaterna anser att välfärdsstaten har tjänat ut, att välfärdsstaten ska ge vika. Det står så i deras programskrift Land för hoppfulla. I stället ska marknaden lösa problemen åt oss. Skatterna ska sänkas, men i gengäld får vi räkna med nedskärningar, högre avgifter och allt större utgifter för privata försäkringar. Moderaterna talar om frihet. Men vems frihet talar de om? I frihetens namn ska statens insatser för välfärden hårt beskäras. I frihetens namn ska kommunerna vingklippas. I frihetens namn ska landstingen avlövas och på sikt avskaffas. Visst är marknaden ett viktigt instrument. Vi socialdemokrater tycker att marknaden är en bra tjänare, men en dålig herre. Vi ska betjäna oss av marknadsekonomin. Men vi ska inte skifta över till ett samhälle där det är marknaden som ställer och styr. Marknaden tar inget socialt ansvar. Marknaden bugar sig alltid djupare för de rikas pengar än för de mångas behov. Vi socialdemokrater vill vidga frihetens gränser för alla, öka alla människors frihet. Just därför säger vi nej till en politik som innebär att de ekonomiskt starka ökar sin frihet på bekostnad av de andra. Jag måste säga att jag är förvånad över att Lena Ek i Centerpartiet och Karin Pilsäter i Folkpartiet är så välvilliga och överslätande när det gäller moderaternas politik. Kristdemokraternas Mats Odell har upphört att förvåna i det sammanhanget. Borde inte Centern och Folkpartiet ha mer kritik mot det stora asociala experiment som Moderaterna vill genomföra? I Folkpartiet är ni pigga på pekpinnar. Men varför får aldrig Moderaterna känna av Folkpartiets pekpinneliberalism? Karin Pilsäter försökte här avfärda kritiken mot Folkpartiets budgetalternativ genom att säga: Det kommer kamerala synpunkter. Det är ingenting som TV-tittarna är intresserade av. Det får vi resonera om i ett annat sammanhang. Men, Karin Pilsäter, jag tror faktiskt att de som lyssnar och som tittar på den här debatten är mycket intresserade av att det är ordning och reda i budgeten. Jag tror att många av dem minns hur det var en gång i början av 90-talet när det inte var kameral ordning och reda i budgeten, utan då en folkpartistisk finansminister tappade greppet om den ekonomiska utvecklingen. Jag tycker att ni i Folkpartiet allvarligt ska fundera över hur det kommer sig att ert budgetalternativ år efter år är det sämsta och svagast utformade av de borgerliga partiernas alternativ. Jag har kanske anledning att kritisera de alternativen, och det är ingen tvekan om att varje år är det Folkpartiets budgetalternativ som är det svagaste och det sämst genomarbetade. Det borde Folkpartiet verkligen fundera allvarligt på, i stället för att avfärda detta och säga att det bara är kamerala synpunkter som vi får ta i något annat sammanhang. Karin Pilsäter är ekonomichef. En god ekonomichef ska ha respekt för revisionsassistenten. En revisionsassistent kan göra en mycket värdefull insats som ekonomichefen ska ta vara på. Centerpartiet och Lena Ek skriver ihop sig med de tre andra borgerliga partierna om ett, måste jag säga, egendomligt särskilt yttrande. Jag vill fråga Lena Ek: Är inte detta första gången i Centerpartiets historia som ni vill utfärda en dödsdom över alla kommunala företag i Sverige? Varför skrev ni inte ett ord i er motion om det som står i det särskilda yttrandet? Varför vill inte Lena Ek låta Centerpartiets egna kommunalpolitiker avgöra hur de ska ha det med de kommunala företagen i sina egna kommuner? Lena Ek talade vackert om decentralisering. Decentralisering är nog bra så länge det inte drabbar människorna ute i landet. Men ni vill inte ens låta de egna kommunalpolitikerna bestämma hur de ska ha det i sina egna kommuner. Jag vill också fråga Lena Ek om hennes förslag att införa ett allmänt stopp för realt höjda anslag till statliga myndigheter år 2000. Först kan man ju undra varför Lena Ek inte följer den regeln själv. Man kan undra varför hon föreslår realt höjda anslag för flera statliga myndigheter. Varför ger Lena Ek inga som helst sakliga skäl till att en del andra myndigheter, t.ex. skogsvårdsorganisationen som är mycket viktig, då skulle bli utan de höjningar som regeringen har föreslagit? Mats Odell kommenterade sjukvårdssituationen i västra Götaland. Jag skulle vilja fråga Mats Odell om han verkligen är beredd att säga att den borgerliga majoriteten i Västra Götaland för en bra sjukvårdspolitik. Är det som vi ser hända i Västra Götaland bra för dem som behöver vård? Vid den första budgetdebatten som vi hade här i riksdagen i höst - jag tror att det var den 20 september - sade debattörerna från alla sju riksdagspartier nästan ordagrant samma sak: "Det går bra för Sverige", eller "Nu går det bra för Sverige". Moderaternas Gunnar Hökmark ville i varje fall då gärna sola sig i glansen av den goda ekonomiska utvecklingen. Han menade att den delvis skulle bero på den borgerliga regeringens politik 1991-94. Tro kan man ju alltid göra, det är tillåtet. Men kom ihåg att när ni förra hösten felaktigt påstod att det skulle gå dåligt för Sverige i år var ni inte alls intresserade av att dra fram något orsakssamband mellan den ekonomiska utvecklingen i år och den politik som ni bedrev för mer än ett halvt decennium sedan. I själva verket är det rätt avslöjande att jämföra vad ni sade om svensk ekonomi förra hösten och vad ni säger nu i Finansutskottets betänkande. Då talade ni om tillväxtfientlig politik. Nu får ni erkänna att tillväxten är hög. Då talade ni om jobbfientlig politik. Nu får ni erkänna att alltfler får jobb. Då sade ni att varslen stod som spön i backen. Det var Lars Tobisson som sade det. Nu får ni erkänna att näringslivet växer. Då talade ni om budgeten som ett falsifikat. Nu får ni erkänna att vi varje år har klarat utgiftstaken och budgetmålen. Då sade ni att sysselsättningsökningen snabbt skulle förflyktigas. Nu får ni erkänna att sysselsättningen fortsätter att öka. Då sade ni att det planerade överskottet i de offentliga finanserna snabbt skulle raderas ut. Nu ser vi att ni gjorde en felräkning på inte mindre än 66 miljarder kronor - sextiosextusen miljoner - en magnifik felräkning, även om ni inte slår era egna felräkningsrekord från perioden 1991-1994. I dag tog Gunnar Hökmark ny sats och startade en ny omgång med svartmålningar. Han sade: Inga reformer. Dagen stillastående. Det går dåligt för Sverige. Det säger han alltså i dag. Så sent som i september sade han att det går bra för Sverige. Gunnar Hökmark ska nog se upp så att han inte är på väg mot ett nytt stort magplask i felbedömningar. Jag fick just innan jag gick upp i talarstolen ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsstyrelsen om deras bedömningar av utvecklingen på arbetsmarknaden. Man konstaterar att det är en stark sysselsättningstillväxt. Förra året, i år och nästa år räknar man med att det blir 200 000 nya jobb. Man säger vidare att det finns goda förutsättningar att sysselsättningen fortsätter att öka även därefter, och att det finns goda förutsättningar att nå regeringens mål att minst 80 % av människor i arbetsför ålder ska ha jobb, och att nå det målet tidigare än 2004. Jag vill passa på att tacka Vänsterpartiet och Miljöpartiet för ett gott samarbete både i förhandlingarna om budgetpropositionen och i utskottsarbetet. Till sist, herr talman, vill jag säga att en modern välfärdsstat har ett ömtåligt skinn. Därför måste den ständigt skyddas och ses om. Hoten finns där ständigt: hoten om ökade klyftor, permanent arbetslöshet och miljöförstöring. De hoten måste vi alltid vara beredda att slå tillbaka. Vi måste också vara beredda att bryta våldet och vanmakten och ge oss på utanförskapet och den rotlöshet som har fått breda ut sig i skuggan av arbetslösheten och den ekonomiska krisen. Jag tycker att människor som har varit med om att bygga upp Sverige under 1900-talet kan vara stolta över sitt verk. Vårt land har gjort en storslagen resa från det gamla gistna Fattigsverige till informationsteknikens och mångfaldens Välfärdssverige. Men vi kan naturligtvis inte nöja oss med hur Sverige ser ut i dag när vi nu tar steget in i 2000-talet. Sverige måste besegra arbetslösheten. Vi ska ta steget in i kunskapssamhället. Vi ska värna och utveckla välfärden. Vi ska göra Sverige till ett föregångsland i omställningen till ett hållbart samhälle, och vi ska utveckla vår demokrati så att alla kan bli delaktiga. Solidaritet är att leva sig in i andra människors villkor, och att visa omsorg och omtanke om varandra. Vi socialdemokrater vill att solidaritet ska vara Sveriges väg att möta framtiden. Vi säger nej till egoismens krassa marknadssamhälle, men vi vill vara med och bygga solidaritetens goda och gröna folkhem. Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag.

Herr talman! Jag gläds naturligtvis med Jan Bergqvist över att det för närvarande går bättre för svensk ekonomi. Men det är ju ändå ett stort problem att vi nu har 70 svenska kommuner som står i kö till regeringens kommunakut och att landstingen går med växande underskott sedan 1995. De ökar år från år. Det är ett stort problem. Den positiva sysselsättningsutvecklingen får inte vara en anledning till att luta sig tillbaka, Jan Jag är lite förvånad över majoritetens bemötande av oppositionens förslag om strukturella reformer, som även Finansdepartementet driver på, men som man inte lyckas få igenom. Jag har en fråga till Jan Bergqvist. Är han beredd att i den här rödgröna majoriteten försöka motivera både sina egna ledamöter i den socialdemokratiska riksdagsgruppen och Vänsterpartiet och Miljöpartiet för behovet av sådana strukturella reformer? Det ni nu kommer med mot vår politik är ju inte att reformerna är onödiga. Vi summerar den kristdemokratiska motionen. Där kritiserar ni två redovisningsfrågor, tre införandedatum för våra reformer, tre bedömningsfrågor där utskottsmajoriteten inte helt delar effekterna av våra reformer. Man har en politisk invändning. Den handlar om familjepolitiken. Ni anser att vi vill föra undan kvinnorna från arbetsmarknaden. Det är fullständigt fantastiskt. Det är ett skott i foten, herr talman, att majoriteten tycker att Kristdemokraterna vill föra undan kvinnorna från arbetsmarknaden när vi vill skapa en valfrihet. Herr talman! Det vore bra om Jan Bergqvist svarade på om det finns ett behov av strukturella reformer trots den positiva utvecklingen. Är det inte bra att ta det tillfället nu innan det har gått ifrån oss?
Herr talman! Jag lutar mig inte bakåt utan jag tror att Mats Odell såg att jag lutade mig framåt i den här replikväxlingen. Det finns oerhört mycket att göra för framtiden. Ett problem i den politiska debatten är att när de borgerliga för fram sina förslag sätter man rubriken destrukturella reformer. När vi genomför förändringar kallas de aldrig för strukturella reformer i ert språkbruk. Ett exempel på det är den helt gigantiska satsningen på att vi ska gå in i kunskapssamhället, med kunskapslyftet, nya högskoleplatser, med satsningen på kompetensutveckling och kunnande. Det är en oerhört stor förändring som man mycket väl kan kalla en strukturell reform, även om jag själv ogärna använder uttrycket strukturell eftersom det är så vagt och luddigt. Det är en oerhört viktig förändring av det svenska samhället för framtiden. Ett annat exempel är det arbete som vi nu gör med omställningen till ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Det är en oerhörd revolutionerande förändring som vi ser framför oss. När ni från borgerligt håll säger att det inte finns några strukturella förändringar, stämmer det inte med ert eget språkbruk. Vi genomför mycket stora förändringar. Att det sedan inte råkar vara just de förändringar som ni borgerliga vill ha är en helt annan sak. Vi är fullt upptagna med ett intensivt reformarbete.
Herr talman! Visst förekommer det att saker och ting kallas strukturella reformer. En av dem som står överst på listan i konvergensprogrammet är införandet av en maxtaxa i barnomsorgen. Så visst genomförs det en del strukturella reformer även om de inte väsentligt lär påverka ekonomins funktionssätt. Vad det handlar om, Jan Bergqvist, är trots allt lönebildningen som har varit Sveriges största problem under de senaste 30 åren och som har gjort att vi har varit tvungna att devalvera undan för undan. Det handlar om arbetsmarknadens funktionssätt.

Det handlar om att förebygga detta, Jan Bergqvist. Är ni socialdemokrater beredda att exempelvis försöka genomföra Svante Öbergs utredningsresultat? Nu har detta redan mer eller mindre skjutits i sank. Hur blir det med a-kasseutredningen? Är det saker som ni tror är viktiga att genomföra, eller anser ni att det bara är någon sorts "borgerliga påhitt", som är uppfunna för att göra det sämre för folk? Det är mycket viktigt att socialdemokraterna ger besked på den punkten.
Herr talman! På borgerligt håll talas det ofta om att det är strukturella reformer som är nödvändiga. Tittar man sedan på vilka reformer det handlar om ser man att det kan vara sådana saker som att försämra anställningstryggheten för de anställda eller att göra andra förändringar till nackdel för de sämst ställda. Det kallas strukturella reformer. Det tas utomordentligt stora grepp när det gäller den svenska framtiden, inte bara det som jag nämnde, med mycket stora grepp när det gäller kunskapssamhället och omställningen till ett hållbart samhälle, utan också de förändringar som sker och som handlar om mångfaldens Sverige, hela den nya tekniken som tas till vara i både den offentliga och den privata sektorn och att vi utvecklas till ett informationssamhälle. Det pågår alltså ständigt ett reformarbete, och inte minst när det gäller välfärdssamhället byggs det ut och förändras på ett mycket positivt sätt. Mats Odell frågade förut om de kommuner och landsting som har ekonomiska problem, och jag vill då säga att det vore synd om det inte fanns någon kommunakut som kunde hjälpa till. I och med att kommunerna får ökade skatteintäkter - jag tror att det är 25 miljarder nästa år och ytterligare pengar sedan - skapas det dessutom bättre förutsättningar för kommunerna att klara de utmaningar som de står inför. Vi ökar också anslagen till både kommuner och landsting. Om lönebildningen kan jag säga att förutsättningarna för en bra lönebildning i framtiden aldrig har varit bättre. Det finns fortfarande en hel del problem som vi har anledning att diskutera och saker som inte är lösta, men jag bedömer att förutsättningarna för att lönebildningen ska utvecklas positivt är bättre i dag än de har varit i ett historiskt perspektiv.
Herr talman! Jan Bergqvist talade tidigare om att det skulle ha varit en liberal finansminister som tappade kontrollen. Men det var ju Bäckströms gamla partikamrater som skrev om historieböckerna. Vi minns väl alla när Kjell-Olof Feldt tappade kontrollen över statsfinanserna, när regeringen lade ett stoppaket, fick bakläxa på det och fick avgå. Det var då man tappade kontrollen över statsfinanserna, på grund av en felaktig politik, som många hade varit inblandade i under 80-talet. Låt mig bara påpeka - jag har också varit här rätt länge - att det budgetförslag som Jan Bergqvist stod bakom under de borgerliga regeringarnas tid varje år hade ännu större underskott än det som regeringen lade. Det finns en mycket bra beskrivning av det här i de mindre politiska texterna i budgetpropositionen. Låt oss för Guds skull inte skriva om historien utan lära oss av historien. Jag tror att vi alla tjänar mycket på det. Bergqvists kritik mot Folkpartiet är mycket bisarr. Han säger att Folkpartiets budgetalternativ är det sämsta. Det är han själv som skriver det. Det är inte den egna revisorn som kommer med de här synpunkterna, utan det är konkurrenternas revisor, så det är inte så konstigt. Det som är anmärkningsvärt är att man inte har ett enda sakligt argument - jag har letat. Det finns en sorts antydan till sakargument som gäller en halv miljard, där man helt enkelt inte tycker att det är bra förslag. Men för alla övriga förslag är det just en typ av bisarra argument. Vi skulle kunna gå igenom dem alla. Det bästa beviset är att ni varje år återkommer med besparingar som vi hade året innan och som ni då sade var orealistiska eller ogenomförbara. Det är det bästa beviset för att våra förslag inte är så dåliga. Jag tror att problemet för er är att ni inte vet vad regeringen planerar och därför inte törs gå emot i sak. Jag tycker att det skulle vara mycket mer intressant att få höra vad finansutskottets majoritet tycker om regeringens förslag. Hur är det t.ex. med den skenande sjukförsäkringen, oredovisade statliga försäljningar, det strukturella underskott som finns för varje år, att balansen bara består av engångseffekter och sådana saker? Det vore mycket bättre om vi diskuterade de stora frågorna, i stället för att dividera om vem som kan skriva elakast om vem i en majoritetstext.
Herr talman! Visst kan vi diskutera de frågorna också, och det gör vi i en del andra sammanhang. Jag tycker att Karin Pilsäter för egen del borde fundera på det. När vi kritiserar de borgerliga partierna har vi ingen anledning att ge oss på just Folkpartiet därför att vi skulle tycka speciellt illa om Folkpartiet. Men när vi har jämfört de fyra borgerliga budgetalternativen, inte bara i år utan år efter år, har vi konstaterat att Folkpartiet har det sämst genomarbetade och svagaste alternativet. Det beror inte på att vi har ett horn i sidan till just Folkpartiet, utan det är den bedömning vi har gjort i finansutskottet. Man kan naturligtvis säga att det kanske inte är så lätt för ett litet parti som för ett stort, moderat parti att jobba med budgetfrågorna. Det ligger mycket i det. Men nu har vi fått ett budgetkontor som ska kunna hjälpa partierna, och mot bakgrund av de resurser som finns tycker jag inte att man kan ge godkänt åt Folkpartiets budgetalternativ. Det är för dåligt. Vi kan gärna diskutera historia. Jag var med i riksdagen 1990 då vi avgick därför att vi tyckte att vi inte fick riksdagens stöd för en tillräckligt kraftfull finanspolitik. Vi har från socialdemokratiskt håll alltid värnat om en stark budget och en stark finanspolitik.
Herr talman! Ni fick inte majoritet för ett stoppaket, där det var stopp för det mesta, inklusive strejkrätten. Efter det att regeringen hade avgått gjorde man i stället upp om ett finanspolitiskt paket, där Folkpartiet medverkade. Det är väl en mer korrekt historieskrivning, om jag inte är helt felunderrättad. Allt det här finns att läsa i budgetpropositionen. Det finns också en väldig massa andra intressanta saker att läsa, som t.ex. att den berömda balansen i statsfinanserna för varje år består av engångseffekter och att det hela tiden finns ett strukturellt underskott. Jag tycker att det är ett mycket oroande faktum. Man har också en skenande sjukförsäkring och oredovisade försäljningar av statliga företag. Man missar att sälja ut. En av era kritiska anmärkningar mot oss gäller att vi vill sälja statliga företag. Ni skriver: Erfarenhetsmässigt tar det tid att genomföra en bolagsförsäljning. Ja, det är den socialdemokratiska regeringens erfarenhet. Vi får väl senare höra vad finansministern säger, om han verkligen vill sälja ut företag. Det handlar inte bara om att dra erfarenheter av ert beteende, utan också vad man verkligen vill genomföra. När det gäller vårt budgetförslag finns det ett antal direkt felaktiga påpekanden från er sida. Det finns felaktiga siffror och olika bedömningar. Det finns ett antal kritiska punkter, där Jan Bergqvist bl.a. säger att det är orealistiskt att helt enkelt fatta beslut om en sak. Den mest intressanta kritiken är att ni säger att det är omöjligt att säga nej till de lokala investeringsprogrammen. Men innan bläcket hade torkat på den texten kom det ett pressmeddelande från Regeringskansliet som sade att några sådana pengar skulle inte betalas ut nästa år. Då skulle det väl inte kunna vara helt omöjligt? Jag tycker att det vore bättre om Jan Bergqvist här i riksdagens kammare, inför det faktum att vi ska fatta beslut om budgeten, tog en diskussion om budgeten i stället för att göra en massa bisarra kommentarer. Det är här och nu vi fattar beslut om budgeten. Debattera inte den i helt andra sammanhang!
Herr talman! Vi har haft debatter om Folkpartiets budgetalternativ i många olika omgångar, och vid åtminstone något tillfälle har jag i detalj gått igenom de svagheter som fanns i det dåvarande budgetalternativet. Jag tror att de som läser protokollet måste säga sig att ett budgetalternativ inte får vara så svagt utformat. Det är faktiskt så, vilket jag fortfarande tycker att Karin Pilsäter skulle fundera över, att det råder bred enighet om att av de budgetalternativ som oppositionspartierna har presenterat har Folkpartiet år efter år presenterat de svagaste alternativen. När det gäller historien har jag inte alls gjort en felaktig historieskrivning. Regeringen avgick 1991, och sedan träffade man vissa överenskommelser med Folkpartiet, som Karin Pilsäter mycket riktigt sade, som innebar förstärkningar av budgetpolitiken. Men vår utgångspunkt i budgetsammanhang är hela tiden att det är oerhört viktigt för välfärdens skull att man har ordning och reda i statsfinanserna.
Herr talman! Allra först vill jag påpeka att vi i Centerpartiet har en mycket pragmatisk hållning när det gäller kommunala bolag. Det kanske är så när man har många duktiga kommunpolitiker. Verksamheter som inte fungerar i kommunal regi bör säljas ut eller avvecklas. Men det finns inget egenvärde i privatiseringar. Egenvärdet finns i stället i väl fungerande verksamhet och i mångfald. När jag tänker på hur socialministern har uttalat sig om olika vårdalternativ under hösten och hur skolministern har uttalat sig om olika alternativa driftsformer för skolor under hösten, tycker jag att det är viktigt att påpeka att det också ska vara möjligt att driva de här verksamheterna i privat regi. Det är jätteviktigt för oss att man kan välja en alternativ mödrahälsovård om man vill, att personal ska kunna driva vårdcentraler, som sker i olika delar av landet, eller att man ska kunna behålla en mindre skola i ett litet samhälle, t.ex. som friskola. Det är jätteviktigt att alternativen finns. Därav det gemensamma yttrandet med de andra borgerliga partierna. Bergqvist. Det är nämligen så att vi i vårt budgetalternativ har lagt väldigt mycket pengar och kraft på att förbättra för folkpensionärer och pensionärer med låg ATP. När jag nu under förmiddagen debatterat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har det visat sig att de egentligen också hade velat lägga mer pengar på just den här gruppen. Nu undrar jag: Är det socialdemokraterna som håller emot förbättringar till pensionärerna och ett höjt pensionstillskott? Vem är det egentligen i regeringsalternativet och i de förhandlingar som pågår som två år i rad sett till att det inte satsas på pensionärerna, när vi alla vet att det är en mycket svag grupp? Jan Bergqvist säger också att det faktum att människor blir friskare är ett tecken på att vi har ett bra samhälle. Jag mötte en överläkare som sade att en frisk person bara är ofullständigt undersökt. Så illa kan det ju inte vara. Sjukförsäkringen skenar och väldigt få människor får rehabiliteringsinsatser. Ni satsar mindre pengar på det i år än förra året. Hur kan det komma sig, om man vill ha ett bra samhälle?
Herr talman! Lena Ek framställer det som om vi inte gör några förbättringar för pensionärerna. Detta är en helt felaktig beskrivning. Vi har satsat miljarder på att ändra basbeloppet, höja bostadstillägget och förbättra pensionstillskottet. Dessutom har vi tillmötesgått pensionärsorganisationernas viktigaste krav, nämligen att vi ska satsa väldigt mycket mer pengar på vård och omsorg. Den beskrivningen är helt felaktig. Det är också mycket märkligt när Lena Ek beskriver det gemensamma yttrandet på det sätt som hon nu gör, att det måste finnas möjlighet till alternativ. Men det gemensamma yttrandet innebär precis motsatsen. Ni skriver ju bort alternativet att kommunala företag ska få finnas kvar, även om kommunpolitikerna vill det. Det står: "Det offentliga skall inte driva företag." "Det är inte heller en kommunal uppgift att driva företag." "Kommunerna bör inte bedriva affärsverksamhet." "Staten bör därför vidta åtgärder -." Centralisering. Era egna kommunpolitiker får inte lov att behålla kommunala företag även om de själva tycker att det är bra. Jag vet ju att det finns många centerpartister långt ute i landet som är aktivt engagerade i att bygga upp de kommunala företagen i stället för att avveckla dem.
Herr talman! Jag läser: Det finns en bred enighet om att dessa tjänster ska finansieras kollektivt. Det innebär dock inte nödvändigtvis att tjänsterna ska produceras av stat och kommun eller landsting. Så står det. Jag vet också att det finns centerpartister och socialdemokrater i bolagsstyrelser som ger ett mervärde till kommuninvånarna. Men det är inte alltid på det viset. Ibland lägger man i stället krokben för privat företagsamhet. Det är väl ändå inte bra. Valfrihet och mångfald är bra. Det som den socialdemokratiska socialministern och skolministern har uttryckt och arbetat för i höst begränsar mångfalden och valfriheten i riktning mot enfald. Jag vill ta upp en annan sak. Om nu inte Jan Bergqvist vill tala om vem det är som håller emot när det gäller pensionärerna får vi väl nöja oss med att se hur det ser ut i nästa budgetförslag. Men vad vill ni göra åt de skenande kostnaderna för sjukpensionerna? Jämställdheten var en av huvudpunkterna i det anförande som vi nyss hörde. I det här budgetförslaget finns nästan ingenting som handlar om jämställdhet. En viktig sak som jag undrar över är våldet mot kvinnorna. I höst har vi i kammaren debatterat ett forsknings och utvecklingscentrum i Uppsala som heter Rikskvinnocentrum. Tre ministrar har sagt att det här är en mycket värdefull verksamhet, men fortfarande finns inte de 2 miljoner på bordet som de behöver för att kunna dra runt sin verksamhet nästa år. Alltså, prata om målsättningar är väldigt lätt, men i praktiken måste man också leva upp till dem.
Herr talman! Säga vad man vill kan man göra, och det gör ju Lena Ek, men verkligheten är ju den att det finns ett stort program som handlar om hur man undan för undan genomför jämställdhet. Det finns konkreta åtgärder. Lena Ek uttalar sig som om hon inte hade läst budgeten. vill jag säga att det förhållandet att utgifterna överskred budgeten inte betyder att man genast ska störta fram och försämra ersättningsnivåer och förmåner. Det får hanteras på annat sätt. Till slut måste jag säga att det är, ja, förvånande är ett för svagt ord, det är chockerande att höra hur Lena Ek beskriver sitt eget agerande i finansutskottet. Lena Ek uppträder här som om hon inte hade skrivit under följande ord: "Det offentliga skall inte driva företag." Det finns inget alternativ som säger att man behåller dem. "Det offentliga skall inte driva företag. ", står det. Lena Ek har skrivit under det. "Det är inte heller en kommunal uppgift att driva företag." "Kommunerna bör inte bedriva affärsverksamhet." "Staten bör därför vidta åtgärder", så att den affärsverksamheten avvecklas. Det finns inte ett alternativ. Det finns inget att välja mellan. Lena Ek säger nej till alla kommunala företag. Centerns kommunalpolitiker, som vet hur vardagen är, måste säga: Kan vi vara företrädda av en sådan person i riksdagen?
Herr talman! Först två mycket korta saker. Jan Bergqvist talar väldigt mycket om kvaliteten i budgetar. Likväl är det så att det i det dokument som majoriteten står bakom saknas redovisning för 140 miljarder, kanske mer, kanske lite mindre. För nästa år finns en intäkt av privatiseringar på 90 miljarder utan att man alls har redovisat vad det handlar om. Samtidigt ska man avveckla kärnkraften, som handlar om x miljarder. Dessutom har finansministern sagt att man inte ska verkställa den höjning av fastighetstaxeringen som ligger i budgetriktlinjerna. Tillika stiger sjukförsäkringskostnaderna. Det är rätt magstarkt att Jan Bergqvist försöker recensera andras budgetförslag. Finns det någon annan som har ett så ihåligt budgetförslag, Jan Bergqvist, att det saknas redovisning för 140 miljarder kronor? Det var det ena. Den andra saken handlar om hur det varit förr i tiden och hur det blir i framtiden. Där tenderar Jan Bergqvist liksom sin finansminister att hellre tala om det som har varit. Men det är bara om ni kan hävda att det är fel att budgetunderskottet ökade under er tid, när ni lämnade över makten, och att det minskade när de borgerliga lämnade ifrån sig makten som vi kan gå tillbaka till den debatten. Är det sant eller säger Jan Bergqvist emot det? Låt annars det förflutna vara, låt oss tala om framtiden. Jag vill också ta upp en tredje fråga. Runtomkring oss i det svenska samhället diskuterar man behovet av strukturella reformer. Ekonomiska rådet hade ett seminarium i Rosenbad i går. Där diskuterade man inte bara vad det är som ska göras för att vi ska kunna rida på konjunkturen utan också vilka förändringar som ska ligga till grund för en långsiktigt hög tillväxt. Vilka strukturella reformer anser Bergqvist finns i detta budgetförslag, som tillmötesgår de krav som förts fram i de sammanhangen?
Herr talman! Det saknas naturligtvis inte redovisning för 140 miljarder. Det är ett rent falsarium. Lars Bäckström har redan kommenterat detta, så jag behöver inte säga mer. När det gäller sjukförsäkringen reagerar vi inte som moderaterna. När ni ser att det är ett överskridande i sjukförsäkringen vill ni gå in och omedelbart försämra medborgarnas villkor. Vi säger i stället: Låt oss se vad vi kan göra för att få grepp om detta. Samtidigt har vi i budgetsammanhang sett till att göra besparingar på andra områden så att vi ska kunna klara den här utgiftsökningen. Det är så vi arbetar. När det gäller historien vill jag erinra om att vi i dag betalar högre skatt än vad vi egentligen borde göra. Under den borgerliga tiden genomfördes ofinansierade skattesänkningar. Det blev stora underskott, och nu får skattebetalarna betala med ränta på ränta. Aldrig har de offentliga utgifterna varit så höga i förhållande till vår samlade ekonomi som de var 1993. Gunnar Hökmark ska ha med sig det i debatten. Slutligen var det frågan om strukturella reformer. Det är språkets makt över tanken. Här pågår ett oerhört intensivt förändringsabete, där vi i Sverige ligger i fronten med att utveckla den nya informationstekniken. Det svenska näringslivet har genomfört produktivitetsökningar som internationellt sett är fina. Här pågår en kraftig utveckling utifrån principen lära för livet. Det är en oerhört viktig sak för framtiden. Omställningen av miljön skapar goda exportmöjligheter, stora möjligheter inför framtiden med ny teknisk utveckling. På område efter område pågår det positiva förändringar i det svenska samhället. Men bara för att ni har satt rubriken Strukturella förändringar för några av era punkter på er lista och den inte stämmer med den politik ni ser får vi denna inte särskilt konstruktiva debatt. Låt oss diskutera i sak vad det är som behövs på de olika områdena, så ska vi nog klara ut både det ena och det andra.
Herr talman! Det är bra att Jan Bergqvist nu erkände att vändningen kom med den politik som genomfördes under den borgerliga regeringstiden. Det var då vändpunkten kom. Det var detta som Jan Bergqvist omedvetet konstaterade. Det var en utveckling som började 1989. Det var en utveckling som började under en tid då man talade om ekonomi på samma sätt som Jan Bergqvist gör. Konjunkturen var bra, och då trängde man undan alla diskussioner om strukturella förändringar. Det är som Kjell-Olof Feldt noterade i sina dagböcker, nämligen att bristen på en politik som förändrade ledde Sverige in i ett arbetslöshetens stålbad. Nu är det inte fråga om det går bra eller ej i dag. Där är vi överens. Den intressanta frågan är vad vi gör för att det ska gå bra under de kommande seklen. Det är där som det inte finns några strukturella reformer som vänder den inriktning som gör att alltför många företag i dag flyttar ut, både de nya informationsföretagen och de traditionella företagens huvudkontor. Inom alltför många områden sker det en total stagnation. Bergqvist kan knappast efter fem års regerande vara nöjd med sjukvårdens växande köer. Ni kan knappast vara nöjda med att 20 % av eleverna lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Vad har ni gjort för att höja kvaliteten i skolorna? Vilken åtgärd har ni genomfört för att vända kvalitetsutvecklingen uppåt i skolan? Vilken åtgärd har ni vidtagit för att korta köerna i sjukvården? Vi ser behovet av de strukturella reformer som gör att vi kan ta till vara på alla de människor som är verksamma i det svenska samhället. Det går inte att göra tillsammans med partier som i grunden har radikalt andra värderingar än vad socialdemokratin har. Bäckström konstaterade att det går ett spöke i Europa. Det är arvet från en socialistisk tid som även Socialdemokraterna borde lämna bakom sig.
Herr talman! När vi lyssnar noga på Gunnar Hökmark märker vi att högerpolitik är lika med strukturella reformer. Vår politik innebär en nu gynnsam ekonomisk utveckling. Det har blivit 200 000 nya jobb för förra året, i år och nästa år. Det är en utveckling som Arbetsmarknadsstyrelsen säger kommer att fortsätta med ytterligare jobb. Gunnar Hökmark talade tidigare om ett stillastående och inga reformer. Det är en svartmålning utan like. Självklart ger jag honom inte rätt i hans historieskrivning. Aldrig har arbetslösheten ökat så snabbt som när ni hade regeringsmakten. Aldrig har bidragsberoendet ökat så kraftigt. Aldrig har de offentliga utgifterna varit uppe på en sådan rekordnivå - det var världsrekord 1993. Det är ingenting som kan läggas till grund för en framtidspolitik.
Herr talman! Gunnar Hökmark kommenterade Bergqvist och Bäckström. Vi har ett ganska stort gemensamt idéarv. Det skilde sig åt 1917 i vänstersocialister och socialdemokrater. Nu samarbetar vi igen, och det tycker jag är bra. Jan Bergqvist tackade för det samarbetet, och jag vill återgälda tacket. Som "släktingar" grälar vi ibland. Det gör man i en trevlig släkt. Men man vet att man hör ihop, och man klarar av uppgifterna. Det har vi gjort på ett bra sätt. Vi kommer nog att gräla igen till våren, men vi kommer att klara av uppgiften att hålla sams. Det finns en punkt där jag inte kan förstå varför vi inte har kommit överens. Jag har grubblat och grubblat över vad det är som gör att Bäckström och Bergqvist inte kan komma överens så att Bäckström tvingas att reservera sig i reservation nr 4. Siv Holma har också gjort det. Vi har sagt att frågan om EMU ska avgöras i en folkomröstning. Vi har inte ställt krav om tidpunkten. Men vi har lagt fram det oerhört hemula - gammal svenska - kravet att frågan ska avgöras i en folkomröstning. Jag kan inte förstå varför ni säger nej till den frågan. Alla vet att frågan måste lösas på det sättet. Det är en alldeles för stor fråga att lösas i kammaren utan föregående folkomröstning. Alla vet att det är så det kommer att gå. Varför kan vi inte ge besked till svenska folket? Varför inte säga det alla vet?
Herr talman! Frågan om svensk anslutning till det tredje steget i EMU, den gemensamma valutan, är en stor och viktig fråga. Vi socialdemokrater har behandlat den som en stor och viktig fråga. Det är angeläget att det blir en bred diskussion bland svenska folket. Mot den bakgrunden har vi startat en folkbildningskampanj. Människor sitter i dag på arbetsplatser, i studiecirklar och på möten och diskuterar och informerar sig om EMU. De funderar över vilka konsekvenser det skulle få om Sverige ansluter sig till den gemensamma valutan. Vi tycker att det är rimligt att den processen måste få ta sin tid. Man ska sedan i lugn och ro avgöra hur man ska gå vidare i frågorna. Utgångspunkten ska vara att frågan ska bli demokratiskt förankrad. Det demokratiska förankringsarbetet pågår, och därför finns det ingen som helst anledning att nu i höst fatta några beslut i oträngt mål.
Herr talman! Jag har djup respekt för folkbildningsprocessen, för debatten och för att människor funderar. Jag förstår det. Men jag förstår inte varför vi inte kan säga till svenska folket att de ska få bestämma i en folkomröstning. Jag minns när Göran Persson sade att det är en fråga som är viktigare än frågan om EU-medlemskapet. Den frågan avgjordes i en folkomröstning. Alla i denna kammare vet att frågan kommer att avgöras i en folkomröstning. Den bör avgöras i en folkomröstning. Detta utgör en bättre grund för folkbildningen. Vi behöver inte bestämma den exakta tidpunkten. Där kan vi ha skilda meningar. Det har jag respekt för. Men varför kan vi inte säga det vi alla vet och är överens om? Jag tror att även Moderaterna innerst inne vet och tycker att frågan bör avgöras i en folkomröstning. En folkomröstning skulle gagna folkbildningsarbetet. Då kan man börja formera sig. Folkomröstningen måste gälla ja eller nej. Det kan inte vara "jaså" eller "ja, senare". Då går det inte att ha en folkomröstning. Frågan får bli ja eller nej. Då går det att formera sig, och det kommer att gynna folkbildningen och diskussionen. Vad väljare, marknad och samhälle behöver är stabilitet och tydliga alternativ i diskussionen. Jan Bergqvist! Varför kan vi inte säga det alla vet, nämligen att vi ska avgöra frågan i en folkomröstning?
Herr talman! Lars Bäckströms argumentering är fortfarande inte övertygande om att det skulle finnas anledning för riksdagen att i höst i oträngt mål fatta ett beslut om detta. Det är bättre att diskussionen får gå vidare. Då blir frågan kring en eventuell folkomröstning klarare.

Herr talman! Låt mig inleda med att tacka finansutskottet och speciellt dess ordförande Jan Bergqvist för ett gott samarbete och en god behandling av den budgetproposition som vi nu behandlar. Jag vill naturligtvis också gärna rikta ett tack till Lars Bäckström, Matz Hammarström och deras kolleger för ett gott samarbete under arbetet med att ta fram denna proposition. Herr talman! Årets budgetproposition sätter punkt för 1990-talets ekonomiska kris. Så här med facit i efterhand tror jag att de flesta är överens om att regeringens ekonomisk-politiska strategi sedan 1994 har varit framgångsrik. De offentliga finanserna är sanerade. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Inflationen är under 1 %. Räntorna är låga. Tillväxten i svensk ekonomi är god. Vi står nu inför en unik möjlighet att göra tillväxten uthållig - både i ett ekonomiskt och i ett ekologiskt perspektiv. Men samtidigt som vi ser alla dessa möjligheter ska vi självfallet inte blunda för de problem som fortfarande finns och som vi måste hantera. Jag skulle gärna vilja att vi i dag över block och partigränserna kunde enas om att inte glömma de dyrköpta lärdomarna av det slarv som tidigare har förekommit med den offentliga ekonomin. Det vore en välgärning om vi i dag kunde enas om att aldrig mer låta utgifter och underskott skena i väg. Det vore ett mycket viktigt och värdefullt tillkännagivande. När det mesta nu pekar i rätt riktning gäller det att hålla huvudet kallt. Vi får inte slå oss till ro och tro att utvecklingen automatiskt kommer att gå Sveriges väg. Vi måste se de nya utmaningar som ligger framför oss. En viktig del av lösningen är självfallet att vi måste arbeta för att få tillväxt i ekonomin även i fortsättningen. Mycket är redan gjort för att öka tillväxttakten i svensk ekonomi. En rad strukturreformer har genomförts. Pensionsreformen, den nya budgetlagen, de sanerade offentliga finanserna, riksbanksreformen, ökad konkurrens inom en rad områden som el, tele och transporter är bara några exempel på strukturreformer. Trots den höga tillväxten i ekonomin finns det fortfarande gott om lediga resurser i vår ekonomi, som vi bör kunna ta till vara. Jag tänker inte minst på de hundratusentals arbetslösa, bland vilka invandrare, långtidsarbetslösa och arbetshandikappade utgör en väldigt stor potentiell resurs, som vi skulle kunna använda oss av. De resurser som vi investerat under 1990-talet på att aktivera och utbilda de arbetslösa börjar i dag ge ordentlig avkastning. Som alla vet har sysselsättningen ökat med närmare 100 000 personer under det senaste året. Det hade inte varit möjligt om vi inte hade satsat på det kunskapslyft som många tidigare har kritiserat men som vi nu ser ger ett mycket gott resultat. Det hade inte varit möjligt att nå denna framgång i sysselsättningen utan den aktiva arbetsmarknadspolitik som vi har haft de senaste åren. Också den ger nu resultat. Herr talman! Alla är överens om att vi måste höja den långsiktiga tillväxttakten i den svenska ekonomin. Jag skulle därför vilja lyfta fram fem stora utmaningar för den ekonomiska politiken under de kommande åren när det gäller att nå detta mål. Den första utmaningen är att minska klyftorna i vårt samhälle, både regionalt och inkomstmässigt. Även om det i genomsnitt går bra för Sverige är de regionala skillnaderna väldigt stora. Många människor upplever fortfarande brister i välfärden, och fortfarande saknar alltför många ett jobb att gå till varje dag. Den andra utmaningen är att driva en konsekvent politik för att få fler i arbete. Politiken måste inriktas på att underlätta för människor att arbeta. I dag möts många människor med vanliga eller låga inkomster av alltför stora marginaleffekter när de ska ta ett jobb eller gå upp i arbetstid, och det måste vi ändra på. Det måste löna sig att arbeta. Ett steg i denna riktning tas i och med de inkomstskattesänkningar som finansutskottet nu har ställt sig bakom. Om konjunktursituationen och budgetutrymmet medger det hoppas jag att regeringen får möjlighet att återkomma till riksdagen och föreslå fortsatta skattesänkningar riktade till framför allt låg och medelinkomsttagare även de kommande åren. Tyvärr finns det i dag exempel på personer som har marginaleffekter på över 100 %. Allra värst är det, som Svenska Arbetsgivareföreningen har visat i en studie, i ett antal borgerligt styrda kommuner i Stockholmsområdet. Där är situationen den att höjda och mycket progressiva barnomsorgstaxor gör att det i vissa fall inte ens är lönsamt för en småbarnsförälder att ta ett jobb eller gå upp i arbetstid. Det är sådant som vi kan ändra på exempelvis genom att införa maxtaxa på dagis. Det är ett väldigt viktigt inslag både ur jämställdhetssynpunkt och för att riva hinder som i dag finns för tillväxten och i sista hand för välfärden. Välfärden bygger ju på att så många som möjligt arbetar, och det måste vara syftet med hela vår politik för att få ökad tillväxt, för att få fler personer i arbete och fler som bidrar till välfärden. Lika viktigt är att maxtaxereformen bidrar till att öka den enskilda småbarnsförälderns reella frihet. Den enskilda människans självkänsla, frihet och oberoende bygger på möjligheterna till en egen försörjning. Jag vill när det gäller sysselsättningsmöjligheterna gärna tillägga att också den utbildning som vi har genomfört och måste genomföra åren framöver liksom kompetensutvecklingen i arbetslivet är väldigt viktiga faktorer, som kan komma att bidra till en beständig tillväxt. Den tredje stora utmaningen är att stärka förtroendet för den generella välfärden. Grunden för den generella välfärden är starka offentliga finanser. Det var därför som saneringen av de offentliga finanserna var nödvändig för att vi i framtiden ska kunna ha en god välfärd i Sverige. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det tuffa saneringsarbetet bidrog till att socialförsäkringar naggades i kanten och att förtroendet på sina håll sviktade. Det är därför viktigt att i fortsättningen arbeta för en trygghet i förändringen - för alla - som behövs i ett dynamiskt samhälle, där människor måste våga ta risken att misslyckas. Det ska kunna byggas upp moderna sociala välfärdssystem. Sådana är viktiga för tillväxten, men de bygger naturligtvis ytterst på att vi har en sund ekonomi och en stabil ekonomisk politik. Effekten av olika bidrags och avgiftssystem behöver alltså förändras, så att människor i större utsträckning ges möjlighet att genom eget arbete påverka sin ekonomiska situation. Vi har redan ett sådant arbete i gång, och det finns exempelvis i budgetpropositionen förslag om att låta de förtidspensionärer som önskar prova på att arbeta göra det utan att riskera att bli av med sin rätt till förtidspension. Det är ett bra steg i rätt riktning för att få ut fler människor i vårt arbetsliv. Den fjärde stora utmaningen är att försöka hitta ett sätt att åter arbeta tillsammans i Sverige. En långsiktig ekonomisk utveckling kräver ett gott samarbetsklimat mellan ansvarsfulla parter på arbetsmarknaden. Vi har under de senaste åren sett att små nominella löneökningar har gett goda reallöneökningar. Det är en stor skillnad mot 1980-talet och ett stycke in på 1990-talet, då vi hade höga nominella löneökningar men väldigt små eller över huvud taget inga realökningar. Den inflations och kostnadskris som Sverige då drogs in i drabbade svensk konkurrenskraft och slog ut jobb. Vi bör ta med oss ett medvetande om detta in i framtiden. Jag har i olika sammanhang velat markera, och jag vill gärna göra det på nytt här i kammaren, att samlade löneökningar som långsiktigt håller sig inom ramen för vad produktivitetsförbättringar i ekonomin medger är en förutsättning för en god svensk konkurrenskraft, som ska bidra till tillväxt och resurser för en utvecklad välfärd. Det är naturligtvis parternas ansvar på arbetsmarknaden att medverka till ett sådant arbete. Jag är mycket förhoppningsfull på den här punkten med tanke på det som har hänt under senare år. Självfallet kan regeringen aldrig frita sig från ansvaret för att hantera de konsekvenser som en samhällsekonomiskt oansvarig lönerörelse medför, och därför måste man alltid göra en gardering att regeringen måste ha en handlingsfrihet och handlingsalternativ, om utvecklingen inte går åt det håll som vi hoppas och tror på. Ett gott samarbetsklimat och en väl fungerande lönebildning är avgörande för att vi ska lyckas med den bestående tillväxt som vi alla eftersträvar. Jag är övertygad om att både arbetsgivare och löntagare har dragit kloka slutsatser av de tidigare årens erfarenheter på det här området. Den femte och sista utmaning som jag vill ta upp är att bygga det ekologiskt hållbara samhället. Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen till en miljömässigt hållbar utveckling. En viktig del i den omställningen redovisar vi i budgetpropositionen med den s.k. gröna skatteväxlingen. De första stegen mot skatteväxlingen togs redan i skattereformen 1990, men nu tar vi ett steg till. Därför höjs skatten på diesel, el och kärnkraft samtidigt som jordbruket får sänkta skatter och resurser till kompetensutveckling i arbetslivet frigörs. Det är ett av de viktiga inslagen för att bidra till den höjda tillväxten för framtiden. Även omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle skapar en bra sysselsättningspotential som vi ska ta vara på. Framsynta krav på att skydda naturen och människors och djurs hälsa och att gradvis öka resurseffektiviteten skapar ett tryck på teknisk utveckling i näringslivet och ger därmed möjligheter till ny företagsamhet. Det bidrar till ett omvandlingstryck som ökar den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt bidrar det till en bättre miljö. Herr talman! En socialdemokratisk tillväxtpolitik innebär att alla människor är med och bidrar till det ökade välståndet och att alla får del av det. Min vision handlar därför både om rättvisa och tillväxt, inte antingen eller. Den kanske tydligaste illustrationen på sambandet mellan rättvisa och tillväxt är just utbildning och kompetensutveckling. Framtidens teknik, framtidens företag och framtidens jobb kräver just kompetens och utbildningar. Vem som kommer att uppfinna motorn som drivs med vatten eller aidsvaccinet vet vi inte. Men vi vet att möjligheterna att det blir en svensk som gör det ökar ifall vi ger goda möjligheter för alla att ta del av utbildning på olika nivåer. Det är precis som inom idrotten, där landslagens framgång ytterst är en produkt av breddidrotten. Svensk spetskompetens kan följa av denna stora breda satsning. Därför behöver vi en hög generell utbildningsnivå. Att just höja den generella utbildningsnivån är ett sätt att stärka både rättvisan och tillväxten i framtiden. Utbildningssatsningar alltifrån allmän förskola via kunskapslyft till de många nya platserna i våra universitet och högskolor är en av de centrala delarna i den offensiva tillväxtpolitiken. Den som vill ta ett långsiktigt ansvar för en god välfärdsutveckling måste också ta ett ansvar för den långsiktiga tillväxten. Den som vill se en hög tillväxt måste också förstå att allas kreativitet och skaparkraft måste tas till vara. Sverige har inte råd att låta många människor inte få möjlighet att arbeta. Sverige går nu in i 2000-talet i en ekonomisk styrkeposition. Få länder kan visa upp så goda makroekonomiska fundamenta som Sverige. Kombinationen av låg inflation, stora och växande överskott i bytesbalansen, minskande offentliga utgifter, stora överskott i de offentliga finanserna, hög tillväxt och stigande sysselsättning är unik. Vi kan därför se fram emot 2000-talet med välgrundade förväntningar i en känsla av växande framtidstro. Det som har skett under 1990-talet kan lägga grunden till ett 2000-tal där vi får en mycket spännande utveckling och där vi förhoppningsvis kan uppnå alla de utmaningar som jag har talat om här.

Herr talman! Finansministern har gjort en intressant genomgång. Jag vill börja med att säga att jag i stort sett håller med honom om de fem viktiga utgångspunkterna för att vi ska kunna få en långsiktig ekonomisk tillväxt i Sverige. Det är inte första gången i svensk ekonomi som det nu går bra. Senast var i slutet av 80-talet. Då tog det en ända med förskräckelse. Vi hamnade i den djupaste lågkonjunktur som vi haft. Vi fick en snabb utslagning av företag och sysselsättning. De vällovliga utgångspunkter som finansministern räknar upp har ändå en hård kärna. Han litar på att arbetsmarknadens parter nu för första gången inser att lönebildningen är central. De ska själva ta makten över lönebildningen och över löneglidningen. Herr talman! Jag tycker med förlov sagt att det har för mycket av önsketänkande över sig. Jag vet att regeringen har gett ett uppdrag åt Svante Öberg att lägga regelverket till rätta för att vi ska kunna garantera detta. Det tragiska som nu har inträtt, herr talman, är att Svante Öbergs utredning på något sätt har sjabblats av regeringen. Den var en helhet, ett paket. Han hade förankrat den även i oppositionen. Nu har regeringen släppt efter på denna helhetslösning. Vilka åtgärder är finansministern beredd att föreslå med anledning av Svante Öbergs utredning om lönebildningen? Sedan till frågan om arbetsmarknadens funktionssätt. Det finns flera andra saker som måste läggas till rätta för att vi ska kunna garantera en positiv utveckling. Det är som i trafiken. Vi skulle naturligtvis kunna säga: Vi litar på trafikanterna och tar därför bort väldigt många av trafikreglerna. Vi behöver inte ha så många regler, eftersom vi litar på att trafikanterna själva inser hur det ska vara. Det krävs att spelreglerna läggs till rätta om vi ska klara av att inte återupprepa 80-talets stora misstag.

Herr talman! Först noterar jag att Mats Odell över huvud taget inte ville kommentera de fem utmaningar som jag tog upp i mitt anförande. Jag bjöd in till en debatt om framtiden, eftersom som vi står inför ett 2000-tal som vi tycker är oerhört intressant och spännande. Han gräver sig i stället fast i en diskussion om dagens lönebildning. Den misstro mot arbetsmarknadens parter som Odell ger uttryck för delar inte jag. Jag tror att arbetsmarknadens parter, på det sätt som jag beskrev i mitt anförande, har lärt vad som har hänt under åren bakom oss. Det finns anledning att tro att vi tillsammans kan ha ett annat perspektiv när det gäller lönebildningen i fortsättningen. Det ligger både i arbetsgivarnas och de fackliga organisationernas intresse att se till att vi får en löneutveckling som hålls inom de ramar vi har. Det är produktivitetsutvecklingen som i sista hand ska bestämma det utrymme som finns för löneutvecklingen. Därmed kan vi hålla låg inflation, låg ränta och i sista hand bidra till att öka sysselsättningen. Jag är kanske något förvånad över att inte Mats Odell ville ta upp den framtidsdiskussionen. Om jag ser på hans budgetförslag, hans reservation och kristdemokraternas förslag till budget för nästa år inser jag att det tyvärr i långa stycken är gamla kända kort som spelas ut. Jag är möjligen förvånad över att det förslag om att öka skatten på kärnkraftsel som vi har presenterat inte verkar väcka något större intresse från kd:s sida. Däremot föreslår kristdemokraterna naturligtvis det klassiska att behovspröva barnbidragen, att höja avgifterna till a-kassan och att försena utbyggnaden av IT i skolan. Det är sådana ingrepp i välfärden som jag tycker är ganska pinsamma för kristdemokraterna.
Herr talman! Jag ska inte göra någon sak av att jag faktiskt tog upp de fem punkterna och sade att jag instämmer med dem. Jag såg att finansministern var upptagen med att bli uppdaterad om de förmenta bristerna i vårt budgetalternativ av sin medarbetare. Jag sade att jag i stort sett instämmer i alltihop. Men det krävs också konkreta åtgärder. Finansministern började med att säga att regeringens ekonomiska strategi från 1994 har varit framgångsrik. Detta är en mycket lätt överdrift. Regeringen började med en fullständigt misslyckad vänstersväng tillsammans med Gudrun Schyman, för övrigt före Bosse Ringholms inträde i regeringen, där man genomförde dessa företagarfientliga återställare som bröt en kraftigt uppåtgående konjunktur och där en utveckling med nya företag och ny sysselsättning vändes i sin motsats. Det jag nu är rädd för är att de fem punkterna stannar vid välvilliga uttalanden. Det krävs åtgärder, kanske inte alltid så populära, för att garantera att lönebildningen inte ännu en gång rusar i väg. Vi har redan sett att de svenska lönerna utvecklas snabbare än inom de elva euroländerna. Det är ett stort bekymmer. Jag vet ju att regeringen tagit fram den utredning som Svante Öberg har gjort. Det vore intressant om finansimistern ville kommentera detta. Är han beredd att lägga fram förslag som garanterar att regelverket blir sådant att lönebildningen kan gå i lugnare banor och följa resten av Europa så att vi inte ännu en gång hamnar i en nedåtgående spiral.
Herr talman! Mats Odell talar fortfarande om det förflutna. Jag försöker föra in diskussionen på 2000 talet och framtiden. Jag hörde naturligtvis från början att Mats Odell sade att han i största allmänhet instämde i dessa fem punkter. Det hade varit mer spännande om han också hade velat ta upp en diskussion om något av dessa områden. Jag talar om att man ska minska klyftorna i vårt samhälle, öka antalet jobb, stärka den generella välfärden, arbeta tillsammans i samhället och bygga ett ekologiskt uthålligt samhälle. Jag sade i min förra replik att Mats Odells inställning är att man ska skapa misstro mot arbetsmarknadens parter när det gäller deras sätt att hantera lönebildningen. Jag tycker att det finns anledning att tillsammans se om man kan skapa en situation där man kan fortsätta att utveckla den oerhört bra tillväxt som vi har sett under senare tid. Det bygger naturligtvis på en insikt om att parterna har någonting att tjäna på det som samhället ställer upp i form av ramar för den ekonomiska politiken. Jag har samma uppfattning som Mats Odell när det gäller att det här naturligtvis måste vara inom den produktivitetsram som vi kan åstadkomma och att vi inte ska dra i väg, så att vi försämrar vår konkurrenskraft gentemot Europa. Men jag tror inte att man kan skapa det samarbetsklimatet med den politik som Mats Odell föreslår som innebär att man ska höja avgifterna till a-kassan eller genom att angripa parterna på det sätt som man gör. Därför vill jag gärna påminna om att flera av de förslag som kristdemokraterna har varken bidrar till någon generellt höjd välfärd eller till att skapa ett gott klimat som ska kunna åstadkomma den höjda sysselsättning som ska ge oss möjligheter att ta itu exempelvis med regional obalans och andra klyftor som är stora och viktiga utmaningar.
Herr talman! Jag tror inte att det finns någon i den här kammaren som inte håller med finansministern om att det är bra om det blir bättre i Sverige. Som utgångspunkt för debatt tror jag att man måste vara lite mer konkret när det gäller de vägval som måste göras. Därför blir jag förbluffad när landets finansminister kommer efter lunch till den här debatten och inte har mer att tillföra när det gäller vilka utmaningar globaliseringen av ekonomin innebär, vad den nya ekonomin ställer för krav på den ekonomiska politiken och vad det ställs för krav på Sverige för att vi ska kunna ha en långsiktigt hög tillväxt och inte bara god utveckling under god konjunktur. Jag tycker att det krävs lite mer för att man ska inbjuda till diskussion. Framför allt krävs det mer av en finansminister än ett oerhört kortsiktigt och kortsynt perspektiv. Finansministern, liksom tidigare Jan Bergqvist och även Lars Bäckström, har sagt hur bra allting är och tränger därmed undan behovet av förändringar. Jag kommer att tänka lite grann på Magnus Uggla, även om det inte är Bosse Ringholm som direkt ger mig den påminnelsen: Den 25 smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Det är värt att leva fattig ett tag om man får vara kung för en dag. När det går väldigt bra i konjunkturen är det lätt att säga att allting är allra bäst. Men det är inte bra om det gång efter gång, precis som för tio år sedan, leder till att inga åtgärder genomförs. Det intressanta är att landets finansminister inte kunde redovisa några konkreta åtgärder när det gäller lönebildning, avreglering och när det gäller att vända trenden i fråga om utflyttningen av företag. Det är illavarslande inför framtiden. Den diskussionen skulle jag vilja inbjuda finansministern till. Hur gör vi för att få den långsiktiga tillväxten? Det handlar inte bara om att vi vill få den utan också om att vi för en politik för att uppnå den.
Herr talman! Det är uppenbart att Gunnar Hökmark inte kan förneka verkligheten, dvs. att vi har en mycket positiv tillväxt i Sverige just nu. Då försöker han i stället säga att regeringen och finansministern inte har några förslag till hur denna tillväxt ska kunna utvecklas. Vi har redovisat en hel budgetproposition. Det handlar inte bara om vad vi har åstadkommit hittills utan framför allt om vad vi vill göra i fortsättningen för att utveckla och förbättra svensk ekonomi. Det handlar verkligen om ett perspektiv som innebär att vi ser att det naturligtvis finns behov av stora förändringar i svensk ekonomi också i fortsättningen. Det perspektiv som Gunnar Hökmark har handlar snarast om försämringar i svensk välfärd och i svenskt samhällsarbete. När jag talar om fem utmaningar inför 2000-talet handlar det om att minska klyftorna. Jag har svårt att se hur Gunnar Hökmarks förslag om att man ska slopa både förmögenhetsskatten och avkastningsskatten på aktier kan bidra till att några klyftor minskar. Jag talar om att förstärka insatserna för jobben. Jag har svårt att se att Gunnar Hökmarks och moderaternas förslag om att minska bidragen till skolan, vården och omsorgen ska kunna bidra till den här stärkta välfärden. Vi talar om en bättre välfärd. Jag tror då inte att det handlar om att sänka ersättningsnivåerna för folk som är sjuka och arbetslösa, som moderaterna föreslår, eller om att införa ytterligare en karensdag i sjukvårdsförsäkringen. När vi talar om att vi lever i ett internationaliserat samhälle där vi också känner ett behov av att stödja andra länder som inte är i lika god position som Sverige tror jag inte att det som moderaterna föreslår, nämligen att man ska minska biståndet med 3-4 miljarder kronor, är ett 2000-talsperspektiv. Det här kan bara leda till en enda slutsats. Vi andra är på väg in i 2000-talet. Hökmark och moderaterna är kvar i 1900-talet, på väg mot det gamla 1800 talet, som de kommer från.
Herr talman! Det var en hemskt lustig formulering som finansministern kom med, men den typen av slabanguttalande ger inget innehåll åt den ekonomiskpolitiska debatten. Sanningen är ju att det är ni som ansvarar för att svenska låginkomsttagare har världens högsta skatter. Men ni har gjort miljardärer skattebefriade och gör nu samma sak med utländska höginkomsttagare. Det är klyftan. Det skapas klyftor när man tillåter en utveckling av politiken som gör att vi inte kan pressa ned arbetslösheten så långt som behövs, eftersom alldeles för stor del av företagandet flyr ut ur landet. Det handlar om det nya företagandet liksom om det traditionella företagandet. Allt detta tillhör det som Bosse Ringholm över huvud taget inte talar om. I stället talar han om välfärd och attackerar moderater när det gäller förhållandena inom skolan och sjukvården. Det är ni som har regerat sedan fem år tillbaka. Ni bekämpar varje förändring som handlar om att man ska se till att resurserna kommer till skolan. Det är ni som motarbetar förnyelsen inom sjukvården. Vi ser till att pengarna inom skolan och sjukvården når patienterna och eleverna. Vi slår dessutom vakt om en annan sak, Bosse Ringholm, när det gäller klyftorna. Vi vill att det offentliga benhårt ska slå vakt om dem som inte får stöd av någon annan. Det handlar om de handikappade och om änkorna. En gång i tiden var ni ute efter att ta bort också de föräldralösa barnens pensioner. I det fallet retirerade ni. Jag skulle vilja ställa en fråga mycket entydigt och klart till Bosse Ringholm när det gäller rättfärdigheten i den förda välfärdspolitiken. Vi har inga problem med att svara på den frågan. Men ni har det. Jag skulle vilja fråga om det finns någon grupp i det svenska samhället som ni har sparat mer på än de handikappade och änkorna.
Herr talman! Gunnar Hökmark använder sig av ett ganska billigt knep. I den första repliken tvingades han inse att det går utomordentligt bra för svensk ekonomi. Sedan bytte han spår i nästa replik och försökte tala om alla de revor som finns i välfärdssamhället och lägga den socialdemokratiska regeringen dem till last. I min inledning tog jag upp att vi har en god ekonomisk utveckling med ett antal utmaningar som vi ska jobba med inför framtiden. När det gäller alla dessa områden, som jag talar om som utmaningar, redovisar moderaterna en politik som går baklänges, som går mot 1800-talet och som går i en riktning som inte bidrar till att minska klyftorna, öka sysselsättningen eller ge välfärd för alla. Det är utomordentligt anmärkningsvärt att Gunnar Hökmark inte inser att det är en bakvänd välfärdspolitik som hans parti föreslår. Samtidigt som man kritiserar skolan, vården och omsorgen föreslår man minskade resurser till skolan, vården och omsorgen. Samtidigt som man säger att man vill värna om att få fler företag och fler människor i arbete försämrar man förutsättningar för människor som vill komma ut i arbete genom att ge dem en sämre välfärd på olika områden. Det är ett faktum att det har gått väldigt bra för svensk ekonomi under senare år. Vi har i dag tusentals nya företag - 30 000 startas varje år. Vi har hundratusentals nya jobb. Om vi ska klara en sådan utveckling i fortsättningen gäller det att hålla på armlängds avstånd en sådan bakvänd välfärdspolitik som riktar sig just mot utsatta grupper. Det handlar snarast om att försöka ta vara på den resurs som de utsatta grupperna är - de långtidsarbetslösa, de arbetshandikappade och invandrarna - och se till att utnyttja denna resurs in i 2000-talet för en ännu bättre svensk ekonomi.
Herr talman! Finansministern tackade tidigare för den goda behandlingen i finansutskottet. Det kan jag förstå. Som framgick tidigare var finansutskottets majoritet inte så intresserad av att vare sig granska eller ens diskutera den ekonomiska politik som vi diskuterar här i dag för beslut senare. Den debatten skulle föras någon annan gång någon annanstans. Det framgick även av finansministerns inlägg att det inte fanns så stort intresse av att diskutera budgetpropositionen och den mer konkreta ekonomisk-politiska situationen. Även jag kan hålla med om att de här fem rätt allmänna utmaningarna är viktiga frågor. Jag skulle vilja tillägga frågan om hur vi hanterar internationaliseringen, gör den till något positivt och skapar nya möjligheter för människor. Det är någonting som helt saknas i det här resonemanget. Det är roligt att höra finansministern citera Bertil Ohlin: Det måste löna sig att arbeta. Det har det stått på liberala valaffischer sedan 50-talet, och vi har också lagt fram förslag om en sådan skattereform. Ni går emot alla punkter i den och genomför i stället en passiv kompensation för egenavgifterna. Jag skulle vilja fråga finansministern en sak apropå de strukturreformer som räknades upp. Jag kallade dem för Bosseeffekter innan finansministern kom till kammaren och syftade då på Könbergs pensionsreform, Lundgrens reformering av finansmarknaden och ett par andra saker. Vilka Bosseeffekter vill Bosse Ringholm tillföra för de kommande åren? De tidigare som han räknade upp, och som är mycket viktiga, har ju tillkommit i strid med regeringens stödpartier. Vilka Bosseeffekter tror Bosse Ringholm att han kan få igenom tillsammans med sina stödpartier? Dessutom: Vad tycker finansministern om konjunkturkänsligheten, den skenande sjukförsäkringen, de oredovisade statliga försäljningarna, det strukturella underskottet - allt detta som gör att det kanske blir väldigt svårt för oss att skapa den goda framtiden?
Herr talman! Om man ska få fler människor i arbete gäller det att riva de hinder som finns. En del av hindren finns naturligtvis i vår skattepolitik, och det är ett av skälen till att regeringen har lagt fram ett antal förslag när det gäller inkomstbeskattningen. Det är också ett starkt skäl till att regeringen förbereder en reform när det gäller den s.k. maxtaxan och den allmänna förskolan. Detta kan ju verkligen kapa de oerhört höga marginaleffekter man har, såsom vi har konstaterat tidigare, i framför allt ett antal borgerligt eller moderat styrda kommuner, inte minst här i Stockholmstrakten. Därför har en maxtaxereform och en allmän förskolereform stor betydelse, både som allmän välfärdsreform och också för att ge fler människor, inte minst kvinnor, chansen att komma ut på arbetsmarknaden. Jag ser det som en stor utmaning inför 2000-talet att försöka ge alla de arbetsgivare som i växande utsträckning nu efterfrågar arbetskraft chans att utnyttja den potential som vi har i våra invandrare, våra arbetshandikappade och våra långtidsarbetslösa och också ge dem reella möjligheter att ta de jobb som finns. Det handlar i stor utsträckning om att skapa bättre utbildning. Det handlar om yrkesutbildning och om högskoleutbildning, men det handlar också om grundläggande utbildning, kunskapslyft och annat som kan bidra till detta. Därför hade jag hoppats att Folkpartiet, som ibland säger sig vara ett parti som värnar både jämställdhet och inte minst kvinnors chans att komma ut på arbetsmarknaden, skulle visa ett större intresse för exempelvis maxtaxereformen och den typ av minskade skatteeffekter som vi har föreslagit i inkomstskatteförslagen i budgetpropositionen. På strukturområdet, slutligen, tror jag inte att det finns någonting som är viktigare än just att bidra till kompetensutveckling i hela vårt näringsliv. Här har t.ex. den gröna skatteväxlingen bidragit till att ge oss mer resurser för kompetensutveckling.
Herr talman! Jag noterar att finansministern inte heller i detta anförande vill tala om de stora ekonomiska frågorna, som ändå är det vi verkligen borde diskutera och ta ställning till: Ska vi ha en budget med väldigt stort strukturellt underskott varje år t.o.m. när det är som allra bäst? Ska vi ha en så här hög konjunkturkänslighet? Hur ska vi göra med sjukförsäkringen? Vilka statliga företag ska säljas? Inte heller nu får vi några svar. Däremot pekar finansministerns rådgivare i Ekonomiska rådet, som i går redovisade olika förslag för tillväxt, väldigt tydligt på många av de förslag som vi i Folkpartiet har lagt fram. Jag vill därför komma in på det här med maxtaxa. Folkpartiet var för enhetstaxa redan på den tid då jag kunde ha gått på dagis, om det hade funnits några platser. Vi från Folkpartiets sida är dock mer intresserade av att skapa bra villkor för det som staten faktiskt har hand om än av att vara med och överpröva kommunala valresultat. Jag förstår att det svider i socialdemokraternas skinn att det finns kommuner som har valt en annan majoritet, men vi tycker att det är mycket viktigare att satsa på att skapa lägre marginaleffekter och få ut de människor som har riktigt låga inkomster ur fattigdomsfällorna. Vi tror dessutom, eftersom barn har den lilla ovanan att inte bara gå på dagis utan också bli äldre, att det är viktigare att angripa de strukturproblem och fattigdomsfällor som kvinnorna råkar ut för när barnen har kommit upp över dagisåldern. Det är kanske då man verkligen har tid och kraft att ta tag i sådant som utbildning. Därför föreslår vi barntillägg i vuxenstudiestödet, så att man kan genomföra en utbildning även om man har försörjningsansvar och låga tidigare inkomster. Därför föreslår vi också en reform när det gäller bostadsbidragen. Men där säger ni nej. Detta betyder att vi har olika åsikter om hur man bäst uppnår jämställdhet och goda villkor, inte att vi inte har ett intresse. Jag tycker att finansministern nu ska ta den sista chansen att i stället tala om de stora ekonomiska frågorna - det strukturella underskottet i budgeten och oklarheterna i er egen finansiering.
Herr talman! För mig är den stora frågan att få fler människor i arbete, Karin Pilsäter. Vägen till att få det går oftast via utbildningen. Därför är jag utomordentligt förvånad över att Folkpartiet inte ser detta samband mellan utbildning och arbete. Folkpartiet föreslår ju i sitt budgetförslag att dra ned på kunskapslyftet. Man vill dra undan 4 miljarder kronor från denna oerhört viktiga utbildningssatsning för väldigt många lågutbildade, som Karin Pilsäter säger sig värna om, och låginkomsttagare. Jag är också förvånad över att Folkpartiet inte vill stödja de mest utsatta kommunerna, i en situation där vi har stor regional obalans och där många arbetslösa människor i dessa kommuner behöver både stöd till utbildning och stöd av den service och välfärd som finns i kommunen i övrigt. När Karin Pilsäter säger att det är viktigt att de som har låga inkomster får ett stöd håller jag med om det, men jag ser inte logiken i Karin Pilsäters politik på det här området. Möjligtvis kan hon skydda sig med att säga att Folkpartiet i varje fall instämmer i regeringens förslag om att vi ska ha skatterabatter för låginkomsttagarna även nästa år, på samma sätt som vi haft i år. I motsats till Moderaterna, som ju föreslår att vi inte ska ha några sådana skatterabatter för låginkomsttagare, tycker Folkpartiet i varje fall att det regeringsförslaget är bra. Sammantaget är det ändå så: Om man inom en ansvarsfull ekonomisk politik ska prioritera olika saker tror jag att utbildningssatsningarna, tillsammans med skattereformerna, är de allra mest effektiva instrumenten för att få ut fler människor på arbetsmarknaden och inte minst ge personer med låga inkomster chans att låta sina inkomster växa och personer utan jobb chans att få inkomster via lönearbete i fortsättningen. Där tycks Folkpartiet svika.
Herr talman! Jag tycker att regeringen är alltför passiv till de skenande sjukpenningskostnaderna. I dagens läge är det bara 19 % av de långtidssjukskrivna som genomgår någon form av rehabilitering, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Bakom varje krona döljer sig människor, och dessa långtidssjukskrivna har en mycket besvärlig situation och behöver rehabilitering. Min fråga till finansministern är om regeringen tänker göra någonting åt det här. Sedan efterlyser finansministern en framtidsdiskussion. Jag tycker att det är väldigt bra om vi i den här kammaren kan ha en sansad, sanningsenlig och konstruktiv debatt i olika frågor. Ett av de stora problem jag ser i framtiden är sjukvårdens behov. Här är det roligt att kunna konstatera att 8 miljarder frigörs genom försvarsuppgörelsen, som ska föras in i sjukvården och kunna användas till utvecklande insatser som förbättrar situationen där. Ett annat stort problem är kunskapsbehovet. Man brukar prata om 80-10-regeln, dvs. 80 % av all teknik förnyas inom tio år. Det visar på enorma utbildningsbehov i samhället. Nu finns det ett förslag till kunskapskonton i budgetförslaget, som recenseras så här av SACO: "Vi är skeptiska till trassliga system där fack och arbetsgivare med statliga pengar ska lösa varje företags kompetensproblem. Det riskerar att göda kurs och konferensbranschen mer än att lösa landets problem." Nu finns det andra lösningar, som mer bygger på individuell valfrihet. Vi brukar ju prata om kompetenskonton. Då undrar jag: Finns det en beredskap för att diskutera andra lösningar för kompetenskonton som undviker de av SACO påpekade problemen med den nuvarande tekniken?

Herr talman! Jag kan dela Lena Eks oro när det gäller sjukförsäkringskostnader. Jag är också mycket väl medveten om att det är viktigt att det ges bra rehabiliteringsmöjligheter för de personer som har varit långtidssjukskrivna. Jag vet av erfarenhet från den tid då jag jobbade mer konkret med arbetsmarknadspolitiken att det var en mycket intensiv diskussion mellan försäkringskassor och arbetsförmedlingar om de resurser som stod till förfogande och som man inte alltid kunde disponera beroende på att det inte fanns bra rehabiliteringsmöjligheter. Jag hoppas att vi kan utnyttja de här resurserna fullt ut. Vi har också nyligen, det vill jag gärna ta upp i det här sammanhanget utsett en utredare, landshövding Jan Rydh, som ska titta på orsakerna till de ökade sjukförsäkringskostnaderna. I det perspektivet måste det också ingå att i nästa läge sätta in insatser för att exempelvis förstärka rehabilitering och annat under tiden framöver. Jag delar också Lena Eks uppfattning att den insats som vi kan göra via försvarsöverenskommelsens åtta miljarder, och därtill den miljard som vi har tagit fram i budgetpropositionen från regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets sida tillsammans ger nio miljarder som vi kan satsa på sjukvården framöver. Det är en oerhört viktig satsning inte minst för de äldre, eftersom de har en stor del av sjukvårdskostnaderna. Till sist vill jag svara på den fråga som Lena Ek tog upp när de gäller kompetensutvecklingen. Som ett resultat av den gröna skatteväxlingen har vi mer resurser för kompetensutveckling. Jag är ganska övertygad om att arbetsmarknadens parter, både löntagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer, tillsammans med regeringen kan komma fram till ett bra system för hur de här resurserna ska utnyttjas i fortsättningen. Det pågår sådana kontakter, bl.a. från Regeringskansliets sida, med arbetsmarknadens parter för att utforma det här systemet. Vi är väldigt öppna när det gäller hur ett sådant system ska utvecklas. Vi har varken låst oss för kompetenskonton eller någon annan modell. Där finns det utrymme för en öppen diskussion.
Fru talman! Jag vill återgälda tacket till Vänsterpartiet. Tack, Socialdemokraterna och Bosse Ringholm! Det har lyckats bra. Vi har inte varit eniga om allt. Nu är vi eniga om allt. Vi kommer att bli oeniga och eniga igen. Det är så det kommer att gå till när man samarbetar på det här sättet. Men jag vill ändå ta upp några funderingar. Finansministern har ju inte haft möjlighet att vara här under hela debatten. Vi pratar nu mycket om stabiliseringsproblemet. Då undrar jag om Bosse Ringholm delar min bedömning att den här börsboomen, börsrallyt, i sig nu håller på att bli ett stabiliseringspolitiskt problem. Jag anser det. Vad kan man då göra åt det? Vi får ha beredskap att inte hälla bensin på den här pyrande brasan. Då får vi vara försiktiga med att lova ut stora skattesänkningar, för det kan just leda till att det största enskilda hotet mot en stabil tillväxt, en överhettning, accelererar. Jag tror att det är värdefullt om finansministern kan ge sin syn på det påståendet. Och så en annan sak: Pensionerna har varit en stor sak i dag. Nu vet vi att den genomförandegrupp som förfogar över pensionsfrågan inte klarar att få den här övergångsvisa garantipensionen till år 2001. Det har vi försports. Enligt min bedömning får då vi i de här tre samarbetspartierna ta itu med den frågan inför den vårekonomiska propositionen. Det är min bedömning, och jag tror att det vore värdefullt att höra om finansministern delar den bedömningen; att detta är en fråga som vi måste titta på inför den vårekonomiska propositionen till år 2000.
Fru talman! Först kan jag säga som svar på den sista frågan att om det sker förskjutningar i den nya pensionsreformen så medför det inte automatiskt att det ställs något utrymme till förfogande för särskilda nya insatser. Jag delar Lars Bäckströms uppfattning att det får ske en diskussion på vanligt sätt i det vanliga budgetarbetet, i vårproposition och i budgetproposition, om vilket utrymme som finns. Vi har från socialdemokratiskt håll, och från regeringen, varit mycket tydliga i fråga om den stora prioritering som gjordes redan hösten 1998, som Jan Bergqvist erinrade om tidigare här. Där gjorde vi stora satsningar, i storleksordningen 4 miljarder kronor, till pensionärerna. Vi vill gärna gå vidare med dessa satsningar, inte minst för de sämst ställda pensionärerna. Sedan ska jag också ta upp det första som Lars Bäckström nämnde, oron för börsutvecklingen, oron för att vi kan få obalans i vår ekonomi. Det jag själv känner starkast oro för är naturligtvis att vi inte kan mobilisera de potentiella resurser vi har. Framför allt har vi fortfarande en ganska stor arbetskraftsresurs, dvs. de arbetslösa som vi inte har kunnat få ut på arbetsmarknaden och som inte har jobb. Jag hoppas att den efterfrågan på arbetskraft som företagen kommer att ha kan kombineras med att vi kan ställa arbetskraft, personer, till förfogande med bra utbildning så att vi inte får överhettningstendenser och obalanser i ekonomin i fortsättningen. Då gäller det att hantera den ekonomiska politiken på ett sådant sätt att det här systemet kan hänga ihop med arbetsmarknadens efterfrågan och med det utbud som finns. Jag kan naturligtvis värdera enskildheter, antingen det gäller börsutveckling eller allt annat. För den enskilde som är utan jobb eller har en låg inkomst är det kanske inte i första hand börsutvecklingen som han eller hon oroar sig för. Men jag tycker självklart att man ska ha en allmän inriktning att se till att inget i vår ekonomi riskerar att leda till obalanser i fortsättningen.
Fru talman! Det var värdefullt att finansministern sade det här är en fråga som vi kan se i den vårekonomiska propositionen och att det är en prioriterad fråga. Det är precis samma bedömning som vi i Vänsterpartiet gör, jag vet inte om det är precis samma. Vi ska kanske inte stapla adjektiv på varandra, men om ni tänker er en lång rad adjektiv så behöver jag inte säga dem. Så viktig är frågan för oss. Sedan till det här med börsutvecklingen. Vad jag menar är att om vi nu ska få en uthållig utveckling så får konsumtionen ligga i nivå med produktivitetstillväxten, vår konkurrenskraft och reallönerna. Vi får inte konsumera mer än så. Men just med tanke på börsutvecklingen finns det en risk att vissa grupper som får stora vinster på börsen konsumerar mer än reallöneutvecklingen, mer än produktivitetstillväxten. Det är då vi får den farliga överhettningen. Det kan vara långt farligare än lönebildningsfrågan med den börsboomen. Det är just det som är farligt. Och det är svårt att göra något det. I det läget är det farligt att som vissa partier lova ut stora skattesänkningar. Det skulle ju riskera att fungera som ett slags olja för att tända upp en inflationsbrasa igen. Det är det som på ekonomspråk kallas för den pro-cykliska finanspolitiken. Det är det vi ska akta oss för, särskilt som så många partier här i kammaren varnar för strukturella budgetunderskott. Då är det väl klokt, finansministern, att vi två är överens om att vi får vara försiktiga med att lova ut nya, stora skattesänkningar med tanke på stabiliseringspolitiken. Men visst ska vi sänka skatten för dem som har det allra sämst i vissa branscher. Det finns också möjligheter till röda och gröna skatteväxlingar. Det hoppas jag att vi i Vänsterpartiet kan vara överens med den socialdemokratiske finansministern om.
Fru talman! De förslag om sänkta inkomstskatter och sänkta företagsskatter som finns i budgetpropositionen i höst är ju sedda som ett första steg för att fullt ut försöka kompensera de egenavgifter som de flesta har betalat, som alla löntagare har betalat, under senare år. Det har också gjorts en deklaration i budgetpropositionen om att vi gärna vill fortsätta med ett kommande steg, eller flera steg, för att avveckla det här helt. Men vi har samtidigt varit noggranna med att säga, och jag ger Lars Bäckström rätt på den punkten, att vi inte kan lova denna fortsatta skattesänkning förrän vi vet att de samhällsekonomiska förutsättningarna, konjunkturpolitiska och andra, finns. Det måste stämmas av varje höst inför varje budgetproposition i fortsättningen. Då får självfallet också den här frågan hanteras om huruvida det uppstår sådana obalanser i ekonomin att det inte är möjligt med de fortsatta stegen. Jag hoppas att vi ska kunna ta fortsatta steg i den skattereform som nu har inletts. Men det är ett riktigt påpekande som Lars Bäckström gör om partier som ägnar sig åt att föreslå stora skattesänkningar som är ofinansierade. De partierna skulle verkligen bidra till att lägga på mycket bränsle. Det skulle snabbt kunna leda till oerhört besvärliga tendenser i svensk ekonomi. Det skulle i sista hand drabba löntagarna rätt ordentligt. Därför tycker jag att det finns en viktig skillnad mellan dels regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som föreslår skattesänkningar som är fullt ut finansierade, dels borgerliga partier som inte tar hänsyn till finansieringen utan har något slags andra politiska mål när de lägger ut stora ofinansierade skattesänkningar. Jag tycker alltså att det är ett riktigt påpekande, och jag håller gärna med om det här senaste perspektivet.
Fru talman! Jag skulle först vilja återgälda finansministerns tack för gott budgetsamarbete. Sedan vill jag ställa en fråga angående Miljöpartiets förslag om att komplettera redovisningen av BNP och gröna nyckeltal i statsbudgeten med en årlig redovisning av Det är alltså inte fråga om att ersätta BNP redovisningen med ett annat mått utan just om att komplettera. Det är viktigt att ha ett så brett underlag som möjligt för debatt och beslut. Min fråga är om finansministern är beredd att med öppet sinne diskutera den möjlighet att ge en mer rättvisande bild av den samhällsekonomiska utvecklingen som en redovisning av ISEW skulle innebära.
Fru talman! Vi lade ju redan i vårpropositionen fram förslag om att i fortsättningen ha en redovisning av gröna nyckeltal. Det tycker jag är ett mycket viktigt steg, därför att om vi framöver på 2000-talet ska kunna ha ett sammanhållet ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och en tillväxt som håller ihop ekonomin och ekologin, måste vi naturligtvis också ha en statistisk redovisning och ett underlag för den diskussionen som handlar både om den traditionella ekonomiska redovisningen och om den redovisning som vi kan få i olika miljömässiga termer. Jag är naturligtvis beredd att diskutera andra förslag på det sätt som Matz Hammarström för fram här och som kan förbättra kvaliteten i underlaget för vår fortsatta diskussion om ekonomisk och ekologisk utveckling.

Fru talman! Jag ska uppehålla mig vid tre enskilda motioner som jag har väckt på det finansiella området. De har alla utan närmare kommentarer avstyrkts av finansutskottets majoritet men föranlett reservationer med stöd från borgerligt håll, nr 3 och 31. Först valutapolitiken. Den har tilldelats ett mycket blygsamt utrymme i budgetpropositionen. Det är anmärkningsvärt, eftersom övergripande valutapolitiska frågor numera är regeringens ansvar. Samma ointresserade, för att inte säga avvisande, attityd kommer till uttryck i det uppdaterade konvergensprogram som regeringen nyligen lämnat till EU. Ändå har ju Sverige i anslutningsfördraget åtagit sig att fullt ut delta i valutasamarbetet. Till skillnad från Danmark och Storbritannien har vi inte någon fördragsenlig rätt att ställa oss vid sidan av. Sedan 11 av 15 EU-länder införde den gemensamma valutan i början av 1999, kan det med fog hävdas att Sverige är den medlemsnation som står längst ifrån euron. Av de fyra utanförländerna är Grekland med i ERM 2 och väntas kunna införa euron redan 2001. Danmark är trots rätten till undantag också med i ERM 2, och landets politiska ledning är positiv till den gemensamma valutan. Detsamma gäller den brittiska regeringen som i våras lade fram en nationell övergångsplan till euron. I Sverige vet inte ens statsministern och finansministern vad de vill i denna fråga. Och förberedelser för en övergång vill de över huvud taget inte kännas vid. EU våren 1998, fick Sverige underkänt på en punkt, nämligen kravet på valutastabilitet. Ändå ägnades valutapolitiken endast en kort, utslätad skrivning i konvergensprogrammet från förra året, det som antogs i december. Syftet med ett konvergensprogram, såsom det nu är upplagt, är ju ändå att visa hur ett land avser att uppfylla kriterierna. I sitt utlåtande konstaterade EU-kommissionen i början av detta år avsaknaden av besked om när Sverige kunde tänkas ansluta sig till ERM 2. Ekofinrådet, finansministrarna, uttalade därefter att Sverige för att kvalificera sig för EMU måste demonstrera sin förmåga att hålla en fast rimlig kurs mellan kronan och euron över en tillräcklig tidsperiod och utan allvarliga störningar, vilket enligt rådets mening borde föranlåta en svensk anslutning till växelkursmekanismen. Men i den uppdatering som regeringen nyligen genomfört intar valutapolitiken fortfarande en undanskymd plats. Inledningsvis meddelas att " - i enlighet med stats och regeringschefernas beslut från maj 1998 deltar Sverige inte i valutaunionen från start." Detta är ett utmanande sätt att beskriva det förhållandet att Sverige på grund av utebliven valutastabilitet inte bedömdes vara kvalificerat för deltagande - en ståndpunkt som för övrigt statsminister Göran Persson den gången ställde sig bakom. I nästa mening heter det: "Sverige håller dock dörren öppen för ett senare deltagande." Formuleringen är magnifik. Den antyder att Sverige i sin välvilja inte har slängt igen dörren, i alla fall inte definitivt, utan kan tänka sig att kliva in vid ett senare tillfälle som man själv väljer. Men i själva verket är det ju övriga EU-länder som avgör om och när Sverige kan anses vara moget att släppas in. I uppdateringen slår regeringen fast att "Sveriges erfarenheter av den nuvarande penningpolitiska regimen, med inflationsmål och rörlig växelkurs, är goda." Innebörden förefaller mig något oklar. Syftet skulle kunna tänkas vara att uttala beröm och stöd för Europeiska centralbanken, eftersom den tillämpar en rörlig växelkurs utifrån bl.a. ett inflationsmål. Men om avsikten är att meddela att Sverige avser att fortsatt hålla en rörlig växelkurs gentemot euron, står det i direkt strid med vårt åtagande att eftersträva stabila valutarelationer inom EU. Sannolikheten för den senare tolkningen är ändå rätt stor, eftersom nästa mening lyder: "En knytning av kronan till ERM 2 är inte aktuell för närvarande." Därmed går Sverige uttryckligen på tvärs med de förväntningar och rekommendationer som jag nyss citerade från behöriga EU-instanser vid ställningstagandet till 1998 års konvergensprogram. Bytet av EU-kommission kan inte väntas föranleda någon ändrad ståndpunkt. Nyligen klargjorde nämligen den nye kommissionären för monetära frågor, Pedro Solbes, att kravet på två års deltagande i ERM 2 före inträdet i valutaunionen ligger fast. Skälet till att jag här argumenterar mot vad regeringen nyligen skrivit i konvergensprogrammet är att utskottsmajoriteten inte alls i sak motiverat sitt yrkande om avslag på min motion. Kan någon ur majoriteten här i kammaren förklara varför vi ska underkasta oss den påfrestning som fortsatt osäkerhet om eurons införande medför för Sveriges ekonomi och medborgarnas välfärd? Det rör sig ju ändå bara om hur vi ska gå till väga för att uppfylla en fördragsenlig förpliktelse. Ett minimikrav i närtid är att regeringen följer de brittiska socialdemokraternas exempel och lägger fram en plan för övergången till den gemensamma valutan. Första punkten i en sådan plan måste vara att visa hur Sverige ska uppnå den valutastabilitet som krävs. Ingen har kunnat ange en bättre väg än via ett inträde i ERM 2. Danmark, som ändå har ett undantag från plikten att införa euron, deltar sedan länge i växelkursmekanismen med smal bandbredd, och det har gett en klart bättre stabilitet i kronkursen än Sveriges. Varför är det så motbjudande för svenska socialdemokrater? Fru talman! Mina två andra motioner innehåller krav på privatisering av statliga företag under Finansdepartementet, Vasakronan och SBAB. Även dessa avstyrks utan någon argumentation i sak. Det kanske kan förklaras av att regeringens inställning till statligt företagande förefaller vacklande, för att uttrycka sig milt. Länge har riksdagsmajoriteten avvisat moderata krav på en plan för avveckling av statligt ägande i företag, något som Gunnar Hökmark efterlyst tidigare i debatten. I förra årets budgetproposition förutsågs i intäkter av privatisering endast 15 miljarder kronor i år och 9 miljarder kronor nästa år. Utan närmare kommentar höjdes sedan dessa belopp i vårpropositionen till 45 miljarder kronor vartdera året. I höstens budgetproposition, som vi nu diskuterar, redovisas bara en knapp miljard för 1999 men hela 110 miljarder kronor för 2000. En väsentlig del av förklaringen till denna sifferdans är naturligtvis de sorglustiga turerna i Telia Telenor-affären. Därtill kommer att den fortsatta försäljning av aktier i Nordbanken som planerats till i år inte har genomförts. Finansministerns uttalande för inte så länge sedan visar att han inte riktigt vet vad han vill och vad han ska göra med Nordbanken. Lika tydligt är att han egentligen inte vill sälja statens hela aktieinnehav. Det tar givetvis emot för den som i egenskap av SSU-ordförande på 1960-talet förordade socialisering av bankerna. Nordbanken är nu inte det enda företag under Finansdepartementet som är moget för privatisering. När regeringen Bildt ombildade Byggnadsstyrelsen fördes de fastigheter som hade ett värde på den allmänna hyresmarknaden till Vasakronan. Under ledning av sin verkställande direktör Erik Åsbrink genomförde detta bolag en snabb anpassning till marknadens villkor. I dag äger det nära 300 kontorshus i 15 större svenska städer. Beståndet bedöms ha ett värde på över 22 miljarder. Den sista offentliga specialfastigheten av s.k. ändamålskaraktär avyttrades under 1998. I dag är nästan hälften av lokalytan uthyrd till privata hyresgäster. Förra året förvärvade Vasakronan praktiskt taget hela S-E-Bankens bestånd av rörelsefastigheter, 44 enheter till ett pris av drygt 4,2 miljarder. Jag har tidigare ställt frågan till Bosse Ringholm och jag upprepar den till den som i dag vill svara: Är det något slags ersättning för en regelrätt socialisering av bankväsendet att staten köper det nät av bank och kontorslokaler som utnyttjas av Wallenbergsfärens husbank? Infra City nu har förts i hamn. Det är det fastighetskomplex som ligger utefter motorvägen mellan Gullstedt. Utöver kontor och butiker finns där Scandic Crown Hotel med 20 våningars glasfasad. Varför ägnar staten resurser åt en sådan satsning i stället för att syssla med eftersatta angelägenheter som ingen kan sköta lika bra eller bättre? Och varför ska staten äga ett bolåneinstitut? För några år sedan genomfördes en spridning av ägandet i Stadshypotek. Men samtidigt som detta offentliga engagemang avvecklats har staten byggt upp ett nytt institut med samma syfte, SBAB. Sedan 1996 har detta företag ingen annan uppgift än att bedriva utlåning på den öppna marknaden till såväl flerbostadshus som småhus och bostadsrätter. Det statliga ägandet ger SBAB möjlighet till bättre rating, vilket normalt medför en lägre upplåningskostnad och därmed utgör en konkurrensfördel. Periodvis har ändå finansieringen blivit dyrare än för stora privatägda konkurrenter - så är för närvarande fallet. Likväl försöker SBAB vinna marknadsandelar med lägre utlåningsräntor, vilket ger lövtunna marginaler. I år sjönk halvårsresultatet till 189 miljoner kronor - jämfört med 295 miljoner kronor 1998 - på en lånevolym om närmare 144 miljarder kronor. Trots den fördel vid finansieringen som följer av det statliga ägandet förmår således inte SBAB hävda sig i konkurrensen. Företaget bör därför snarast möjligt privatiseras. Med nuvarande tendens för lönsamheten finns det skäl att befara att försäljningspriset blir lägre ju längre det dröjer. Det är dock naturligtvis svårt för socialister att släppa tanken på ett statligt ägande. Samtidigt som Bosse Ringholm för några veckor sedan tvingades försäkra att hela Nordbanken ska privatiseras meddelade Björn Rosengren att regeringen överväger möjligheten att utveckla Postgirot till en fullvärdig bank i statlig ägo - således en parallell till att Stadshypotek ersattes av SBAB. Besked om regeringens planer ryktas vara nära förestående. Finns det någon företrädare för utskottsmajoriteten som kan klargöra vad som ska ske med det statliga företagsägandet? Är det ideologin eller är det effektivitet och lika konkurrensvillkor på marknaden som gäller? Fru talman! Jag har inget annat yrkande utöver de yrkanden som redan har framställts av moderata företrädare i debatten.

Fru talman! Först vill jag konstatera att Vasakronan är ett effektivt skött statligt företag och att det ger en god avkastning för staten. Jag tycker att det är lite patetiskt när Lars Tobisson försöker beskriva inköp av bankfastigheter som Vasakronan gör som ett slags ersättning för socialisering. I stället handlar det om en bedömning av hur man får en bra verksamhet i fastighetsbolagen och en bra avkastning. Jag tycker att man kan säga att företaget sköts bra, liksom många andra statliga företag. Samtidigt vill jag framhålla att vi när det gäller statliga företag inte har samma fundamentala ideologiska uppfattning som moderaterna har. Av ideologiska skäl anser de att det offentliga inte ska driva företag - så står det i yttrandet i finansutskottet. Vi har en praktisk syn på det här. Vi tycker att det är bra att det finns en blandekonomi i Sverige och vi ser en fördel i att det finns statliga, kommunala, kooperativa och privata företag liksom att det finns stiftelser i olika former som också kan driva affärsverksamhet. Vi har alltså inte synen att man måste renodla så att några av de här kategorierna liksom väljs bort. I stället ser vi ekonomiskt och praktiskt på detta. Det finns skäl för att sälja en del statliga företag men det finns också skäl för att behålla en del statliga företag. Vi kan inte utesluta att det framöver också kan finnas skäl för att bilda nya kommunala eller statliga företag. Det är något som måste bedömas från fall till fall.
Fru talman! Vasakronan är effektivt, säger Jan Bergqvist. Jag har inte bestritt det. I stället kan jag säga att det gläder mig, för Vasakronan är en följd av motioner som jag en gång i tiden väckte när vi skulle ombilda Byggnadsstyrelsen, vilket gjordes under den borgerliga regeringstiden. Om det nu är på nämnda sätt innebär det ju också att man får ett gott pris vid försäljning. Min undring kvarstår: Jan Bergqvist, vad är det som gör det så angeläget för staten att satsa resurser på att frigöra kapital för Wallenbergsfären i tegelhögar som de kan använda i sin rörelse? Vad är det som är så bra när man har eftersatta angelägenheter där dessa resurser kunde användas bättre? Om det är så att kriteriet för statliga företag som man vill behålla är att de går bra kan jag anföra exemplet SBAB, som inte går bra. Jag vill med bestämdhet påstå att de är på väg mot en sådan situation att de behöver kapitaltillskott från ägaren, staten, om de inte i tid säljs till någon som kan sköta verksamheten bättre. Jan Bergqvist förklarar att han inte har någon ideologisk låsning i det här fallet, vilket vi skulle ha. Men han ger ingen förklaring till att man från socialdemokratiskt håll väljer att satsa på att bedriva företagsamhet när detta bevisligen kan göras av andra minst lika bra, för att inte säga bättre, och då i stället försumma angelägenheter som staten själv är bäst ägnad att sköta. Denna grundläggande fråga springer ni förbi när ni inte vill ta itu med konsekvensarbetet. Jag vågar uttala förutsägelsen att oavsett vad Jan Bergqvist säger i dag så kommer de här båda företagen inom kort att privatiseras. Men det är samma sak här - ni vill inte vill bekänna färg, precis som i exempelvis frågan om valutapolitiken. Jag har frågat förut - det kunde alltså vara bra om Jan Bergqvist kunde ägna lite tid åt detta - och frågar igen: Får vi en nationell övergångsplan med som första punkt ett inträde i den europeiska växelkursmekanismen ERM 2?
Fru talman! Lars Tobisson gör det enkelt för sig. Han har ju inställningen att det offentliga inte ska driva företag. Då är saken ganska enkel. Av ideologiska skäl vill man privatisera allt som finns och vägrar att det bildas nya kommunala eller statliga företag. Vi ser betydligt mera praktiskt och ekonomiskt på frågan. Om det när det gäller valutapolitiken inte är aktuellt att knyta kronan till euron finns det heller inte skäl att gå in i ERM 2. Där har ju Lars Tobisson vid flerfaldiga tillfällen fått riksbankschefen emot sig när vi har haft utfrågningar i finansutskottet. Riksbankschefen har hävdat att om det inte är aktuellt är det nackdelar med en fast men justerbar kurs i förhållande till en flytande kurs. Det finns alltså god skäl att se upp där. Sedan är det allvarligt att Lars Tobisson beskriver det som att den deklaration som gjordes i samband med förhandlingarna om Sveriges medlemskap i EU inte ska tas på allvar. Det gjordes en deklaration om att frågan ska avgöras av riksdagen och det gjordes också tydligt att det inte bara var en formalitet, bara en stämpel, utan att det skulle vara ett reellt politiskt beslut, och det demokratiska kravet finns kvar.
Fru talman! Jag ska försöka att reda ut varför min ståndpunkt när det gäller synen på statliga företag måste vara den som är principiellt riktig. Jag försökte förklara detta för finansministern tidigare. Han har ju varit ivrig fotbollsspelare och är numera lagledare - jag vet inte hur mycket förflutet Jan Bergqvist har i den branschen. Men det är orimligt när man i företagsamheten ordnar det så att man är både domare och en av spelarna på planen. Då blir det ett orättvist överläge för den som samtidigt kan agera i verksamheten, utforma reglerna och sedan bestraffa dem som inte sköter sig rätt. Det är detta som gör att staten bör avhålla sig från att bedriva företagsamhet. Jan Bergqvist sade att riksbankschefen skulle ha sagt att det inte är bra med ERM 2. Riksbanken är sedan länge för både inträde i valutaunionens tredje steg och att vi ska gå med i ERM 2. Min fråga kvarstår: Vad är det som är så farligt för oss i detta avseende, när Danmark - trots att man har ett undantag - väljer att delta i växelkursmekanismen? Därmed får ju Danmark den stabilitet för valutakursen som man behöver. När det gäller vad vi har sagt i dessa sammanhang sade vi tydligt i samband med inträdet i EU - det står i den proposition som vi biföll här i kammaren - att Sverige vill delta i valutasamarbetet i Europa. Det står också - som Bergqvist säger - att vi ska låta riksdagen bekräfta detta, och det är fullkomligt rimligt att det högsta beslutande organet i landet tar ställning genom att klargöra att tiden nu är mogen för att uppfylla de åtaganden som vi har gjort i det anslutningsfördrag som vi godkände.

Fru talman! En skattepolitik som befrämjar hållbar tillväxt: Skattereformer och skattesänkningar kan spela en central roll när det gäller även vidare sociala mål. · Lägre beskattning av företagande ökar viljan att investera. · Beskattningen av företagande ska förenklas och skattenivåerna sänkas. · För att säkerställa att arbete lönar sig ska skattebördan för vanliga hushåll mildras. · Vi kommer inte att stödja åtgärder som leder till högre skattebelastning och äventyrar konkurrensmöjligheterna och arbetstillfällena i EU. Fru talman! Detta är inte några citat ur ett borgerligt partiprogram, utan det är hämtat från brittiska Labours hemsida. Det handlar om premiärminister Blair och förbundskansler Schröders gemensamma dokument om den tredje vägens politik, ett begrepp som vi för övrigt känner från Sverige sedan tidigare. Men det är intressant läsning. Dokumentet visar att de socialdemokratiska partierna i Storbritannien och Tyskland har en helt annan inställning än sina svenska kolleger när det gäller synen på företagande och beskattning. Jag hade naturligtvis gärna frågat finansminister Bosse Ringholm om han delar den uppfattningen, men han kom ju vid lunchtiden och gick ganska omedlebart efter debatten. Jag får i stället ställa frågan till Arne Kjörnsberg om han delar Blairs och Schröders syn på beskattningen. Den svenska politiken står inför mycket stora utmaningar. Sverige gasar nu på och drar ifrån i OECD:s skatteliga. Samtidigt dalar vi i välfärdsligan. Någonting är fel. Sverige är nu ohotad etta i skatteligan. Under 53 %. Snittet i EU ligger på omkring 41 % och i OECD på 36 %. Även om siffrorna inte är exakt jämförbara, så måste man konstatera att Sverige lever farligt med nuvarande skattetryck. Fru talman! Vi kommer under de närmaste åren att behöva sänka kapitalskatter, företagsskatter, mervärdeskatten, punktskatter, skatten på arbete, ja, snart sagt alla skatter. Det finns flera skäl till detta, men det viktigaste är att skattebasen annars kommer att försvinna på olika sätt. Det kapital, de företag och de människor som beskattas kommer att välja att betala sin skatt i andra länder. Det är lättare att genomföra förändringar nu i en uppåtgående ekonomi under förutsättning att utgifterna minskas i samma takt. Moderaterna har lagt fram förslag som innebär fler besparingar än regeringen, men även större skattesänkningar. En ordnad reträtt från högskattesamhället måste nu inledas. Låt mig nämna några skattepolitiska frågor. Skatter är i högsta grad en vardagsfråga för många människor. Det gäller t.ex. Susy Ervid och hennes familj i Nacka. De flyttade in i sitt hus för 18 år sedan. Då var huset 65 kvadratmeter. Efter hand har huset byggts till med ytterligare 50 kvadratmeter boyta. Huset har i dag ett taxeringsvärde på 857 000 För detta betalar familjen cirka en tusenlapp i månaden i fastighetsskatt. Om de senaste beräkningarna beträffande prisutvecklingen i området slår igenom så kommer skattekostnaden att öka från 12 855 kr per år till drygt 19 000 kr för denna familj. I budgetpropositionen har regeringen och dess stödpartier räknat med ökade inkomster från fastighetsskatt år 2001 med ca 5 miljarder kronor, men man skriver inget om huruvida familjen Ervid eller andra fastighetsägare ska tvingas att betala detta fullt ut. Den relevanta slutsatsen jag måste dra är därför att regeringen avser att låta denna skattehöjning slå igenom fullt ut. Vi moderater har lagt fram förslag om att sänka fastighetsskatteuttaget. Vi har också finansierat detta förslag. Det är oerhört viktig för människor att kunna känna trygghet i sin vardag. Fastighetsskatten leder till otrygghet eftersom det är nästa helt omöjligt för folk att påverka denna skattekostnad på annat sätt än genom att flytta från sin bostad. Jag är mycket orolig för konsekvenserna av den explosion som väntar när det gäller fastighetsskatten. Höjs fastighetsskatterna ytterligare kommer många familjers ekonomi att helt slås sönder. Jag förväntar mig ett snart besked till medborgarna från regeringen när det gäller fastighetsskatten. I annat fall kan man inte tolka utvecklingen på annat sätt än som jag nyss gjorde. Fru talman! Av de skatteförslag moderaterna lagt fram för nästa år så ligger huvuddelen av sänkningarna på sådana skatter som har beröring med människors vardag. Fastighetsskatten är ett exempel. Sänkta inkomstskatter hamnar i första hand hos låg och medelinkomsttagare i form av förvärvsavdrag, höjt grundavdrag, grundavdrag för barn etc. Sänkta inkomstskatter är särskilt viktiga just nu. Finansministern har i flera sammanhang - och senast i dagens debatt - diskuterat den kommande lönerörelsen. Jag är övertygad om att sänkta skatter skulle komma att påverka lönebildningen positivt. Sänkta skatter räcker inte. Det gäller att se till helheten, så att marginaleffekter inte slår igenom för människor, och det berörde finansministern tidigare i dag. En löneökning ska inte leda till mindre med pengar i plånboken. Slutsatsen är att ju mer den enskilde får förfoga över av en inkomst, desto mindre behöver det offentliga gripa in. I detta sammanhang kan det också vara relevant att påpeka det som ligger lite utanför skattepolitiken, nämligen skillnaden mellan offentligt och privat. Så länge många sektorer i det svenska samhället är monopoliserade kommer också löneklyftorna att finnas kvar, om man inte har möjlighet att välja arbetsgivare. Den aspekten berörde aldrig finansministern i sitt anförande. I ett läge när ekonomin medger sänkta skatter är det mycket bättre att sänka skatterna för medborgarna än att tillåta höga löner att slå igenom. Effekten för den enskilde blir naturligtvis bättre, samtidigt som inflationstrycket hålls tillbaka. Men det finns också andra skäl. Alla ska kunna känna den trygghet som den fulla delaktigheten i förändringar förutsätter. Varje människa måste kunna fatta självständiga beslut om sitt eget liv, slippa beroendet av det offentligas välvilja och veta att det gemensamma ansvaret fungerar när det behövs på ett sätt som tillgodoser de personliga behoven. I dag utgör skatt, inte boende eller mat, den största utgiften för de flesta hushåll. Det är inte rimligt. Skattesystemet får inte stjälpa människors möjligheter till försörjning. Att sänka det totala skattetrycket är därför nödvändigt för att skattesystemet ska bli rättvist. Vi har lagt fram en rad förslag som syftar till att stärka ekonomins funktionssätt men även till att konkret och omedelbart göra det möjligt för enskilda att försörja sig på sina egna arbetsinkomster och därigenom få bättre kontroll över vardagen. Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om rättvisa skatter. En skatt som är såväl orättvis som leder till att kapital flyttas utomlands samt minskar investeringsviljan i Sverige är förmögenhetsskatten. Över 520 000 personer betalar förmögenhetsskatt i Sverige. I många andra länder, senast nu i Danmark, är den avskaffad. Jag förvånar mig ständigt över att Socialdemokraterna inte är beredda att avskaffa denna skatt. Man talar ju så mycket om fördelningspolitik. De med de största aktieinnehaven i de egna företagen betalar i dag ingen förmögenhetsskatt. Men för t.ex. husägare med ordinära hus och i vanliga inkomstlägen slår förmögenhetsskatten till. Detta är naturligtvis inte rättvist. Den svenska förmögenhetsskatten är också ett viktigt skäl till att det är svårt att attrahera arbetskraft med viss kompetens att komma till Sverige. Förmögenhetsskatten ska därför avskaffas för alla och inte enbart för de rikaste. Fru talman! På företagsbeskattningens område väntar vi fortfarande på förslag om slopad dubbelbeskattning. Denna fråga har varit uppe i debatten under flera år. Moderaterna har gång på gång lagt fram förslag om att dubbelbeskattningen ska avskaffas. Den leder till brist på riskvilligt kapital i näringslivet. Den drabbar framför allt de mindre företagen, som har svårast att få tag på denna typ av kapital. Varför inser inte Socialdemokraterna att riskvilligt kapital aldrig kommer ut på marknaden om det beskattas högre än det riskfria banksparandet? En annan av de skatter som diskuteras i det här betänkandet, fru talman, är elskatten. Det har varit uppvaktningar från basindustrin hos skatteutskottet flera gånger. Man har meddelat att konsekvenserna blir försämrad konkurrenskraft med det förslag om höjd elskatt som regeringen nu har lagt fram. Men i stället för att lyssna på företrädare både för fack och för företagsledningar höjer nu regeringen elskatten igen. Detta slår direkt mot jobben i regioner där arbetsmarknaden inte är så mångfacetterad. Det är märkligt att Kanslihuset inte släppt in argumenten från verkligheten. Moderaterna avvisar självfallet denna höjning. Sundsvall m.fl. orter bedömer Arne Kjörnsberg att denna skattehöjning kommer att åstadkomma? Fru talman! Jag har svårt att se nytänkandet när det gäller regeringens skattepolitik, även efter att ha hört Bosse Ringholms anförande med de fem punkterna, som jag strax ska återkomma till. Lite justeringar här och där, men en ovilja att ta itu med de stora problemen. Hela tiden diskuteras med utgångspunkt från politikernivån. Jag skulle med intresse vilja höra om Arne Kjörnsberg, utskottets ordförande, själv ser något nytänkande eller några nya visioner i de förslag som regeringen nu har lagt fram. De fem punkter som finansministern tog upp var ganska allmänt hållna. Jag gladde mig åt punkten nummer två, där finansministern talade om trygghet i förändring. Det är precis vad den moderata skattepolitiska motionen heter; Trygghet i förändring - om skatter och social omsorg. Naturligtvis har finansministern läst motionen. Kan vi ta den som utgångspunkt för de fortsatta skattesamtalen, har vi kommit en bra bit på väg fram mot en vision för en ny skattepolitik. Men finansministern hade inte en enda punkt om internationaliseringen, som jag tog upp i inledningen av mitt anförande. Jag tycker att det är mycket märkligt att han inte vill diskutera den aspekten. En annan sak som jag tycker bör nämnas är att på samma sätt som de ekonomiska konsekvenserna för staten redovisas i regeringens förslag, bör även konsekvenserna av skatteförändringar redovisas utifrån ett individperspektiv. Det har tidigare förekommit skattesamtal mellan riksdagens partier. De förefaller nu vara nedlagda. Jag har i vart fall inte hört något från regeringen på länge. Senast sade finansministern att nästa samtal skulle handla om energiskatter. Nu kanske de kommer att handla om den moderata motionen också. Om samtalen om energiskatterna leder till sänkt elskatt är det naturligtvis bra, men det krävs nya tag. Jag är naturligtvis nyfiken på att få veta vad som händer med skattesamtalen framöver. Kanske kan Arne Kjörnsberg ge besked. Vi moderater har lagt fram förslag om sänkta skatter för att återställa till ungefär den nivå som rådde efter valet 1994 och regeringen Bildts senaste regeringsår. Men det kommer i det längre perspektivet inte att räcka. I skattesamtalen måste man därför ägna tid åt hur vi ska kunna förbättra Sveriges konkurrenskraft, hur vi ska få fram riskvilligt kapital och vilka skatter vi ska sänka så att medborgarna faktiskt kan bli självständiga medborgare. Skattebasen ska säkras genom att det blir fler arbetstillfällen och mer kapital som investeras i Sverige. Fru talman! Sverige har nu möjligheter att anpassa sina skattenivåer innan omständigheterna tvingar oss till det. Det är viktigt att det sker nu. Regeringens förslag på skatteområdet är både otillräckliga och felaktiga i många stycken. Jag har i detta anförande berört vissa av de förslag som moderaterna lagt fram, men i övrigt försökt diskutera principerna. När det gäller enskildheterna i våra förslag hänvisar jag till den avvikande meningen i skatteutskottets yttrande som är fogat till betänkandet. Därutöver vill jag yrka bifall, fru talman, till reservation 21 under mom. 10, som handlar om det moderata budgetalternativet.

Fru talman! Jag tänker disponera mitt anförande på så sätt att jag tar upp de olika kraven - hörnpelarna - som vi från Vänstern tycker är viktiga och som man kan ställa på ett skattesystem. Våra hörnpelare i skattepolitiken är att kunna upprätthålla en god välfärd. Det handlar om att skatterna ska vara rättvisa, att vi kan få acceptans för det skattesystem vi har. Vi tycker också att skatterna naturligtvis ska ta hänsyn till sysselsättningen och miljön. Jag börjar med den generella välfärden och vill som utgångspunkt ta de utmaningar som Bosse Ringholm tog upp i sitt anförande. Jag tycker att det är viktiga saker som vi har att jobba med inför framtiden. Jag skulle vilja lägga till en utmaning, nämligen det växande antalet äldre människor som vi har att ta hand om helt enkelt, att se till att vi har en god vård och omsorg i kommuner och landsting. Vi vet ju att många kommuner och landsting fortfarande i dag brottas med stora ekonomiska problem. Det står kommuner i kö till kommunakuten. Det är en av anledningarna till att vi från majoritetens sida har avsatt pengar just till att stödja kommuner och landsting. Det gör att vi på ett bättre sätt kan anta den här utmaningen. Jag tror att det är en oerhört viktig fråga och att det också befäster att en generell välfärd förutsätter ett högt skatteuttag. När jag läser Moderaternas reservationer ser jag att de inte resonerar på riktigt samma sätt som vi gör när det gäller nivån på skatteuttaget. Moderaterna skriver att de faktiskt satsar mer på pensionärer, på det äldre kollektivet, än vad majoriteten gör. Jag vet inte riktigt hur det hänger ihop med den skattepolitik som de för, alltså en skattepolitik som enbart går ut på att minska skatteuttaget. Men det kan hända att Carl Fredrik Graf kan utveckla detta lite närmare. Samtidigt måste man komma ihåg att satsningen på generell välfärd också är en starkt ideologiskt betingad fråga. Redan i dag måste man ju faktiskt, för att kunna få en tryggad ålderdom, teckna privata pensionsförsäkringar efter det nya pensionssystem som nu kommer att införas. Det finns också en lång rad olika försäkringsalternativ för att täcka upp vid sjukdom och annat. Jag talade om att skatterna ska vara rättvisa och att de måste få acceptans i samhället. De ska alltså vara ett redskap i fördelningspolitiken. Det var ju därför t.ex. som Vänstern för något år sedan sade nej till att ta bort värnskatten. Det är också därför som vi nu i vårt budgetförslag vill sänka skatten för låg och medelinkomsttagare. Marginaleffekten har debatterats tidigare här i dag. Men det handlar ju också om att i någon mån kompensera dessa grupper för den stora insats som gjordes för att sanera statens finanser i mitten på 90-talet. Sedan är det många som pratar om låginkomstpensionärerna, och det vill jag gärna göra också. Faktum är att av de pensionärer som enbart har folkpension i dag lever 37 % under vad man kallar socialbidragsnormen. Jag vet att i det förslag till budget vi lägger fram har vi inga konkreta förbättringar för de här grupperna. Men jag tänker ta på mig uppgiften, så långt jag någonsin kan inom majoriteten, att jobba för just de här grupperna, därför att jag tycker att det är väldigt viktigt. Sedan vet jag att det finns kritik från intresseorganisationer för att man inte får del av skattesänkningarna, men det är ju ett faktum att pensionärerna inte betalar några egenavgifter. Många låginkomstpensionärer betalar över huvud taget inga skatter. När det handlar om skatter, sysselsättning och miljö har vi ju vidtagit flera åtgärder nu för att miljörelatera skattesystemet. Vi har också tagit fram flera konkreta förslag som berör näringslivet. Det handlar t.ex. om periodiseringsfonderna, ökade möjligheter till avsättningar samt att vi har förlängt dem ytterligare ett år, jordbrukets energibeskattning som nu likställs med industrins och frågan om stoppreglerna, som ju kommer upp längre fram i höst. Det gäller att inom ramen för miljöarbetet förhindra skadlig skattekonkurrens. Det har blivit lättare att få F-skattsedel. Detta har debatterats mycket i kammaren, men det är trots allt ett faktum. Jag skulle också vilja trycka på näringslivets möjligheter i dag att delta i utformandet av tillväxtavtal som sker ute i alla landsändar. Jag vet att från mitt eget län deltar näringslivet aktivt och får därmed också möjlighet att lägga fram viktiga synpunkter på vad man från näringslivets håll tycker är viktigt. Vi gör också i budgeten satsningar på kompetensutveckling, och jag tror att detta kommer att vara en viktig insats för att komma till rätta med de problem som vi i dag har att brottas med ute i glesbygden. Det handlar alltså om att det finns en hög arbetslöshet, men många gånger finns inte kompetens och personal att tillgå, vilket gör att det faktiskt finns vakanta platser på företag ute i glesbygd med stor arbetslöshet. Detta moment 22 tror vi att vi på ett bra sätt ska kunna komma till rätta med genom de här ökade satsningarna. Oppositionen har bara en medicin, och det handlar om att kraftigt sänka skatter. Men faktum är ju att i dag har tillväxten ökat, sysselsättningen har ökat och arbetslösheten har minskat, och det har faktiskt skett utan några dramatiska skattesänkningar. Vad det handlar om är att sänka skattekvoten från 54 % till 53 % kommande år. Jag kan alltså inte riktigt se det konkreta sambandet, och jag vet inte hur moderaterna skulle kunna förklara det för mig heller. Man måste också betänka en annan sak. Under de här åren under 90-talet, när vi sanerade statens ekonomi, höjde vi ju faktiskt skatterna med ca 60 miljarder kronor. I det längre perspektivet har ju det faktiskt lett till lägre räntenivåer, ökade investeringar och en ökande sysselsättning. Det är ytterligare ett argument. Jag försöker att så ofta jag kan vara ute och besöka företag; små företag och stora företag, tillverkande företag, tjänsteföretag och andra. Det är väldigt intressant att prata med företagsledare och andra människor som finns i produktionen på ett eller annat sätt. Vad är det då man vill skicka med oss politiker? Vad är det man säger att man vill ha hjälp med? Jo: Se till att vi får bättre kommunikationer; vi vill ha bättre vägar. Se till att ni sörjer för att vi får arbetskraft med rätt kompetens. Se till att vi får regelförenklingar och hållbara, långsiktiga spelregler. Vi vill också kunna upparbeta bättre kontakter med er politiker på riksplanet, men också med politiker på lokal nivå. Men vad man inte pratar speciellt mycket om är skattesänkningar. Det är ytterst sällan jag hör någon konkret säga: Sänk dubbelbeskattningen, ta bort förmögenhetsskatten och sänk övriga skatter inom bolagsområdet! Är man ute och pratar med människor tror jag också att man får den insikten, dvs. om vad det egentligen är som främjar företagandet i det här landet. Moderaterna har ett antal reservationer. Jag har läst en som finns på s. 320 i betänkandet. Där finns en lång rad besparingar under tre år framöver på 24 miljarder, 56 miljarder respektive 67 miljarder. Det handlar om stora skattesänkningar de kommande tre åren: 23 miljarder, 55 miljarder respektive 90 miljarder kronor. Jag vet inte om de här skattesänkningarna är ett uttryck för vad Carl Fredrik Graf själv kallade för en ordnad reträtt från högskattesamhället. Besparingarna går bl.a. ut på konkreta försämringar i välfärden. Det handlar om ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna, en ytterligare karensdag, ökad egenfinansiering i arbetslöshetsförsäkringen, minskade företagsstöd och effektivare rehabilitering. Vad betyder effektivare rehabilitering, när vi lever i en verklighet där resurser till rehabilitering saknas? Vi borde väl göra ökade satsningar på rehabilitering för att få människor tillbaka till arbetet. Det är ju det enda resonemang som det finns någorlunda ekonomi i. Staten ska enligt moderaterna gå in och finansiera skattesänkningar i kommunerna år 2001 och 2002. Jag har några konkreta frågor som jag skulle vilja ställa till Carl Fredrik Graf innan jag slutar, och de gäller några av moderaternas förslag. Moderaterna säger att de vill minska företagsstöd. Då skulle jag vilja veta: Vad är det för företagsstöd moderaterna vill sänka? Är det transportstöd eller sänkningen av sociala avgifter inom vissa områden? Vilka stöd är det, till vilka företag och inom vilka regioner? När det gäller skatter på hushållstjänster: Tror verkligen Carl Fredrik Graf att vi kan få hundra tusen nya jobb i det här landet genom att sänka skatten på hushållstjänster? Är det inte nästan lite löjligt att komma med den typen av förslag i ett land där vi skulle kunna satsa väldigt bra på svensk spetskompetens och komma fram inom andra områden, där vi har en högt utvecklad teknologi? Och som jag sade förut: Hur kan moderaterna säga, med de enorma skattesänkningar man föreslår, att man gör stora satsningar på handikappade och på pensionärer?

Fru talman! Min fråga ställs till Laila Freivalds. Till följd av Schengenavtalet och det operativa samarbete som ska sättas i gång år 2000 krävs det ganska mycket större resurser. Det gäller skärpt kontroll vid yttre gräns och bl.a. inre utlänningskontroll. Jag har tidigare efterfrågat just hur stora de personella och ekonomiska resurserna ska bli men har inte kunnat få något svar utan har fått veta att det beror på ambitionsnivån. Nu har det läckt ut att regeringen och Rikspolisstyrelsen har beordrat Stockholms läns poliser att göra en nationell handlingsplan. I den handlingsplanen talas det om att det ska finnas 451 tjänster inom Polisen i Stockholms län. Om det är civilanställda eller polistjänster är heller inte helt klart. Nu undrar jag om dessa uppgifter stämmer. Ska dessa ökade resurser tas från den nuvarande organisationen?
Fru talman! Sedan 1996 har Rikspolisstyrelsen regeringens uppdrag att leda och samordna arbetet inom olika polismyndigheter när det gäller att förbereda Sveriges inträde i Schengensamarbetet. Rikspolisstyrelsen har i det sammanhanget fått möjligheter att utfärda direktiv som kan vara nödvändiga för att säkerställa att uppdraget blir genomfört. Det finns en preliminär nationell handlingsplan från Rikspolisstyrelsen, och det är den som ligger till grund för de diskussioner som pågår mellan Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna. Man upprättar nu länsvisa genomförandeplaner. I tidigare budgetsammanhang har särskilda resurser angivits för genomförandet av vår förberedelse för att kunna klara Schengensamarbetet, och jag utgår ifrån att Rikspolisstyrelsen kommer att återkomma till regeringen med ytterligare begäran om de resurser som hittills anvisats inte bedöms räcka till.
Fru talman! Finns det också konsekvensbeskrivningar i detta uppdrag? Undersöker man vilka konsekvenserna blir för den kommande budgeten när det gäller de resurser som eventuellt tas från nuvarande polismyndigheter? Rådande situation är väldigt ansträngd.
Fru talman! Rikspolisstyrelsen ansvarar inte bara för att säkerställa genomförandet av Schengensamarbetet. Rikspolisstyrelsen har ansvar för polisverksamheten över huvud taget. När man har budgetdialog med polismyndigheterna om fördelningen av de resurser som regering och riksdag har beslutat om ingår naturligtvis ett behov av att göra bedömningar av vilka konsekvenserna blir av en viss fördelning.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern angående de haltande men trots allt pågående skattesamtalen. Hur fortskrider beredningsarbetet i kanslihuset när det gäller den omgång kring energibeskattningen som vi var överens om för ett litet tag sedan? När bedömer finansministern att fortsatta överläggningar kan komma att äga rum?
Fru talman! I överläggningarna mellan de sju riksdagspartierna kring skatterna senast var vi överens om att det var två områden som vi skulle fortsätta samtal om. Det ena var, som Rolf Kenneryd säger, energibeskattningen. Det andra handlar om beskattningen av tjänster. Jag hoppas att vi inom kort kan ta fram ett material på dessa områden, så att vi kan föra fortsatta samtal kring dem. Jag kan tyvärr inte säga någon exakt tidpunkt. Energibeskattningen är ett väldigt komplicerat område, och i den mån det ska läggas förslag på energibeskattningsområdet är det knappast aktuellt förrän i nästa hösts budgetproposition. Vi har i och för sig hyggligt med tid. Det är ett komplicerat område. Det pågår ett arbete, så jag hoppas att inom några veckor kunna komma ut med en kallelse till ett nytt möte.
Fru talman! Får jag mot bakgrund bl.a. av att finansministern uttrycker sig på det oengagerade sätt som han nyss gjorde ställa ytterligare en, vidgad, fråga. Vad är egentligen syftet från regeringens sida? Vilken är regeringens strategi för dessa samtals bedrivande? Frågan är ställd mot bakgrund av att samtalen haltat sig fram under snart ett års tid. De har haltat svårt på grund av att regeringen uppenbarligen endera saknar strategi eller i vart fall inte redovisar denna sin strategi eller sina ambitioner med samtalen.
Fru talman! Det var väldigt många frågor som är svåra att besvara inom en minut. Ska det dessutom ske, vilket Rolf Kenneryd säkerligen kräver, på ett oerhört engagerat sätt behöver jag en timme. Men jag kan berätta för Rolf Kenneryd att vi på ett mycket tidigt stadium har redovisat skälen till dessa samtal. Vi ser ett värde i att många partier kan ställa upp bakom förändringar i vårt skattesystem. Det är regeringens strategi även framöver.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturministern. Efter många års debatt blev det förbjudet att göra reklam för tobak i TV och andra medier. Men vad hjälper det med lagar och förordningar när det dagligen visas s.k. såpor i TV där alla röker? Vi vet att barn och ungdomar inte gör vad vi säger, utan de gör det de ser. Det är knappast förenligt med riksdagens syn på folkhälsan. Kan kulturministern göra något? Går det t.ex. att föra in en ny paragraf i sändningstillståndet?
Fru talman! När det ska bli en ny avtalsperiod - en ny tillståndsperiod - för public service-företagen och också sannolikt så småningom ett nytt avtal mellan staten och TV 4 kan vi alltid föra en diskussion om vad som helst. Men ska jag göra en preliminär personlig bedömning kan jag säga att jag tror att det är väldigt svårt att införa några krav i sändningstillstånden på att man t.ex. inte ska få röka eller dricka sprit. Den typen av väldigt lösa produktplaceringar når vi inte. Däremot tycker jag att det är oerhört viktigt att vi slår vakt om t.ex. barnreklamförbudet i den kommersiella televisionen och att vi ser till att vi får ett förbud också i fler kanaler än de som är markbundna. Det tror jag är ett viktigt sätt att undvika kommersiell exploatering av barn.
Fru talman! Trots allt misstänker man ibland att det rör sig om ett ganska sofistikerat sätt att ha indirekt reklam, så det är väldigt viktigt att man uppmärksammar denna fråga. Vi kan ha vilka lagar som helst, och rökningen bara ökar bland ungdomar. Det är en livsstil som inte är förenlig med vårt sätt att se på folkhälsan. Jag önskar att det skulle bli en debatt om denna fråga.
Fru talman! När det gäller produktplacering som inte är sofistikerad anmäls den typen av tänjande på eller överskridande av gränser till Granskningsnämnden för radio och TV. Där fälls en del kanaler och program med jämna mellanrum. Den sofistikerade formen är det väldigt svårt att dra gränserna för. Vi ska inte från politisk sida ge oss in och styra programinnehållet på ett sådant sätt att vi kan klara alla de sofistikerade gränsdragningarna. Men debatten välkomnar nog både jag och TV
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Maj-Inger Klingvall. Det är en fråga som har varit aktuell tidigare och som nu aktualiserats i dagarna igen, dvs. hur EU-biståndet sköts och hur det är inte bara med biståndet utan över huvud taget med pengarna som placeras för olika ändamål i EU. Vi har i vår biståndsmotion från Kristdemokraterna begärt en oberoende utvärderingsinstitution av något slag som är oberoende av kommissionen när det gäller EU-biståndet. Vi har fått ett relativt positivt svar i utskottet - att också regeringen är intresserad av att driva frågan om utvärderingen. Kristdemokraterna tycker inte att det räcker med en bra revision från kommissionens sida. Även OLAF står ju i beroendeställning till kommissionen. Vi i Kristdemokraterna skulle vilja ha något helt oberoende.
Fru talman! Ingrid Näslund tar upp en för oss oerhört angelägen fråga, nämligen den om EU-biståndet och hur vi ska kunna utveckla det på ett bra sätt. EU gör ju en stor satsning på bistånd till de fattiga länderna, och vi vill naturligtvis att detta ska användas på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. När jag var på mitt första utvecklingsråd i förra veckan tyckte jag att det kändes väldigt positivt med den nye kommissionären Poul Nielson som lämnade en redovisning för hur han ser på framtiden och hur han vill utveckla EU-biståndet. På den konkreta frågan om ett oberoende utvärderingsinstitut är svaret att vi stöder detta från svensk sida.
Fru talman! Det är jag mycket tacksam för att höra. Jag hoppas att det verkligen då är fråga om ett oberoende från kommissionen. Den kommitté som utvärderade EU över huvud taget och hur man skötte sig inom kommissionen fick ju en väldigt stor effekt när det var helt oberoende människor inblandade. Jag vill också fråga hur biståndsministern ser på det faktum att det har framkommit under de senaste dagarna att när OLAF gör utvärderingar får kommissionen ta ställning till detta en vecka innan. Är det riktigt att det är på det sättet? Hur ställer sig biståndsministern till ett sådant förfarande?
Fru talman! Låt mig svara allmänt på frågan. Jag vill understryka det som är det viktiga i dag för oss att driva från svensk sida - och det är just att vi ska få ett mycket välfungerande EU-bistånd. Jag tror att vi alla är besjälade av detta. Ett oberoende utvärderingsinstitut är bara en, men visserligen viktig, del i utvecklingsarbetet. Det handlar om att finna goda former för att också få EU-biståndet att samverka med det bilaterala stöd och bistånd som vi ger från medlemsländerna för övrigt.
Fru talman! Min fråga vänder sig till demokratiminister Britta Lejon. Vi vet alla att under 90-talet har valdeltagandet minskat ganska så dramatiskt. Vi betraktar detta som ett hot mot demokratin. Jag vill fråga om det går att förbättra villkoren för demokratin i Sverige så länge som vi har ett stort demokratiskt underskott i landet. Det finns i dag en grupp människor i Sverige som inte har de rättigheter som är helt självklara för alla andra människor. Det gäller mycket långvarigt arbetslösa och socialbidragstagare. De har betydligt mindre frihet än alla andra att påverka sin vardag. Jag vill veta om demokratiministern tror att man kan förbättra demokratins villkor för folk som lever på botten utan att förnya arbetslivet.
Fru talman! Ja, jag tror att det går att förbättra demokratin i Sverige. Precis som Ana Maria Narti tror jag att det arbetet förutsätter många insatser av många individer och institutioner på många olika håll. Men vi kan inte lyckas i det arbetet om vi inte förstår att en av orsakerna till att vi är där vi är är att det finns alldeles för många människor i Sverige i dag som känner ett utanförskap. De har inte det som Ana Maria Narti påtalar, nämligen makt att styra över sitt eget liv i tillräcklig utsträckning. Då har man ännu sämre förutsättningar att vara med och styra samhällsutvecklingen. Så visst - utan att här ha tid att gå in på vilka möjligheter jag ser måste vi först och främst se till att alla människor har arbete och en ekonomisk förutsättning att styra sitt eget liv. Det räcker inte, men det är en förutsättning för det vidare arbetet.
Fru talman! Glädjande nog har den nye generaldirektören för AMS börjat tala om en övergång - en övergång från bidragsberoende till aktivt arbetsliv. Men än så länge finns det ingen modell. Vad kan vi göra i dag för människor som t.ex. en del av de väljare jag träffade under förra valkampanjen? De ryckte på axlarna och sade: Jag har ingen möjlighet. Jag har inget arbete. Ingen lyssnar på mig. Jag kan inte välja kurs, och jag kan inte starta eget. Vad kan vi göra i dag?
Fru talman! Flera av de frågor som Ana Maria Narti ställer berör egentligen arbetsmarknadsministerns arbetsområde. Men förutom arbetsmarknadspolitiska åtgärder och förutom det faktum att vi från regeringens sida riktar in en hel del av dessa på just de grupper som har varit långtidsarbetslösa och försöker skapa nya verktyg och vägar för att ge större möjligheter till jobb åt dessa grupper tror jag att vi måste titta lite grann långsiktigt. Vi måste se vilken befolkningsutveckling vi har framför oss. Hur kommer situationen att se ut i Sverige om några år? Vi måste inse att det största problemet då kanske inte är arbetslöshet, utan brist på arbetskraft. Jag håller kanske inte med Erik Åsbrink, den förre finansministern, när han gör bedömningen att vi kommer att behöva en arbetskraftsinvandring. Men jag ser definitivt stora möjligheter för de ungefär 350 000 människor i Sverige som i dag är öppet arbetslösa eller i åtgärder. Vi måste ju använda oss av den resurs som finns när vi behöver anställa så många fler som vi kommer att behöva göra i framtiden. Jag ser stora möjligheter.
Fru talman! Min fråga är väldigt kort. Ser finansministern något samband mellan höga skatter och svartarbete? Då tänker jag främst på svartarbete inom tjänstesektorn.
Fru talman! Jag tror att grunden för svartarbete och skattefusk i vårt samhälle naturligtvis hänger ihop med den moralbildning som finns. Vår ambition har varit att göra ett så enkelt skattesystem som möjligt för att undvika bl.a. skattefusk och svartarbete. Självfallet är det också viktigt hur man konstruerar systemen i fortsättningen.

Fru talman! Då har jag en fråga till finansministern. När finansministern har varit nere i EU på Ekofinmöten och träffat andra finansministrar från EU har finansministern gått med på att man inom EU ska ha ett försök där man sänker momsen på hushållsnära tjänster. Ett av huvudskälen för att göra detta är att få bort svartarbete. Men när finansministern kommer till Sverige och sätter på sig en annan kostym tycker tydligen finansministern inte att det finns någon koppling mellan höga skatter och svartarbete. Min fråga är: Varför denna dubbla politiska bokföring från finansministerns sida? Finns det verkligen ingen koppling mellan höga skatter och svartarbete? Finansministern svarar mig att man ska titta på konstruktionen - då ska man förmodligen gå in och kontrollera mer - och att det handlar om moralbildningen. Det sista handlar det kanske om, men ytterst handlar det om de höga skatterna. Eller hur, finansministern?
Fru talman! Det handlar inte om dubbel bokföring. Vi för samma skattepolitik i Sverige som i EU. Det projekt som finns i EU, och som går ut på att de länder som vill under tre år ska få göra försök med en lägre moms för vissa typer av verksamheter, har framför allt tillkommit som ett arbetsmarknadspolitiskt inslag för att öka sysselsättningen och ge fler personer jobb. Vi i Sverige har sagt att vi inte tänker delta i försöket eftersom det är ett frivilligt försök.

Fru talman! Min fråga rör EU:s stöd till landsbygdsutveckling. Den 11 november beslutade regeringen att det s.k. Leaderprogrammet inte ska gälla mål 1-området. Nuvarande Local action groups i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland berörs. Leadermedlen ska nu koncentreras till mellersta och södra Sverige, dvs. utanför mål 1-området. Min fråga riktas i dag till finansminister Bosse Ringholm. Den lyder: Hur motiverar regeringen sitt ställningstagande som i grunden innebär en överföring av resurser från Norrland till Syd och Mellansverige?
Fru talman! Det här är en specialfråga som rör just jordbrukspolitiken. Den har att göra med mål 1 verksamheten. Jag är inte närmare underrättad om motiven och bakgrunden till det, eftersom det inte är mitt ansvarsområde.
Fru talman! Jag kan ha viss förståelse för att man inte är insatt i en del detaljfrågor. Men problemet uppstår ju i och med att man i planeringen av det nya programmet för mål 1-området har utgått ifrån att Regeringens beslut innebär att mycket av den positiva landsbygdsutveckling som sker inom målområdet riskerar att få sig en allvarlig knäck. Har regeringen diskuterat det problemet på något som helst sätt när den fattade sitt beslut?
Fru talman! Jag har inte varit involverad i någon sådan diskussion eftersom det inte är mitt ansvarsområde. Men jag ska gärna ta med mig frågan tillbaka och ta kontakt med jordbruksministern. Jag vet att hon har varit mycket engagerad i de här frågorna och gjort ett stort jobb på det här området.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Under senare år har den ekonomiska brottsligheten blivit alltmer omfattande. Enligt Riksskatteverkets beräkningar blir staten varje år lurad på 80-90 miljarder kronor. En form av ekonomisk brottslighet som växer snabbt är den s.k. karusellbrottsligheten. Man handlar med stora kvantiteter, ofta med hjälp av mobiltelefoner. Varor säljs och köps till och från skalbolag i olika länder. Sverige är extra populärt därför att vi har en så hög momssats. Totalt förlorar den svenska staten 30-50 miljoner kronor varje vecka.
Fru talman! Bakgrunden till att vi beslutade att inrätta en särskild ekobrottsmyndighet var att vi såg utvecklingen när det gäller ekonomisk brottslighet. Vi insåg också att detta bara var början på en utveckling. Det krävs av ett samhälle att man har särskilda resurser och särskild kompetens för att kunna hantera den här brottsligheten. Nu har vi en särskild ekobrottsmyndighet. Den är inte helt färdiguppbyggd. Det återstår en del att säkerställa vad gäller just kompetens och resurser för att den verkligen fullt ut ska kunna fylla den funktion som vi har avsett. Vid sidan av det har vi också vidtagit åtgärder för att säkerställa att skattemyndigheten och den särskilda skattekriminal som vi har också utvecklar sina metoder och får möjlighet att arbeta på ett effektivare sätt. Det handlar bl.a. om nya företeelser där man utnyttjar förändringar i skattesystem och skillnader mellan länder. Det pågår ett utvecklingsarbete såväl inom skattekriminalen som inom Ekobrottsmyndigheten.
Fru talman! Tack för svaret. Frågan är om det finns några konkreta åtgärder. Jag undrar hur justitieministern ser på sådana saker som telefonavlyssning, buggning och möjligheter att snabbare kunna frysa tillgångar.
Fru talman! Jag uppfattade inte att frågan handlade om just lagstiftningsåtgärder vad gäller tvångsåtgärder. När det gäller tvångsåtgärder i form av hemlig avlyssning arbetar vi på ett projekt som syftar till att effektivisera den hemliga avlyssning som det redan i dag finns möjligheter till, men som kan utvecklas. Dessutom diskuteras frågan om vi också ska införa möjligheter till buggning, som Mikael Oscarsson säkert vet. Min uppfattning är att den typen av säkerhetsåtgärder ska vara förbehållen de allra grövsta brotten. Jag är säker på att alla former av ekonomisk brottslighet inte går att hänföra till den kategori där vi är beredda att använda den typen av tvångsmedel. Det är polisiära metoder av olika slag som behöver utvecklas. Jag tror inte att vi enbart ska förlita oss på att det är tvångsmedlen som ska lösa problemet. Det krävs nog en bredare insats för att utveckla metoderna.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Bakgrunden är att vi ofta hemma i Jönköpings län har uppe en fråga som är angelägen. Det handlar om den brist på möjligheter som vi i dag har att ta del av det nordiska TV-utbudet. Jag är hemskt glad över att den här frågan ofta kommer upp hemma i valkretsen, och framför allt från kamraterna i Gislaved. Men samtidigt är det lite sorgligt att jag hittills inte haft så mycket positivt att ta med mig tillbaka som svar. Jag vet ju att den här frågan engagerar så många fler runtom landet. Jag undrar om jag kommer att ha något positivt med mig tillbaka från den här frågestunden.
Fru talman! Jag läste ett debattinlägg för några dagar sedan i en av Stockholms morgontidningar där Lennart Bodström, tidigare statsråd, skrev att vi var sämst i Europa på att visa våra grannländers television. Han har kanske rätt. Jag kan inte bedöma det. I så fall är en av de viktigaste anledningarna till det att vi är bäst i Europa på att ha en mycket heltäckande och detaljrik yttrande och tryckfrihetslagstiftning. Detta får en del, enligt min mening, absurda konsekvenser på några områden, även om vi självfallet är stolta över denna grundlag. Vi kan t.ex. inte ha ett regelverk mot en ägarkoncentration på mediemarknaden utan att först göra grundlagsförändringar. Det har de i de flesta andra länder. Vi står nakna på denna punkt. Det innebär också att vi inte kan använda bara radio och TV-lagen för att ge utrymme för nordisk television i kabel-TV. Det kräver också grundlagsförändringar, och det är en ganska omständlig process.
Fru talman! Jag måste säga att det inte blev enklare att förstå framtiden för nordiska TV-utsändningar och möjligheten att se dessa utsändningar från svenskt territorium. Jag tror att det blir ganska svårt att återkoppla. Jag skulle önska att kulturministern kunde utveckla vidare hur man kan komma åt det här problemet utan att gå in i grundlagen. Finns det någon annan smidig möjlighet? Det verkar väldigt komplicerat just nu.
Fru talman! Ja, frågan är komplicerad, och det är naturligtvis därför det inte har hänt så mycket som också jag skulle önska. Man kan gå grundlagsvägen och förändra den så att det utrymme som finns i etern kan användas för nordisk television. Det finns också en möjlighet att använda den nya teknik vi nu får där det digitala ger mer utrymme. Det finns också ett förslag från Digital TV-kommittén som har överlämnats till regeringen om att lämna utrymme för nordisk television, nordisk public service. Det har regeringen ännu inte tagit ställning till.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Britta Lejon. Den handlar om demokrati. I går hände det väldigt mycket här i Stockholm som också berörde oss som politiker. Bibel 2000 överlämnades till svenska folket genom att den överlämnades till riksdagen. Personvalsrådet överlämnade sin utredning till just Britta Lejon. Det hölls ett stort seminarium kring frågan om barnkonventionen. Försvarsutskottet anordnade också en hearing om sextrakasserier inom försvaret. Alla de här frågorna berör, tycker jag, respekten för oss människor. Demokrati handlar ju om respekt. Jag skulle vilja veta om Britta Lejon kan tänka sig att använda den nya bibelöversättningen, Bibel 2000, i arbetet med att ta fram och fokusera på respekten för medmänskliga frågor.
Fru talman! Jag har ännu inte haft möjlighet att tillgodogöra mig den nya bibelöversättningen. Men jag är väldigt spänd på den, precis som många andra. Jag tror att en av de åtgärder som vi från politiskt håll bör ägna oss åt för att förstärka och värna men också utveckla demokratin inför framtiden är ett gediget arbete när Demokratiutredningen har lämnat sitt slutbetänkande. Det gör man i februari. Då tror jag att vi inte bara ska ha en normal remisshantering av detta arbete, utan vi ska även se det som en början på vårt långsiktiga, 25-åriga arbete för att förstärka folkstyret i Sverige. I det arbetet kan vi inte bortse från några möjligheter eller medel, eller från vår ambition att nå några målgrupper i samhället över huvud taget. Kyrkan, som är en av folkrörelserna - och då pratar jag inte bara om Svenska kyrkan utan om alla religionssamfund som finns i Sverige - är självfallet en av de viktiga bitarna i detta arbete.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Barnkonventionen stryker ju verkligen under vad man skulle kunna säga med tre ord: Barn ska respekteras. Jag skulle också vilja koppla det till en ny bibel och till att man redan från början lär barnen moral och etik. Det handlar nämligen mycket om det. På den punkten skulle jag vilja veta om demokratiministern har några idéer.
Fru talman! Jag har visserligen idéer, men det finns även andra än jag som också har idéer. Jag skulle gärna vilja referera till det projekt som skolminister Ingegerd Wärnersson har tagit initiativ till. Det handlar om att i skolan tidigt poängtera och fokusera på just etiska och moraliska frågeställningar i skolministerns värdegrundsprojekt. Där kommer självfallet demokrati och mänskliga rättigheter och därmed också respekt för den enskilda individen att vara en av de basala frågeställningarna. Ingegerd Wärnersson och jag har ett samarbete. I det arbetet vet jag att de demokratiska frågeställningarna ingår som en av de grundläggande aspekterna för att skolan ytterligare ska öka sina ansträngningar att ge vårt uppväxande släkte en förmåga att värna toleransen och respekten, alltså de grundläggande demokratiska värderingarna i vårt samhälle. Jag skulle alltså vilja påstå att det arbetet redan är på gång.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Det svenska biståndets andel av våra gemensamma resurser har ju tyvärr minskat. Det har också införts någonting som kallas begränsningsbelopp. Bakom det döljer sig att man inte betalar ut de pengar som riksdagen har anslagit. Nu kommer det att äga rum en stor aktivitet i Sydafrika. Det är, tror jag, 600-700 svenskar som ska åka dit. Då kommer man, så vitt jag förstår, att använda pengar från biståndsbudgeten. Vi i Folkpartiet har i likhet med några andra på senare tid inbjudits att delta i, som det verkar, ett värdefullt seminarium om demokrati och det civila samhället. Vi har ändå tackat nej därför att vi uppfattar att det här är en del av ett projekt där man använder biståndspengar till det som de inte skulle användas till - till exportfrämjande verksamhet. Min fråga till biståndsministern är enkel: Är det rimligt att använda våra i alla avseenden begränsade biståndsmedel till företagsstöd i form av exportfrämjande verksamhet?
Fru talman! Det som ska hända i Sydafrika nästa vecka ser jag som en manifestation över en mångårig vänskap. Det är en vänskapsförbindelse mellan Sverige och Sydafrika som sträcker sig över flera decennier och som bygger på ett unikt folkligt deltagande i ett stöd till befrielserörelsen i Sydafrika. Vi har ju ända sedan 60-talet stött de demokratiska krafterna i Sydafrika och från 1972 även officiellt med svenskt bistånd. Det som ska hända nästa vecka är en verklig manifestation över de här åren, som ändå har lett till - numera - demokrati i Sydafrika. Jag ser det här som ett oerhört brett demokratistöd, där det som står för det svenska i form av kultur, idrott, handel förstås och näringsliv - allt medverkar till att bygga upp det nya
Fru talman! Statsrådet talar om en manifestation och om vänskap. Det tycker jag är en alldeles utmärkt idé. Vi i Folkpartiet liberalerna har ju varit mycket engagerade i flera decennier, många av oss personligen, för att på vårt lilla sätt kunna bidra till en förändring i rasåtskillnadens Sydafrika. Men det var inte det min fråga gällde. Min fråga var mycket tydlig, trodde jag själv. Den löd: Är det rimligt att använda biståndspengar till exportfrämjande verksamhet?
Fru talman! Som jag sade: Det här är en manifestation över en mångårig vänskap som hela tiden har byggt på ett stöd till en demokratisk utveckling i Sydafrika. Det handlar om att nu också ta fatt i det nya Sydafrika. Det handlar om att främja handel och utbyte på en rad olika områden. Konkret kommer de pengar som används till den här satsningen från näringslivsprogrammet i det svenska biståndet. Vi arbetar på det här breda sättet med bl.a. Sydafrika, men naturligtvis också successivt med en rad andra länder. Det innebär att vi t.ex. på vår Afrikaenhet på Utrikesdepartementet i dag har en särskild person som arbetar just med främjandefrågor. Jag tror att det är viktigt att se den moderna biståndspolitiken i ett stort helhetssammanhang. Vi måste låta våra olika politikområden, utrikespolitik, säkerhetspolitik, handelspolitik, gå i takt med biståndspolitiken. Jag tycker att den nya samarbetsmodellen mellan Sverige och Sydafrika är ett utmärkt exempel på det.
Det finns ett enda skäl till en ytterligare följdfråga, nämligen att jag inte fick något svar: Ska vi använda biståndspengar till detta, eller inte?
Fru talman! Jag har gett ett svar på den frågan, och jag är ledsen att Bo Könberg tydligen inte har förstått vad jag talar om. Det vi gör i Sydafrika nästa vecka är att verkligen manifestera en ny samarbetsmodell mellan Sverige och Sydafrika, där biståndet spelar en viktig roll i att bygga upp ett nytt Sydafrika. Det blir oerhört viktigt att nu ytterligare stärka kontakterna på många olika områden. Vi tar pengarna från näringslivsprogrammet i vår biståndspolitik.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Vi talade tidigare här i kammaren i dag om moral och etik, om respekten för varandra och om den värdegrund vi ska jobba med när det gäller barn. Min speciella fråga gäller IT-området. Vi går in i ett IT-samhälle som är oerhört positivt. Vi jobbar, lever, umgås och kommunicerar på ett helt annat sätt i framtiden. Det är oerhört positivt. Barnen tar snabbt till sig den nya tekniken och lär sig snabbt att kommunicera med vänner över hela världen. Det finns också baksidor och mycket otäcka områden som nu marscherar in på servrarna. Det finns mörka krafter som tar sig stora utrymmen på Internet och på hemsidor. Jag är djupt oroad över nazismens utbredning på nätet med uppmaning till våld och hets mot folkgrupp. Jag undrar om justitieministern har anledning att se över den här starka frammarschen.
Fru talman! I allra högsta grad. Det är naturligtvis så att den nya tekniken inte bara används av de goda krafterna, utan den används också för att bedriva brottslig verksamhet. Det är viktigt att veta att brott är brott även när det begås med ny teknik. Även på Internet begås brott. De ska behandlas precis som om man använt ett annat medium för att begå brottet. Det Monica Green talar om är t.ex. hets mot folkgrupp. Det kan vara olaga hot. Det kan även vara andra brott. Svårigheten kan vara att komma åt dem som begår brottet eftersom tekniken gör det möjligt att bedriva brottslig verksamhet från andra platser på jorden än från Sverige. Vi utvecklar vår förmåga att hantera det här både nationellt och internationellt. Inom Rikspolisstyrelsen finns det en särskild IT-grupp som arbetar med IT brottslighet. Det finns ett samarbete med SÄPO när det gäller rasistisk och nazistisk brottslighet. Det finns ett internationellt samarbete. Jag skulle kunna redogöra ganska noggrant för allt som pågår. Det är ett angeläget område. Vi har lång väg kvar att gå för att vara säkra på att vi verkligen effektivt kan bekämpa den här brottsligheten.
Fru talman! Jag får frågor om varför man kan komma längre i andra länder, och varför man kan stänga av en server i t.ex. USA. Min uppfattning är att man kan det även i Sverige. Stämmer det?
Fru talman! Jag tror inte att man har kommit längre i andra länder än man har i Sverige. Jag tror tvärtom att vi ligger i framkant när det gäller att ha anpassat vår lagstiftning efter den nya teknikens utveckling. Vi har en lagstiftning som t.ex. gör det möjligt att ålägga den som tillhandahåller utrymme för en hemsida att kontrollera att hemsidan inte används för brottslig verksamhet, t.ex. hets mot folkgrupp, och plocka bort sådana meddelanden. Det är ännu få länder som har infört en sådan lagstiftning. Vi kan stänga servrar där det begås brott. Problemet är ju att de flyttar vidare till något annat land. Det internationella samarbetet är oerhört viktigt för att säkerställa att alla länder agerar på samma sätt så att det inte finns några fria zoner för den här verksamheten.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Av de gröna nyckeltal som redovisas i statsbudgeten framgår att utsläppen av koldioxid var högre 1997 än 1990. Häromdagen kom det siffror på att ökningen fortsatte även under förra året, och vi ligger nu 3 % över 1990 års nivå. Riksdagens mål för utsläppen av koldioxid är att de år 2000 ska ligga på 1990 års nivå och sedan sjunka. Frågan är hur vi lyckas med detta. Det är framför allt vägtrafiken som står för de ökade utsläppen. På regeringens uppdrag har SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, gjort en utredning. Det förslag man förordar från utredningen är en höjd koldioxidskatt, som leder till höjda bensinpriser, och sänkt hastighet på vägarna. En sådan höjning av koldioxidskatten avfärdas reflexmässigt och kategoriskt av näringsminister Björn Rosengren. Min fråga till finansministern är: Delar finansministern näringsministerns uppfattning att en höjning av koldioxidskatten för att komma till rätta med koldioxidproblematiken är utesluten? Har finansministern i så fall förslag på andra åtgärder som kan leda till en minskning av koldioxidutsläppen?
Fru talman! Det var många frågor på kort tid. Huvudfrågan gällde koldioxidutvecklingen. Regeringen är självfallet oroad över de siffror vi ser när det gäller koldioxidutvecklingen. Miljöministern har också i olika sammanhang markerat att det är viktigt att sätta in olika insatser. Man kan aldrig se på enstaka år. Det kan hänga ihop med klimatförutsättningar och annat. Om den långsiktiga utvecklingen inger oro finns det självfallet skäl att diskutera vad man kan göra åt det.
Fru talman! Så många frågor var det inte. Det var en fråga och en följdfråga, nämligen om finansministern delar uppfattningen att en höjning av koldioxidskatten var utesluten.
Fru talman! Det handlar ju om flera olika skattediskussioner eftersom det hänvisades till SIKA utredningen som hade förslag när det gäller bensinskatten. Koldioxidskatten har ju ingått i diskussionen. Jag svarade tidigare på en fråga från Rolf Kenneryd om energibeskattningen. Jag utgår ifrån att när vi diskuterar energibeskattningen får vi också diskutera koldioxidbeskattningen.
Fru talman! Amerikanska Internetanvändare som bor i delstater med hög moms gör sina elektroniska inköp i delstater med låg moms. Sverige har EU:s högsta momssats. Vilken slutsats drar finansministern inför framtiden?
Fru talman! Vi har hela diskussionen om Internethandeln under uppsikt, och diskuterar naturligtvis vad som händer när det gäller fortsatt elektronisk handel. Det är ju en relativt begränsad del i dag, men alla förutser att den elektroniska handeln kommer att växa i omfattning. Man får då självfallet också diskutera hur skattepolitiken ska anpassas till en vidgad elektronisk handel.
Fru talman! Begränsad - det är möjligt. 900 miljarder beräknas den elektroniska handeln omsätta i dag. Det är ju lite mer än den svenska statsbudgeten. Min fråga var: Vilka slutsatser drar finansministern beträffande svenska företags möjligheter att med Sverige som bas sälja till svenska eller andra användare om vi har den högsta momssatsen i den europeiska unionen. Jag tror att man måste dra en slutsats redan nu, och inte vänta till längre fram. Utvecklingen går mycket fort.
Fru talman! Det pågår ett arbete bl.a. inom EU när det gäller att se över skattelagstiftningen på företagssidan. Ett av syftena med översynen är att se till att man får lika och justa villkor mellan olika länder så att man inte ska använda skattepolitiken exempelvis för någon typ av skadlig skattekonkurrens. Det får ingå i den diskussionen. Vi har för närvarande gått igenom 300 olika skatter som länder har bara inom EU för att se till att man undviker skadlig skattekonkurrens i fortsättningen.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Bidragsfusk och bedrägerier har än en gång bekräftats i den revisionsrapport som i dagarna presenterats när det gäller användningen av EU-medel. Saken blir ju inte bättre av de avslöjanden som gjorts när det gäller EU-kontoret i Stockholm. Ca 5 % av EU-budgeten antas fortfarande försvinna genom bluff och bedrägeri, främst genom stödet till jordbrukssektorn men också i administrationen. Frågan blir då vad ministern och regeringen tänker göra inom EU-samarbetet för att få ordning på det här.
Fru talman! Jag är glad över att EU:s revisionsrätt leds av en svensk, Jan O Karlsson, som har gjort ett stort arbete för att rensa upp i den flora av fusk och annat felaktigt som förekommit inom EU. Han har kunnat konstatera att det handlar både om det arbete som kommissionen själv kan göra och den skärpta granskning som bör göras inom kommissionen och det arbete som medlemsländerna själva åstadkommer. Det är ett dubbelt ansvar både för medlemsländer och kommission. Jag har med glädje sett att det arbete som han har presenterat i olika sammanhang har varit mycket konstruktivt för att just skärpa uppmärksamheten på arbetet mot skattefusk inom EU. Det har också under senare tid tillsatts en särskild myndighet inom EU som ska ytterligare ägna sig åt bedrägeribekämpningsarbete.
Fru talman! Det är viktigt med organisation och regelförändringar. Men det är kanske också viktigt att gå till handling. Det kanske skulle vara så att länder som sköter sig bra skulle få en lägre avgift, och de där fusket är mer utbrett en högre avgift. 5 % av Sveriges medlemsavgift är faktiskt mer än 1 miljard kronor som vi skulle kunna använda t.ex. för låginkomstpensionärer. Det kanske är dags att hålla inne en del av Sveriges medlemsavgift i avvaktan på att bedrägerierna inom EU upphör.
Fru talman! Jag håller med om att alla konstruktiva förslag till hur man kan skärpa bedrägeribekämpningen inom EU ska tas upp till en bra diskussion. Det viktiga är att man ser igenom vad som händer inom EU. Det är därför jag gärna vill åberopa just EU:s revisionsrätt, som har varit mycket framgångsrik i att lyfta fram den här diskussionen. Vi ska naturligtvis från Sverige pröva varje konstruktivt förslag till hur man på ett positivt sätt kan skapa incitament för att minska fusk och bedrägeri inom EU.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Samtidigt som vi får reklam med rubriken "Grattis svenska folk till 960 nya TV-kanaler" förstörs glädjen av ökade inslag av våld och porr. kanalerna visar 23 timmar mer våld än sport per vecka. Stockholms filmfestival fattade nu för första gången i sin historia beslutet att visa pornografisk film. Har kulturministern några bromsverktyg för den utveckling som alltmer påverkar barn och ungdom? Jag inser att mycket av skolans problem i dag ligger just här.
Fru talman! Den undersökning som Ulla-Britt Hagström refererar till visade också att det fanns ett mycket verksamt medel mot ökat våld i televisionen, och det var att satsa ordentligt på public service, där andelen våldsinslag sjönk ordentligt. Det var i de kommersiella kanalerna som våldet ökade. Därför tycker jag att det är viktigt att vi fortsätter att se till att vi har distributionsformer men också resurser som gör det möjligt för en stark public service att leva vidare. Sedan ska vi på EU-nivå försöka se till att vi har TV-direktiv som gör att vilken "skit" som helst, om jag uttrycker mig grovt, inte kan komma ut i våra TV-apparater. På ett ministerrådsmöte redan nästa vecka i Bryssel kommer vi att diskutera de här frågorna. Sverige, som är väldigt aktivt när det gäller barn och medieområdet, kommer att hålla en inledning på denna punkt. Sedan kommer vi att driva detta arbete vidare när Sverige blir ordförandeland i EU.
Fru talman! Jag vill tacka kulturministern för detta svar. Jag vet att public service-företagen måste hålla sig till vissa restriktioner. Den undersökning jag nämnde visar att mest våld visas i TV 3 och Kanal 5, och TV 4 ligger i mitten. Just det faktum att vi med skattepengar från kommuner, och också från staten, stöder utbud av porr, sex och våld är en utmaning för oss riksdagsledamöter. Det är väldigt bra att man tar upp det här i Jag vill fråga om det finns fler arenor som kulturministern anser att vi kan föra den här debatten på. Den debatt som försiggick för några år sedan, där föräldrar och andra var med i diskussionen, har nämligen tystnat.
Fru talman! Jag tycker att det är utmärkt om den här debatten kan ta ny fart. Jag tycker också att det är ett väldigt viktigt arbete som t.ex. socialdemokrater och kristdemokrater och andra driver i Digital-TV kommittén. Den handlar nämligen om att få in de kommersiella kanalerna i det digitala marknätet, som ger riksdagen möjlighet att sätta upp vissa, om än icke alltför ambitiösa, gränser för vad som får sändas ut till våra barn. Tyvärr finns det två partier i riksdagen som anser att detta är att utöva statlig kontroll och censur, men jag hoppas att kristdemokraterna kan tala med sina moderata kamrater och se till att vi får ordning och reda på detta område. När det gäller Stockholms filmfestival är det en helt annan sak. Det är en medveten publik, som själv gör ett val, som är vuxen och som går dit och ser pornografisk film. Jag tycker att man har rätt att göra det som vuxen.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till finansministern. Sverige har i dag en negativ situation i jämförelse med övriga Europa avseende konkurrensen inom turistnäringen, mycket beroende på de höga svenska momssatserna. Därav ställer jag följande fråga: Hur avser finansministern att agera för att förbättra svensk turistnärings konkurrenssituation?
Fru talman! Den bästa grunden för svensk turistnäring är naturligtvis att vi har en bra ekonomisk utveckling i vårt eget land, eftersom en stor del av vår turism trots allt är inhemsk. Har vi dessutom en god egen ekonomisk utveckling i vårt land har vi också möjligheter att ordna olika typer av arrangemang och aktiviteter som lockar hit utländska turister. När svensk ekonomi på senare tid har gått bra och vi har haft en bra tillväxt, har vi också på många håll kunnat se en växande turistström. Jag tror att det bästa inslaget är en kombination av en bra ekonomisk politik och en bra tillväxt, som vi har just nu. Det kan också ge goda förutsättningar för turistnäringen. Det finns också många andra saker som kan göras för turistnäringen, som näringspolitiska och andra insatser.
Fru talman! Jag har då automatiskt en följdfråga. Den svenska skatten är högre än den europeiska inom turistnäringen, och det gör att kostnaderna för att turista i Sverige blir högre. Följaktligen är det ett stort antal turister som väljer andra nationer för sin semester. Detta gäller såväl svenska som utländska turister. Vad avser finansministern att göra?
Fru talman! Kostnadsläget för den som åker till Sverige från ett annat land hänger naturligtvis ihop med varifrån man kommer. Ofta är det transportkostnaden som är den stora kostnaden, och vi i norra delen av Europa har självfallet inte samma goda läge som länderna mitt i Europa. Det är ett hinder som vi aldrig kan komma runt. Däremot tror jag att vi kan utveckla vår egen turism på olika sätt, inte minst genom att ha kompetent, utbildad personal. Många kommuner satsar i dag via sin gymnasieutbildning och yrkesutbildning på att just ge personalen goda förutsättningar. Jag tror att det kommer att vara väldigt bra för att öka turismen. Om vi har intressanta saker att visa upp och en kompetent personal kan det bidra till ökad svensk turism i ett bra, växande ekonomiskt klimat i Sverige.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till finansministern. I gårdagens DN kunde vi läsa rubriken "Polska företagare billig arbetskraft". Det bygger på att konsultföretag i nordvästra Skåne förmedlar polska hantverkare med F-skattsedel till 100 kr per timme under maximalt tre månader. Skattemyndigheten utfärdar F skattsedel till de polska medborgarna utan att de har arbetstillstånd. Invandrarverket har däremot motsatt uppfattning. De menar att alla utlänningar måste följa utlänningslagen, som stipulerar att arbetstillstånd är ett måste. Min fråga är därför vems tolkning som ska gälla.
Fru talman! Anders Karlsson pekar på en gråzon i vår lagstiftning. Å ena sidan vill vi bidra till att den som ska driva näringsverksamhet ska få F-skattsedel. Vi är väldigt generösa på den punkten. Å andra sidan ska alla som vill jobba i Sverige behandlas på samma sätt. Den som kommer hit från ett annat land måste alltså ha arbetstillstånd. Den som kommer hit som företagare har möjlighet att få undantag från den lagstiftning som finns om arbetstillstånd. Här finns uppenbarligen ett problem, en gråzon, där det inte har förutsetts att olika lagstiftningar kan möta varandra. Mitt svar till Anders Karlsson är att jag lovar att se över lagstiftningen på det här området och se om man kan hantera problemet.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Kan man inom en ganska snar framtid få se en förändring av detta? Det håller faktiskt på att sprida sig och bli ett ganska stort problem i södra delarna av
Fru talman! Jag kan inte ange någon tidtabell, men jag är lika angelägen som Anders Karlsson om att vi snabbt ska kunna göra någonting åt det här.

Fru talman! Marie Engström ställde en rad frågor till mig. Det var inte så många som handlade om skatter, utan det var mest frågor om allmän ekonomisk politik och budget. De hörde egentligen mer hemma i den debatt som finansutskottets ledamöter förde på förmiddagen. Jag ska gärna ta mig an dem, men förbehåller mig också rätten att vid sidan av skattefrågorna ställa frågor om Vänsterpartiets budgetpolitik. Marie Engström talar om enorma moderata skattesänkningar. Sanningen är att vi har förslag om skattesänkningar för nästa år på ungefär 23 miljarder. Sedan ökar de under treårsperioden så att de till slut når samma nivå som gällde vid regeringen Bildts avgång 1994. Det är alltså det som är det enorma. Jag anser att detta är en början. Vi måste gå vidare av olika skäl som jag redde ut i mitt inledningsanförande. Marie Engström frågade också om hushållstjänster och om det ger fler jobb om man sänker skatten. Jag tror det. Jag tror entydigt att om man kan förändra beskattningen på tjänstesektorn kommer en hel del av de jobb som i dag utförs svart att utföras vitt. Ett bra exempel på att det kan bli på det viset är den skattereduktion på byggnadsarbete som vi hade för ett par år sedan. Branschen vittnar entydigt om att det förvandlat svarta jobb till vita. Det är bra för alla. Delar Marie Engström uppfattningen att exemplet när det gäller byggnadsarbeten var bra? Eller var det dåligt? Om det var bra, varför är det inte överförbart på andra sektorer inom tjänstesektorn? Marie Engström tog också upp ett antal förslag och frågade vad vi hade beträffande bl.a. handikappade. Ur vår motion konstaterar jag att vi satsar på ökat stöd till handikappade med 1,6 miljarder mer än regeringen. Vi har en bättre tandvårdsförsäkring, 0,3 miljarder. Återställd änkepension, 1,4 miljarder. Min fråga till Marie Engström är: Kommer Marie Engström att verka här i riksdagen för att Vänsterpartiet ska återställa änkepensionerna? Det är människor som i regel inte kan påverka sin egen inkomst. Det är min enda fråga. Vänsterpartiet har tidigare sagt att man ställer upp på detta, men viljan att vara med vid maktens grytor gjorde att man skippade änkorna och avstod från att driva det förslaget. Hur kommer Marie Engström att driva den frågan i framtiden?
Fru talman! Det var en lång rad frågor jag fick tillbaka. Jag skulle vilja svara Carl Fredrik Graf på det sättet att om Carl Fredrik Graf tycker att de frågor jag har ställt kanske inte har så stor bäring på skattefrågor utan mer på budgetfrågor är de ändå föranledda av att ni lägger fram en lång rad förslag om skattesänkningar. Det tror jag att Carl Fredrik Graf måste hålla med mig om. Det handlar inte bara om att frikoppla skattefrågorna från övriga budgetfrågor. Minskar vi inkomsterna för staten, får det också betydelse för utgifterna. Minskar vi inkomsterna, måste vi minska utgifterna. I någon mening måste också politiken hänga ihop. Min mening var att ge Carl Fredrik Graf en möjlighet att tala om hur detta hänger ihop för moderaterna. Sedan tog Carl Fredrik Graf upp frågan om hushållsnära tjänster. Jag tycker att det är svårt med den typen av förslag. Jag kan bara tänka mig en lång rad gränsdragningsproblem som genast kommer att bli uppenbara. Därför sätter jag ett stort frågetecken för era förslag. Carl Fredrik Graf har fortfarande inte svarat mig på om han tror att detta konkret skulle ge 100 000 nya jobb. Nya jobb, sade Carl Fredrik Graf, men inte 100 000 nya jobb. Sedan till frågan om änkepensionerna. Det är en fråga som Vänsterpartiet har jobbat för ganska rejält. Men jag tolkar också detta som att Carl Fredrik Grafs parti ingår i genomförandegruppen, och den här frågan ägs till stor del av den gruppen av partier.

Fru talman! Det var inget speciellt elegant sätt Marie Engström använde när hon försökte glida ur frågan om änkepensionerna genom att hoppa till pensionsförhandlingarna. Försämringen av änkepensionerna var ett konkret förslag i riksdagen för några år sedan. Vänsterpartiet röstade entydigt för försämringar för änkorna. Moderaterna och ett par borgerliga partier röstade för att man skulle ha den gamla ordningen kvar. Marie Engström har inget besked till dagens änkor om hur man konkret tänker göra nu. Ja, beskedet finns ju i betänkandet, men Vänsterpartiet ställer inte upp för änkorna. Det kan man i och för sig tolka det hela som. När det gäller hushållstjänsterna går det naturligtvis inte att beräkna huruvida det blir 100 000 eller 90 000 nya jobb. Jag tror att det blir avsevärt fler vita arbetstillfällen i Sverige om vi sänker beskattningen på hushållstjänster. Jag är öppen för att diskutera vilken metod man ska använda. Men exemplet från den tid när vi hade skattereduktion för byggnadsarbeten tycker jag talar till förmån för att man ska pröva denna typ av lösningar. Jag beklagar att Vänsterpartiet av ideologiska och andra skäl inte tycker sig kunna ställa upp på att utveckla tankar i den riktningen. Ska jag tolka Marie Engströms besked beträffande änkorna, fru talman, som någonting som bordläggs för framtiden? Vänsterpartiet är inte berett att nu och konkret här i riksdagen rösta för förbättringar.
Fru talman! Eftersom Carl Fredrik Graf så gärna vill prata historia kan jag gå ännu längre tillbaks i historien och tala om att Vänsterpartiet inte på något sätt aktivt har deltagit i försämringarna för änkorna. Det var ett annat parti som deltog i det beslutet. Det var Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna. Det är snarare Centerns företrädare som kan förklara för Carl Fredrik Graf varför vi befinner oss i den situation som vi har i dag. När det gäller frågan om pengar till kommunerna för de åtaganden vi har inom vård och omsorg tycker jag inte att det svar jag har fått från Carl Fredrik Graf känns betryggande. Era reservationer handlar om en social nedrustning. Det var utifrån det som jag ställde mina frågor. Jag tror mig veta att moderaternas politik inte på något sätt kommer att förbättra för de grupper som är värst utsatta i dag.

Fru talman! Kristdemokraterna känner det som en stor framgång att regeringen äntligen har börjat upptäcka och inse högskattesamhällets svarta och begränsande baksidor. Det är en framgång att regeringen börjar förstå att högskattesamhället placerar oss i strykklass då det gäller att konkurrera på en öppen och fri världsmarknad, där andra producenters kostnader är väsentligt lägre än de svenska producenternas. Det är vår förhoppning att denna insikt nu ska användas till genomgripande strukturella förändringar i vårt skattesystem, trots högkonjunkturen. Att Sverige just nu har svepts in i en högkonjunktur får inte innebära att regeringen tar en åtgärdspaus. Nej, tvärtom, det är just under en högkonjunktur som man kan och ska företa förändringar i ett skattesystem. Det är oändligt mycket svårare att göra detta när det är lågkonjunktur och högre arbetslöshet. Sverige behöver en skattereform som tar sikte på att anpassa våra skatter till den omvärld där våra företag konkurrerar för att kunna upprätthålla sysselsättning och ekonomisk tillväxt, som sedan ska ge oss den goda skolan, den goda vården och omsorgen som vi alla vill ha. Den kristdemokratiska skattepolitiken ansluter väl till marknadsekonomins villkor för att på dessa villkor skapa gemensamma välfärdsvinster som vi vill förverkliga för medborgarnas räkning i den typ av välfärd som en god skola, vård och omsorg innebär. Fru talman! Dagens inkomstskatter drabbar lågoch medelinkomsttagarna mest. Den mest kännbara skatten är kommunalskatten, som drabbar alla lika oavsett inkomstnivå. Därtill kommer den statliga skatten på 20 % för alla som tjänar över 232 600 kr per år och med 25 % för dem som tjänar över 32 500 kr per månad. Vi kristdemokrater anser att inkomstskatten inte ska överstiga 50 % totalt. Fru talman! Den kristdemokratiska skattepolitiken är ett reellt alternativ till regeringens skattepolitik. De viktigaste målen är att stödja näringslivet och därmed ökad sysselsättning med egna inkomster för alla medborgare samt att rikta in sig på möjliga skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare. Jag vill redogöra för de skattesänkningar vi har fokuserat på i denna budget. Det ska vara ett kraftigt höjt grundavdrag vid den kommunala beskattningen. Grundavdraget ska höjas till 18 300 kr redan år 2000. Detta ger inte bara skattesänkningar för dem som arbetar utan också för Det gäller att ta bort den nya värnskatten på 25 % för att på så sätt stimulera utbildning och engagemang i kvalificerat arbete för dem som vill gå så långt. Det handlar om att gränsen för avdrag för kollektiva resor ska sänkas från 7 000 kr till 6 000 kr per år. Det gäller också dem som använder egen bil till och från arbetet. Vi vill förändra systemet med statlig fastighetsskatt. Den bör avvecklas. I stället bör kommunerna ges möjlighet att ta ut en extra avgift för att täcka gatuunderhåll, brandförsvar och annan kommunal service som är kopplad direkt till fastigheten. Vi har också satsat pengar på att lindra den orimligt höga fastighetsskatten som drabbar vissa storstadsområden och attraktiva kustområden. Där anslår vi 100 miljoner kronor för år 2000. Vi satsar också på en avdragsrätt för individuella utbildningskonton från år 2000. Vi vill sänka momsen på barnböcker till 6 % redan år 2000. Tjänstesektorn ges helt nya förutsättningar att växa genom en 50-procentig skattereduktion för de privata hushållens köp av tjänster i det egna hemmet. Royaltyintäkter bör befrias från skatt de två första åren. Fru talman! Kristdemokraterna anser att det är av största vikt att Sverige får ett småföretagarvänligt klimat, inte minst för att huvuddelen av medborgarna får sin försörjning från små och medelstora företag. Klimatet och förutsättningarna skulle förbättras avsevärt genom kristdemokraternas skattepolitik, som bl.a. innebär följande. Detta ger de små företagen ökade möjligheter att anställa och skapa nya jobb. Ett riskkapitalavdrag införs fr.o.m. år 2001. Det innebär att personer som köper nyemitterade aktier i onoterade bolag har möjlighet att till ett riskkapitalavdrag upp till 100 000 kr göra investeringar med bättre ekonomi. Vidare ska dubbelbeskattningen på avkastningen på aktier avvecklas helt. Så kan vi få in riskvilligt kapital i små och medelstora företag. 18 miljardärer är befriade från bör tas bort för övriga medborgare. Det är en rättvisefråga. Samtliga personskadekostnader i samband med trafikolyckor förs över till trafikförsäkringen. Detta ger en möjlighet till sänkning av fordonsskatten med i storleksordningen 1 miljard kronor. Sist, men inte minst, vill vi se ett yrkesfiskaravdrag och ett fiskekonto för branschen. Det är mycket angeläget med en vändning i småföretagarklimatet i Sverige, så att svenska småföretagare känner sig positivt uppskattade av svenska myndigheter. Fru talman! Kristdemokraterna ställer inte upp på regeringens dåligt genomtänkta och orättvisa maxtaxa på dagis. Vårt alternativ innehåller en avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader på max 10 % av prisbasbeloppet från den 1 juli år 2000 för alla barn mellan ett och tre år. Fru talman! Visst är skattepolitiken i hög grad ideologisk. Här går ofta skärningspunkten mellan det kollektiva samhället och ett samhälle som vill lyfta fram människan, familjen och individen. Men några områden bör vi kunna samarbeta kring. För det första: Vi ska kunna försörja oss genom att näringslivet ges förutsättningar till produktion och nya jobb. För det andra: Sverige ska stå för en rimlig inkomstfördelning. Vi ska ta väl hand om barn, sjuka, handikappade, pensionärer och de som står utanför arbetsmarknaden. Detta borde kunna leda till en helt annan kraft i de överläggningar kring skattefrågor som finansministern har tagit initiativ till. Fru talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att yrka bifall till reservationerna 1, 22 och 26.

Fru talman! Den svenska ekonomin beter sig för närvarande ganska hyggligt. Det mödosamma saneringsarbete för våra gemensamma finanser som Centerpartiet medverkat till under två mandatperioder har burit frukt. Det har skett dels under den borgerliga regeringsperioden, dels senare i samarbete med den socialdemokratiska regeringen. Det finns emellertid anledning att varna för alltför optimistiska tongångar när det gäller den långsiktiga utvecklingen framöver. Lena Ek har tidigare i dag berört anledningarna till varningsfingret. Jag ska därför inte upprepa dem. Men jag skulle vilja symboliskt uttrycka det så här: Om det tidigare under 90 talet har varit så att vi har haft näsan just över vattenytan - med t.o.m. några rejäla kallsupar - har vi nu fått hakan just över vattenytan. Det är alltjämt ett tämligen instabilt läge. Den slutsats som vi drar av detta är att det alltjämt finns anledning att iaktta stor försiktighet när det gäller såväl stora skattesänkningar som stora kostnadsökningar. För vår del avvisar vi både lättsinniga skattesänkningar och ansvarslösa kostnadsökningar.

Detta leder till att det erfordras en hård prioritering bland de var och en för sig angelägna skattesänkningar som kan anföras. För Centerpartiets del inriktar vi skatteåtgärderna så att de medverkar till ökad tillväxt, bättre miljö och ett socialt ansvar för dem som har knappa resurser. Skattesystemet ska gynna arbete och kunskap och därmed stärka människors ställning på arbetsmarknaden. Målsättningen är att sänka skattetrycket i den takt en ekonomi i balans medger. Fru talman! Regeringen och dess samarbetspartier säger sig i första hand rikta sina skattesänkningar till låg och medelinkomsttagare. Det är inte sant. Pensionärer får ingen sänkning alls. Många handikappade får inte heller någon skattesänkning. Bland de yrkesarbetande - alltså de som faktiskt får del av regeringens inkomstskattesänkningar - får den som tjänar 100 000 kr om året en hundralapp i sänkning per månad, medan den som tjänar 300 000 kr och därutöver får en sänkning som är tre och en halv gånger så stor, dvs. ungefär 350 kr per månad. Också Centerpartiet satsar huvuddelen av sitt skattesänkningsutrymme på sänkta inkomstskatter just på låg och medelinkomsttagare, men till skillnad från regeringen och dess samarbetspartier håller vi vad vi lovar. Vi uppfyller det som vi säger oss vilja uppfylla. Vi låter också pensionärer och studerande få del av skattesänkningarna. Vår metod med ett höjt grundavdrag ger dessa grupper samma sänkning som yrkesverksamma i samma inkomstläge. Varför anser inte ni socialister av olika nyanser att också pensionärer och studerande är värda att få sänkt inkomstskatt? Marie Engström utfärdade i sitt anförande ett löfte, nämligen att arbeta för förbättringar för pensionärerna. Vi får väl se vad det kommer att visa sig vara värt. Hitintills har Marie Engströms insatser också i det här hänseendet visat sig väga lätt. Vår modell med höjt grundavdrag för att sänka inkomstskatten innebär också att de yrkesverksamma får minst 150 kr per månad i skattesänkning. Fru talman! En teknisk och formell konsekvens av att använda höjt grundavdrag som metod för inkomstskattesänkning är att kommunerna ska kompenseras för det bortfall av kommunalskatt som blir följden. Detta innebär i sig inget problem. Det finns etablerade system för denna kompensation till kommunerna. I kombination med rådande utgiftstak uppstår emellertid problem genom att statens utgifter för statsbidrag till kommunerna formellt sett överskrider utgiftstaket. Systemet med utgiftstak är av utomordentligt värde för att hålla kostnaderna i styr över tiden. Det ska bibehållas och efterlevas. På just denna punkt måste emellertid systemet med utgiftstak justeras. För balansen i statsbudgeten är dessa regleringar med kommunsektorn till följd av förändringar i skattesystemet ett nollsummespel. Det är naturligtvis helt olämpligt att budgetsystemet med utgiftstak i detalj ska styra skattesystemets utformning. Därför bör teknikaliteterna i detta hänseende rättas till. Vi satsar vidare på att ytterligare stimulera förutsättningarna för småföretagande genom att sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag. Vi gör det genom samma teknik som tillämpades under vårt samarbete med regeringen under förra mandatperioden, dvs. genom en sänkning av avgiften på en lönesumma upp till en viss nivå. Vi lägger nu fram förslag om såväl ytterligare sänkning av procentsatsen som en ytterligare höjning av den lönesumma på vilken sänkningen beräknas. Sänkta arbetsgivaravgifter torde vara en av de mest effektiva metoderna för att stimulera företagsamheten, och det är för mig närmast en gåta varför moderaterna, som ju föreslår skattesänkningar på snart sagt varje annat område, inte lägger fram förslag om sänkta arbetsavgifter. Här borde finnas förutsättningar för en gemensam borgerlig offensiv för att öka tillväxten genom ett gynnsammare småföretagarklimat. Fru talman! Jordbrukets konkurrensvillkor har under senare år varit föremål för utredning och debatt. Den s.k. Björkska utredningen slår fast att de svenska jordbrukarna bär en ryggsäck som är avsevärt tyngre än den som deras nordiska yrkesbröder bär. Utredningen lade också fram konkreta förslag för att minska tyngden av ryggsäcken. Nu har regeringen sent omsider anammat några av utredningens förslag, men huvuddelen av ryggsäcken kvarstår. Vi föreslår att hela ryggsäcken lyfts av. Det är en förutsättning för att svenska konsumenter ska kunna ha tillgång till säkra svenska livsmedel och för att vi ska kunna behålla det öppna landskap som vi alla eftersträvar. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna upprätthålla en hög sysselsättningsnivå i livsmedelssektorn. Fru talman! En dramatisk skatteförändring inträffar nu vid årsskiftet när det gäller reavinstbeskattningen av villor och näringsfastigheter. Det är en följd av skattereformen för tio år sedan. När övergångsbestämmelserna nu upphör sker en kraftig skatteskärpning framför allt vid långa innehavstider. Det leder utöver själva skatteskärpningen till flera oönskade effekter. En är att inoptimala, hastigt påkomna överlåtelser tidigareläggs före årsskiftet. En annan och bestående effekt är att det blir nästan oöverkomliga problem att fastställa historiska ingångsvärden vid långa fastighetsinnehav. Problemen uppstår såväl för den enskilde som för skattemyndigheterna och blir därmed ett hot mot rättssäkerheten i detta hänseende. Så sent som i vårbudgeten aviserade regeringen en förändring av det s.k. stickåret som skulle lindra de problem som nu uppstår. Av allt att döma har regeringen fallit till föga under förhandlingarna med sina samarbetspartner. Varför har Marie Engström drivit denna fråga så hårt? Majoriteten skriver att det inte nu bör läggas fram något förslag om ett nytt stickår. Vad innebär det, Arne Kjörnsberg och Marie Engström? Är avsikten att senare lägga fram sådant förslag? I så fall när, och varför inte nu? Vår uppfattning är att riksdagen borde ta ett aktivt beslut om en förlängning av övergångsbestämmelserna för att ge rådrum för att hitta ett system som inte innehåller de stora och onödiga problem som nu uppstår. Fru talman! För övrigt anser jag att regeringen på ett flagrant sätt misskött de s.k. skattesamtalen genom att sakna strategi för deras bedrivande.
Fru talman! Av Rolf Kenneryds anförande framgår att han inte verkar ha speciellt stort förtroende för mig, varken för vad jag säger eller för vad jag gör. Vad först gäller pensionärernas situation vill jag säga att jag egentligen är en ganska ärlig person, Rolf Kenneryd. Säger jag från talarstolen att jag försöker jobba för en viss sak, tänker jag faktiskt också göra det. Jag brukar nog inte ljuga. Om jag inte lyckas tänker jag också komma tillbaka till kammaren och tala om det. När det sedan gäller reavinstbeskattningen och stickåret som det inte blev någon förändring av måste jag faktiskt säga att jag inte har påverkat dess utformning ett dugg. Det var inte min idé att man inte skulle röra stickåret. Det var ett mycket ärligt svar till Rolf Kenneryd.
Fru talman! Jag kan avslöja för Marie Engström och kammarens ledamöter i övrigt att jag har stort förtroende för Marie Engström som person, när vi nu har lärt känna varandra. Jag har dock inga belägg för att hysa förtroende för det arbete som Marie Engström utfört specifikt i de avseenden som jag har funnit anledning att kritisera. Resultatet har i det ena fallet, när det gäller pensionärerna, uteblivit. I det andra fallet tar jag Marie Engström på orden och inser att det inte är Marie Engström som inom sitt parti har legat bakom att partiet på denna punkt alldeles uppenbarligen har utövat inflytande i förhandlingar med regeringspartiet.
Fru talman! Jag kan konstatera att Rolf Kenneryd tillmäter mig och mitt parti väldigt stor betydelse. Det får jag tacka för. Rolf Kenneryd borde också veta att det kräver sitt arbete att förhandla med ett större parti. Jag kan hänvisa till mitt förra svar. Jag jobbar efter min övertygelse. Så stort som vårt parti är, så stor möjlighet har vi att påverka utformningen av politiken. Jag ser inte politiken som någonting statiskt. Jag ser det som en process. Man lyfter frågor och kan jobba med dem länge. Har man lagt en fråga åt sidan vid ett tillfälle behöver inte det betyda att man inte kan ta upp den till diskussion igen. Jag tror att Rolf Kenneryd vet att det är så det går till. Det är så man för förhandlingar.
Fru talman! Jag har förvisso erfarenhet av att samarbeta i många olika konstellationer och vet att man naturligtvis inte alltid får gehör för det man företräder. När det gäller just reavinstbeskattningen kan jag inte undgå att dra den slutsatsen att endera Vänsterpartiet eller Miljöpartiet eller båda i förening har påverkat regeringen att dra tillbaka det som man så sent som i vårbudgeten angav som en aviserad åtgärd i höstbudgeten. Om det nu är så att Marie Engström är av den uppfattningen att det borde genomföras åtgärder på det här området, låt oss då medverka till att bilda opinion för att så kommer att ske relativt snabbt. Jag är alldeles övertygad om att tillämpningen av det som nu kommer att inträda vid årsskiftet ger varje ansvarig politiker anledning att försöka rätta till de missförhållanden som då kommer att uppstå.

Fru talman! Folkpartiets prioriteringar och alternativ i skattepolitiken är kristallklara. Vår omvärldsanalys säger att vi måste sänka de mest skadliga skatterna först. Det är skatterna på arbete, sparande och risktagande som måste prioriteras. Det är med andra ord: de höga arbetsgivaravgifterna, förmögenhetsskatten, värnskatten och dubbelbeskattningen på aktier. Dessa utgör några strukturfel i det svenska skattesystemet. Den fortsatt oförändrat höga beskattningen på dessa områden är ett uttryck för vad Socialdemokraterna och dess stödpartier vill beskatta, inte vad de i det långa loppet kan beskatta. Man skulle kunna säga att regeringen och dess stödpartier håller kartan uppochner. Den svenska politiken på skatteområdet formas inte längre endast av den svenska riksdagen. Under de senaste åren har trycket från omvärlden på våra olika s.k. skattebaser tilltagit. Internationalisering, informationsteknik och EMU är några faktorer som bidrar till starkt ökad rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor, helt enligt planerna och starkt önskvärt. Det sätter dock också en stark press på dessa tillika svenska skattebaser. I framtiden kan Sverige sannolikt därför mindre utforma sin skattepolitik med hänsyn till vad vi tycker att vi ska beskatta utan till det vi faktiskt kan beskatta. Det är den verklighet vi lever i. Vi kan dock alltid glädja oss åt att vi inte är ensamma att ha det svårt som högskatteland. Hela Europa i allmänhet och Norden i synnerhet står inför stora utmaningar. Senast i går kunde vi läsa om hur de lägre skatterna i övriga EU-länder gör det svårt att upprätthålla välfärden i Danmark. Danmark har världens näst högsta skattetryck. Den sammanlagt högsta momsen i världen som finns i Danmark leder till stora problem då danskarna i ett allt öppnare Europa köper alltmer utanför Danmark, elektroniskt eller fysiskt. De köper bilar i Sverige och öl i Tyskland. Det är två vanliga exempel. Utmaningarna i Sverige är därför logiskt sett inte mindre. Det framtida skattesystemet i Sverige och i andra länder kommer, om vi försiktigt lyfter blicken bortom dagens kortsiktiga budgetdebatt, forma sin ekvation av globaliseringens effekter på människors beteende och integrationen av finans och kapitalmarknaderna. Fru talman! Människor skattemoral kan man tycka vad man vill om här från riksdagen. Men moralen är den verklighet som i allra högsta grad påverkar effektiviteten och därmed i praktiken rättvisan i det svenska skattesystemet. Man vill ju hellre anlita vit arbetskraft än svart, så sade en dam nyligen i en radiointervju där skatteutskottets ordförande medverkade. Men kvinnan agerade mot sin vilja och anlitade ändå svart städhjälp hemma. Det är matematikens benhårda lagar som leder fram till det faktum att den här kvinnan agerar på ett oönskat sätt och mot sitt samvete. Skattekilarna på arbete gör att människor ställs inför valet: 300 kr vitt i timmen, eller 700 kr svart för samma timme, om man vill ha hjälp med städning. Det spelar sedan ingen roll hur upprörda vi är som utskottsordförande eller politiker i övrigt. Självklart spelar priset en roll för vanligt folk. Många väljer i dag mellan svart jobb eller inget jobb alls. Låt mig ge några andra exempel på hur omvärldsförändringar urholkar skattemoralen och skatteeffektiviteten genom att skattebaser sipprar ut från vårt land. Det gäller skatten på kapital och sparande. Svenska folket flyttar i dag sina pengar utomlands på grund av den i Sverige relativt höga kapitalbeskattningen. Enligt socialdemokraternas egen skatterapport uppgår kanske det sammanhållna beloppet utomlands till men än 300 miljarder kronor. Regeringen föreslår ingen åtgärd vare sig vad gäller kaptialskatter eller förmögenhetsskatt. Det gäller skatten på hantverk och skatten på arbete. Polska hantverkare arbetar i dag med F skattsedel helt lagligt till kanske tredjedelen av kostnaden jämfört med att anlita ett svenskt tjänsteföretag för motsvarande sak. Den svarta tjänstesektorn i hem, som jag nyss berörde, och vid anlitande av hantverkare har en omfattning som är omöjlig uppskatta. Vår näringsminister Mona Sahlin vill sänka skatten för hushållstjänster för att höja skattemoralen. Riksskatteverkets generaldirektör har pekat på problemet i praktiken och funderat på om det trots allt inte finns ett samband mellan skattenivå och skattemoral. Jag tycker att både Mona Sahlin och Riksskatteverkets generaldirektör har rätt. Det är klart att det finns ett sådant samband. Det gäller skatten på inkomster. Alltfler människor flyttar utomlands från företagen och tillsammans med huvudkontoren. De långsiktiga effekterna kan bli allvarliga för Sverige. Fokus sattes senast i går åter på problemet genom den forskningsrapport som statliga Invest in Sweden Agency presenterade. Personbeskattningen spelar en inte oväsentlig roll för var kvalificerade människor helst vill arbeta och därmed var huvudkontoren hamnar. Att sedan den s.k. huvudsakliga finansiella marknaden finns utom Sverige talar egentligen ytterligare för personbeskattningen i vårt land måste vara relativt sett hygglig. Här får regeringens och dess stödpartiers värnskatt stå som en symbol för en politik som sätter ett rättviseideal framför en politik för ökad tillväxt av humankapitalet i vårt land. Det måste löna sig bättre att utbilda sig och arbeta i Sverige även för nyckelpersoner i företag av svenskt ursprung. Annars väljer man att etablera sig utomlands. Vad gäller investeringar är den samlade svenska beskattningen på riskkapital ett problem. Bolagsskatt, aktieägarskatt, reavinstskatt och förmögenhetsskatt är sammantaget skatter som motverkar investeringar i vårt land i stället för att uppmuntra dessa. Alternativet till en investering i Sverige är att inte göra den alls, sätta in pengarna på banken eller framför allt att göra den utomlands. I dag har vi riksdagsmajoritetens analys av omvärlden uppe till debatt i riksdagen. Man använder sig av ett statiskt kompensationstänkande som enda perspektiv. Regeringen talar egentligen inte om skattesänkningar, utan det handlar om kompensation för egenavgifter för inkomsttagarna. I stället för att analysera vilka som är de mest skadliga skatterna - jag har pekat på några - väljer regeringen att satsa i stort sett allt på ökad köpkraft eller kompensation för egenavgifter utan att ha några som helst avgörande förslag om förändringar av företagsamhetens villkor. När det gäller oförmågan att inse företagandets villkor kan man ta som exempel det, nästan, enda förslaget på företagsområdet av substans. Det gäller att man ökar möjligheten till uppsvällda periodiseringsfonder. Budskapet är klart. Pengar i företag är okej men inte pengar till den som tar hela risken med projektet med företaget. Den person som tar risken ska inte kunna få några pengar i fickan. Folkpartiet erkänner verkligheten och dess drivkrafter även om vi inte alltid gillar den. Därför möter vår skattepolitik framtidens utmaningar och inte gårdagens. Det måste således i framtiden löna sig bättre att arbeta om man vill ha fler jobb. Det måste således också löna sig mer att ta risker om man vill ha fler nya företag. Folkpartiet vill genom en marginalskattereform både för högutbildade och för medborgare med mer genomsnittliga inkomster förändra skattestrukturen. När det gäller marginalskatten finns det tre stora problem i vårt land: värnskatten, den låga brytpunkten och den s.k. LO-puckeln. De åtgärdas i vårt förslag till skattereform under de kommande åren i en trestegsraket. En viss del av utrymmet används också till en sänkning av skatten, lika för alla, och en särskild skattesänkning för barnfamiljer mot bakgrund av att de har varit de senaste årens stora förlorare. Vi vill avskaffa den orättfärdiga förmögenhetsskatten genom att börja med att avskaffa sambeskattningen av äkta makar, som dessutom bidrar till att pengar drivs ut ur vårt land. Jag nämnde 300 miljarder; det är socialdemokraternas egna siffror. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften i tjänstesektorn. I Sverige är arbetslösheten fortfarande ett stort problem. En del pekar åt rätt håll, men vi fick arbetskraftssiffror nyligen som inte var så positiva. Vi vill göra hushållsnära tjänster billigare i synnerhet, eftersom det finns många jobb att hämta inom det området. Vi måste förbättra företagsklimatet, som jag har varit inne på. Det handlar om lägre skatt på riskkapital framför allt genom att man slopar dubbelbeskattningen, men det gäller också rättvisa skatteregler för småföretagarna, de s.k. 3:12-reglerna. Det gäller återigen slopad förmögenhetsskatt, eftersom det faktiskt också är en företagarfråga, och det gäller förenklade regler för företagandet. Någon nämnde något om F-skattsedel nyss. Jag tycker att vi ganska ofta har sammankomster där vi får diskutera detta. Folk från Vänsterpartiet påpekar inte sällan de brister som fortfarande består när det gäller möjligheten att få ut F-skattsedel. Den skatteväxling som alla säger sig vilja genomföra måste genomföras i praktiken. Det kräver en hel del tuffa beslut. Framför allt måste kopplingen mellan höjda miljöskatter och sänkta skatter på arbete vara tydlig. Annars är det ingen skatteväxling utan en svartväxling. Folkpartiets skattepolitik innebär på lång sikt en fördel för Sverige, och den tycker jag att vi ska ha. Tack!
Fru talman! Johan Pehrson berörde bl.a. de mindre företagens situation. Det gjorde jag också i mitt anförande. Jag pratade mycket om kontakter som jag har haft med företag, vilka frågor de tyckte var viktiga osv. Johan Pehrson pratade väldigt mycket om skattefrågan. Jag pratade även om andra frågor som jag vet att många företag tycker är viktiga. Utifrån våra båda resonemang skulle jag vilja höra Johan Pehrsons kommentar om en av SIFO:s valanalyser. Den visade faktiskt att Folkpartiet fick stöd av
Fru talman! Kommentaren blir att jag får arbeta mer långsiktigt i min opinionsbildning. Sedan får man hoppas att siffrorna kan förändras när de människor som uppgav att de ville rösta på Vänsterpartiet inser vad er politik leder till, nämligen att det inte blir bättre för svenska småföretag i Sverige på lång sikt.
Fru talman! Jag vill inte växa mig för hög här i riksdagsbänken. Men detta kanske ändå bekräftar något av det som jag sade förut i talarstolen. Jag pratade om småföretagarnas situation och om vilka frågor de vill prioritera.
Fru talman! Man kan lätt få intryck av att Marie Engström växer sig för hög. Jag var på ett frukostmöte i morse. Det var småföretagare som bjöd in till det. Där fanns representanter från flera partier. Jag såg inte en enda människa från Vänsterpartiet. Inte en enda riksdagledamot från Vänsterpartiet orkade masa sig dit i morse för att lyssna på småföretagare som hade synpunkter på politiken i Sverige. Det säger väl en del om Vänsterpartiets engagemang.

Fru talman! I den här budgeten har vi sett ett genombrott för grön skatteväxling. Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet och oss i Miljöpartiet, lägger fram en skatteväxling i årets budget. Energiskatterna för el och dieselolja samt skatten på kärnkraftsel höjs. Samtidigt sänks skatten för arbetstagare, och pengar satsas på kompetensutveckling i arbetslivet. Det finns några i debatten som talar om att det inte har skett någon skatteväxling utan en svartväxling och lite annat. Men det har faktiskt skett en skatteväxling. Vi har sänkt skatten på arbete och höjt skatten på miljöförstöring. Det är ett steg i rätt riktning, men det är inte nog. Jag tänker i dag speciellt gå in på miljöproblematiken och behovet av en fortsatt skatteväxling. I mer än fyra miljarder år har solen i samspel med jorden skapat det klimat som är förutsättningen för livet för oss människor, djuren och naturen. Nu håller människan på att störa den balansen och skapa en förändring av klimatet. Den kallas växthuseffekten. Bilkörning, men även skogsbränder, krig och mänskliga aktiviteter över huvud taget, rubbar den naturliga balansen och ger upphov till mer gaser än jorden tål. Uppvärmningen påverkar jordbruket, skogsbruket, djurlivet och också våra liv. Det finns också en annan obarmhärtig följeslagare, nämligen väderkatastroferna. Vi ser dem redan här i dag. Det är fler och våldsammare stormar, fler översvämningar och andra extrema vädersituationer. Miljöproblemen är förskjutna i tid och rum. Det är inte alltid säkert att den miljöpåverkan som vi orsakar kommer att drabba just oss själva, i alla fall inte under den närmaste framtiden. När det gäller växthuseffekten är det extra tydligt. Klimatförändringen känns diffus, och kanske får inte klimatförändringar så allvarliga effekter i just Sverige. Man kan se positiva artiklar i kvällspressen om att växthuseffekten kommer att ge oss varmare somrar och fler turister. Men det är inte glädjande. De globala konsekvenserna av växthuseffekten kommer definitivt att få effekter för Sverige, men det är tyvärr svårt att se sambanden. Sverige kan också påverkas direkt. Vi som bor i Nordeuropa, i Skandinavien, borde egentligen ha ett betydligt kyligare klimat än vad vi har, men Golfströmmen förser oss med varmare vatten söderifrån. Om det här skulle sluta att fungera - vissa forskare tror att det kan hända i och med växthuseffekten - skulle temperaturen snabbt sjunka och Sverige bli ungefär lika kallt som nordligaste Kanada. Denna påverkan går inte att ändra på, och det är detta som vi måste förhindra. Tyvärr kan det kännas som om konsekvenserna ligger långt fram i tiden. Bekymret med miljöproblemen är att de är osynliga. Människan har svårt att tänka på lång sikt, att tänka längre fram än ett par år. Men vi har i dag kunskap om hur en miljömässigt hållbar ekonomi ser ut, och vi besitter också den teknik som behövs för att bygga en sådan värld. Teknikutvecklingen går framåt. Tyvärr används inte alltid den positiva tekniska utvecklingen till att lösa miljöproblem. Många av dagens miljöproblem, t.ex. utsläppen av koldioxid, hänger samman med energianvändningen. Trots att energiskatterna har varit låga och stigit betydligt långsammare än skatterna på arbete har tekniken utvecklats, och energin används allt effektivare. Men energianvändningen har, trots teknikutvecklingen, inte minskat. Orsaken är att konsumtionen ökar. När bilmotorernas effektivitet ökar leder det till att motorerna blir starkare i stället för att bilarna blir bränslesnålare. Detta är en generalisering. Men generellt sett innebär lägre resursförbrukning billigare tillverkning eller användning, och det gör att vi har råd att konsumera mer i den rika världen. Och vi konsumerar mer. Det är ohållbart. Den här utvecklingen kan knappast vändas så länge man inte höjer miljöskatterna och sänker skatten på arbete så att det blir en förändring när det gäller vad vi väljer att konsumera. Om vi i Sverige använde ekonomiska styrmedel ännu mer för att förbättra miljön skulle vi också skapa förutsättningar för teknikutveckling som ger globala positiva miljöeffekter genom handel och bistånd. I många fall är det också lönsamt för Sverige att ligga först på en växande miljömarknad. Men, och det är kanske viktigast, det är en etisk och politisk nödvändighet för oss, de rika länderna, att gå före. Dels har vi det ansvaret eftersom vi har råd, dels kan vi då få fattigare länder att faktiskt ta ansvar för miljön. I dag har vi i Sverige en högkonjunktur. Under högkonjunkturen tillverkas mer produkter, och då stiger energianvändningen och miljöförstöringen. Högre miljöskatter skulle kunna bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Om vi går tillbaka och ser hur ekonomisk politik och utveckling har påverkat utsläppen av koldioxid under 90-talet kan vi se att de totala utsläppen i Sverige bara har minskat mellan två år: Utsläppen 1991 var lägre än 1990. Det var då Sverige drabbades av den ekonomiska krisen. År 1991 infördes också en koldioxidskatt. Sedan dess har dock utsläppen fortsatt att öka. Ett par år senare, 1993, förändrade man energiskatterna så att det blev dyrare att köra bil och billigare för industrin att använda fossila bränslen. Resultatet blev att transporterna tillfälligt minskade medan utsläppen från industrin ökade. Det här visar att ekonomiska styrmedel fungerar. Utsläpp av koldioxid är lika skadliga var de än släpps ut. Eftersom växthuseffekten är ett globalt miljöproblem är den billigaste åtgärden att höja skatten på utsläppen. Då kommer utsläppsminskningarna att göras först där det är billigast. Det är orimligt att 75 % av dagens skatter kommer från skatt på arbete och bara 6 % från miljö och energiskatterna när våra stora utmaningar är att minska arbetslösheten och att radikalt minska utsläpp och resursanvändning. Jag vill läsa ur en rapport från 1993 som heter Hur ska Sverige må år 2020? I sammanfattningen i slutet står det så här: "Vi har nu pekat på viktiga hänsyn som måste tas för att förhindra allvarliga miljöförsämringar och för att säkerställa att avtalen" - alltså internationella miljöavtal - "nås. Nu hänger det på viljan och engagemanget hos befolkningen och beslutsfattare inom politiken," - alltså oss här - "den offentliga förvaltningen och näringslivet. Med 30 års förvarning finns det fortfarande stora möjligheter att välja framtid. Om världens och Sveriges politiker beslutar om krafttag - och genomdriver dessa - går det att åstadkomma betydligt fler förbättringar till år 2020 än vad nu gällande avtal leder till. Det kommer med all sannolikhet att innebära stora uppoffringar och villighet att pröva alternativa handlingsvägar, som bygger på ändrad samhällsstruktur och ny livsstil - inte minst i den industrialiserade delen av världen. Men bromssträckan är lång. Det brådskar med att sätta nya mål och visa på möjliga åtgärder för att nå dem." Det här skrevs 1993. Koldioxidutsläppen i Sverige har sedan dess ökat. Det här är en allvarlig utveckling. Jag hoppas att riksdagen tar dessa frågor på allvar och att det är dags att fortsätta med skatteväxlingen.